Herr talman! Det var inget svar på frågan om propositionen ska komma fram i så god tid på hösten att den kan träda i kraft den 1 januari. Jag tycker att bara frågan från statsrådets sida ger intryck av någon form av viljelöshet. Jag tycker att det är ganska märkligt att en regeringsledamot åker ut och frågar partifolket om man mer ska låta partitaktiska och kongressmässiga överväganden få avgöra än viljan att på något sätt försöka åstadkomma de förändringar som är nödvändiga inom ett väldigt hårt drabbat område, nämligen länen i Norrland i synnerhet.
Herr talman! Jag har rest väldigt mycket sedan jag fick ansvar för regionalpolitiken i höstas. Om Per Richard Molén vill får han väldigt gärna vara med på något av de möten som jag ska genomföra, därför att då hör han också bakgrunden till det som man sedan kan läsa som en sammanfattning i tidningen. Vi har tidigare sagt att propositionen ska komma hösten 2001. Det säger jag här i dag igen. När vi vet hur mycket arbete som återstår, när vi har gått igenom remissinstansernas synpunkter, återkommer jag med ett förslag till tid då jag vill lämna propositionen till riksdagen.
Herr talman! Statsrådet talade tämligen väl, vill jag påstå, om utredningens förslag och framför allt om utredningens analyser. Jag vill ställa en direkt fråga till statsrådet: Vilka åtgärder i den regionalpolitiska utredningen anser statsrådet vara de mest angelägna? Sedan återkommer jag till skogsproblematiken och 18-meterslängder. Jag vet ju att statsrådet också är skogsminister. Skogen kan ju verka lite vid sidan av just den här diskussionen, men den har en oerhört stor regionalpolitisk betydelse. Därför ställer jag den fråga som jag även ställde till Miljöpartiet om 18 meterslängder. Sverige kämpade hårt i medlemsförhandlingarna för att få behålla 25-meterslängder på lastbilar av naturligt konkurrensmässiga skäl för skogsbruket. Vad är statsrådets uppfattning? Ska det vara 18-meterslängder eller är det 25-meterslängder som gäller?
Herr talman! Ola Sundell frågade mig vad jag tyckte var det viktigaste som den regionalpolitiska utredningen kom fram till. Jag vill upprepa det som jag sade i talet, nämligen att jag tycker att många av resonemangen var oerhört intressanta. Men det kanske allra viktigaste är ändå den beskrivning av regionalpolitiken som utredningen gör och som jag vill ska genomsyra också den proposition som regeringen ska lämna till riksdagen; att regionalpolitik inte bara handlar om, eller inte ens är, bidrag för att stötta verksamheter eller hålla förlustverksamheter under armarna. Regionalpolitiken är i stället mer av investeringar i regioner och delar av regioner så att de kan vara med och växa och bidra till tillväxten.
Herr talman! Av denna replikväxling drar jag slutsatsen att analyserna var okej, men åtgärderna var inte bra. Min fråga var: Vilken eller vilka av åtgärderna som utredningen föreslog anser ministern vara de mest angelägna för att åstadkomma en tillväxt och en förbättring i de här utsatta områdena? En annan sak gäller vägarna. I anförandet som statsrådet höll påpekade hon att visst är det bra med en väg, men den löser inte alla problem. Och det är klart - vägen löser inte alla problem. Men den löser väldigt många problem. Det är alldeles uppenbart att den har direkt betydelse för vissa näringar. Vi vet att skogsbruket förlorar pengar i storleksordningen 800 900 miljoner per år på grund av vägar som är eftersatta. Det gäller inte minst turismen. Har jag inte möjligheter att ta mig till hotellet så är det naturligtvis så att vägen har en direkt betydelse för turistnäringen.
Herr talman! Jag tycker att det som utredningen skrev om synen på regionalpolitik är oerhört konkret. Jag tycker att det är bra formulerat. Jag tycker att regionalpolitiken i den generella debatten alldeles för mycket har handlat om närande eller tärande regioner i vårt land, och jag vill ändra riktning i det synsättet. Det går nämligen inte bättre för vårt land än det går för alla delar av landet. Det var en viktig markering som utredningen gjorde, och jag vill gå vidare med den. Om jag redan i dag hade bestämt mig för vilka förslag jag tycker ska genomföras av allt det som utredningen föreslog så skulle det kännas onödigt för de flera hundra remissinstanser som nu ska tycka till om utredningen att anstränga sig och göra det. Jag har ännu förmånen att avvakta synpunkterna från remissinstanserna och att fortsätta att resa och träffa ännu fler som tycker saker om regionalpolitiken, men som inte har tyckt i remissomgången. Sedan ska jag återkomma till riksdagen med en proposition under hösten.
Herr talman! Statsrådet sade i sitt anförande att ett av de viktiga målen för regionalpolitiken är att säkerställa tillväxt i alla delar av landet. Jag är livligt upptagen av just näringslivet, och jag ställde en näringslivsfråga när det gäller just tillväxt och förutsättningar för den. Det var frågan om den europeiska stadgan för småföretag och de möjligheter den ger för att förbättra förutsättningarna för småföretagande. Det är en rätt stor fråga, och jag ska inte begära att ministern svarar på den nu även om det vore intressant. Tiden räcker väl inte. Däremot är jag intresserad av den sista frågan som jag ställde om de åtta procenten och huruvida ministern avser att driva en aktivitet gentemot kommissionen eller inom ministerkretsen för att klara av detta. Den frågan berör nämligen hela Nordkalotten.
Herr talman! Först vill jag understryka att förutsättningar för tillväxten är oerhört värdefulla utifrån den politik som regeringen och riksdagen för. Vi kan underlätta för regioner att själva bygga sin tillväxt. Jag är medveten om att tillväxt inte tillkommer genom enkla politiska beslut, men politiska beslut kan skapa förutsättningar för tillväxten att utvecklas. Tillväxten måste komma till i våra regioner, kommuner och lokala företag där det finns idéer, förmåga och ork att växa. Vi har föreslagit en rad konkreta åtgärder för att förenkla för våra småföretag att växa och vilja utvecklas. Det gjorde statsrådet Mona Sahlin redan för något år sedan, men vi är inte nöjda med bara de förändringarna. Vi arbetar fortfarande på Näringsdepartementet med en enhet som tittar vidare på vilka ytterligare förslag för de små företagen som är viktiga för att underlätta möjligheten för dem att växa. Det ansvaret ligger på Björn Rosengren.
Herr talman! Ja, det vet jag att det gör. Men detta har väldigt stort inflytande på hur vi kan klara den regionala utvecklingen. Jag är inte så imponerad, och tycker inte att småföretagarna får särskilt mycket bättre villkor. Men det kan vi lämna därhän nu. Jag emotser bättre förslag och jag är tacksam för den syn som ministern ger här på att det gäller att skapa förutsättningar. Det är bra. Men hur är det med de åtta procenten?
Herr talman! Tyvärr är jag inte tillräckligt insatt i de frågorna, eftersom jag inte ansvarar för dem. Jag vill därför hänvisa till ansvarig minister. Däremot kan jag kommentera något som Harald Bergström också var inne på i sitt inlägg, som jag är ansvarig för och som spelar roll, nämligen nedsättningen av socialavgifter. Frågan har mycket riktigt, precis som Harald Bergström sade, prövats av kommissionen. Svenska regeringen har varit nere och argumenterat. Jag var där strax innan jul och träffade kommissionär Monti, och min företrädare har varit där före mig. Representanter från näringen som har berörts av nedsättningen har också varit nere. Nu är beskedet att kommissionen inte längre accepterar nedsättningen av socialavgifter. Jag har därför bjudit in företrädare för de näringar som har fått stödet till ett möte på Näringsdepartementet i början av februari, den 13. Pengarna finns nämligen avsatta i budgeten, och jag vill lyssna på näringen själv och diskutera med den hur vi ska gå vidare.

Herr talman! De regionala skillnaderna i vårt land ökar i en takt som ofelbart skapar problem såväl i storstäder som i de glest bebyggda områdena. Även om befolkningsminskningen sker i stora delar av landet är dock norra Sverige värst drabbat. I min valkrets, Norrbotten, är vi nu drygt 10 000 färre än för fem sex år sedan. Denna utveckling gäller i hela norra Sverige. Den är allvarlig och dessutom mycket oroande. I ett antal inlandskommuner finns snart inte befolkningsunderlag för att upprätthålla en nödvändig och god service till medborgarna. Det finns säkert många olika anledningar till den negativa utvecklingen i norra Sverige, men enligt min mening är huvudorsaken de beslut, eller kanske ickebeslut, som fattas av riksdagen och regeringen. I regeringsförklaringar har vi hört många gånger att hela landet ska leva och utvecklas. Men när de politiska besluten fattas så gäller inte samma sak. Det är lätt för mig att instämma i vad f.d. talmannen Thage G Peterson skriver i sina memoarer: "Socialdemokratin tömde landsbygden på folk och har aldrig haft någon politik för en levande landsbygd." Herr talman! Jag kommer nu att ta upp och beskriva ett antal politiska områden som måste förändras om den pågående kantringen av Sverige ska kunna förhindras. Under den nödvändiga saneringen av landets ekonomi och rationaliseringarna inom statliga verk, företag och övrig offentlig sektor avvecklades i första hand verksamheter i glesbygden. Det gäller försvaret, polisen, tingsrätterna, skattemyndigheterna och posten. Dessa centraliserades i bästa fall till länshuvudstäderna. Med dagens teknik och kommunikationer var det inte nödvändigt, och är det fortfarande inte. Det verkar som om myndighetsföreträdare tycks följa någon obefintlig naturlag som enbart har envägskommunikation med storstäder eller länscentrum. Om hela landet ska leva kan inte staten vara den som först avvecklar verksamheter i glesbygden. Statsrådet Messing skriver i Svenska Dagbladet den 6 december att: "Utsatta regioner präglas av lite för mycket gnällighet och krav på statlig kompensation. Det måste finnas ett slags stolthet i att klara sig själv." Jag tror att nästan alla norrlänningar vill klara sig själv. Men om staten drar undan mattan för verksamheter och därmed försämrar regioners möjligheter att överleva, försämras ju förutsättningarna för en utveckling i just de områden där vi har landets största och viktigaste basnäringar. Stagnation, kräftgång och successivt försämrad service i dessa områden innebär ökade risker för att verksamheter avvecklas eller flyttas. Det är inte gynnsamt vare sig för regionens eller hela landets ekonomi. Det är ett logiskt konstaterande, Ulrica Messing, och inte gnällighet eller rop på bidrag. Därför var det olyckligt att regeringen tog bort de nedsatta sociala avgifterna för företag i stödområdet. Det gjorde man dessutom i förväg innan EU hade tagit ställning i frågan. Det var ju en direkt signal om att Sverige inte prioriterade detta. Jag hoppas verkligen att den regionalpolitiska propositionen som aviseras till hösten får ett innehåll som gynnar småföretag. Det finns ju faktiskt möjligheter inom de minimiregler som gäller. Herr talman! Ytterligare ett område som kräver stora insatser om glesbygden ska kunna leva vidare är drift och underhåll av det statliga vägnätet samt investeringar i detta. Många har varit inne på det här i dag. Efter de senaste årens neddragningar vet vi att vägarna försämrats både vad gäller investeringar och underhåll. I samtliga de fyra nordligaste länen är vägproblemen akuta på många håll. Det går inte längre att klara transporter och leveranser av skogsråvara till industrierna under vissa delar av året. Omfattningen av avstängda och tjälskadade vägar är så stor att tillräckligt snabba transporter av råvaror inte kan garanteras. Bättre vägstandard i Norrland är ett måste. Det är dessutom en tillväxtfrämjande åtgärd. Norrbotten landets sämsta vägar. En tredjedel av vägnätet är så dåligt att det hamnar under den s.k. skamgränsen. Förhållandena i de övriga norrlänen är förmodligen inte mycket bättre. Vägdirektör Reyier säger i en intervju i Norrländska Socialdemokraten den 5 januari att vägnätets dåliga standard innebär betydande slitage och ökad bränsleförbrukning som kostar bilisterna upp till 10 kr extra per mil. Vägdirektören fortsätter: Det gångna årens försyndelser och bristen på underhåll märks nu. Det här betyder att vi måste lägga ut minst 3 1⁄2 miljard under en tioårsperiod enbart i Norrbotten. Denna professionella bedömning måste tas på allvar. Det är inte acceptabelt att stora delar av vägnätet är avstängt upp till 7 veckor på våren samtidigt som vi har dessa höga extra kostnader för bilismen i Herr talman! Bensin och dieselskatterna är ett växande problem som också direkt hänger samman med vägarna. Det är en förutsättning för att klara ett drägligt liv i norra Sverige. Bilen är nödvändig för familjer, ensamstående och företagare. Förutom arbetsresor handlar det om att åka flera mil om dagen för att klara enkla vardagssysslor och kunna upprätthålla ett socialt liv och engagemang. mil eller längre bort från sin bostad har inte råd att ta jobbet. Skatteavdraget för arbetsresor bör därför höjas till 20 kr per mil. Avdragsbegränsningen på 7 000 kr bör kraftigt reduceras. Fru talman! Jag ska avsluta mitt anförande med några synpunkter och kommentarer om arbetsmarknadsläget. Det är givetvis glädjande att arbetslösheten minskar, även om det fortfarande är alldeles för många som står utanför den reguljära arbetsmarknaden i Norrbotten.

Aktivitetsgarantin och övrig kurragömmalek i allsköns projektform har naturligtvis som syfte att klara regeringens mål om fyra procents arbetslöshet, även om inte ens det går i Norrbotten. Den här statistikjakten är tydligen så viktig att man hellre satsar på den än på långsiktig, praktisk och kvalitativ yrkesutbildning.

Fru talman! Mitt anförande handlar om kommunsektorn eller den lokala välfärdsinfrastrukturens betydelse i regionalpolitiken. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att den offentliga sektorn får ekonomiska resurser för att ge alla i landet en bra samhällsservice. I en öppen marknadsekonomi har staten inte bara uppgiften att se till att rättsväsendet fungerar. Angelägna uppgifter är också att skapa förutsättningar för att klass och könsskillnader minskar med målet att social rättvisa ska genomsyra alla samhällets områden. Det är ett nationellt ansvar att förbättra miljön, hälsan och säkerheten. Det handlar också om att ta ett nationellt ansvar för att motverka de alltmer ökande regionala obalanserna. I kommunsektorn återspeglas de regionala obalanserna i att det finns kommuner som inte klarar balanskravet. Enligt Kommunförbundet klarar inte 105 kommuner balanskravet 2000. Denna siffra halveras till 55 kommuner år 2001. Motsvarande siffror för landstingen är enligt Landstingsförbundet att 13 landsting inte klarar balanskravet 2000. Siffran förbättras till 10 landsting år 2001. Det är siffrorna som går åt rätt håll men ändå inte är bra. Det finns en känsla av att det tar för lång tid. På vägen till ekonomisk balans kan behandlingen vara hårdhänt. Låt mig ta en ögonblicksbild. Min hemkommun Kiruna innehade bottenplaceringen i tillväxtligan 1999 med minus 1,6 %. Trots att vi har framtidsinriktade verksamheter inom rymd och miljöområdet har kirunaborna fått känna av, och kommer ytterligare att få känna av, denna hårdhänta behandling för att kommun och landsting ska kunna komma i ekonomisk balans. En stor reducering av antalet tjänster i kommunen kommer att ske inom de närmaste åren. Städ och fastighetsverksamheten föreslås flyttas över till det kommunala bostadsföretaget. Ambitionen är att avveckla ett antal tjänster. Fackliga organisationer har reagerat med att demonstrera på olika sätt. På landstingssidan kommer barn och kvinnosjukvården att läggas ned. Kiruna står alltså inför en kraftig nedmontering av den lokala välfärden. I måndags anordnades ett stormöte som samlade mer än 400 kirunabor. På mötet bestämde sig det lokala näringslivet och de lokala politikerna för att arbeta för att starta Sveriges första privata barn och kvinnosjukvård. Vad handlar detta om? Befolkningsminskningen talar sitt tydliga språk. Det är ett politiskt och, vill jag säga, ett demokratiskt misslyckande att i ett av landets rödaste kommuner, med två socialdemokratiska partier i ledningen och nästan 70 % av väljarna bakom sig, är man tydligen tvungen att bedriva borgerlig politik. Jag anser också att det är ett misslyckande att vi i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och det socialdemokratiska partiet på nationell nivå inte har klarat av att i tid ge kommuner och landsting mer resurser, speciellt i de delar av landet som fått vidkännas en stor befolkningsminskning. Fru talman! Jag kan bara ge en eloge till det lokala näringslivet i Kiruna som har förstått att en bra kommunal och landstingskommunal service är en förutsättning för att näringslivet ska fungera och kunna utvecklas. Redan i somras gick näringslivet ut och sa att de inte kunde acceptera en nedläggning av BB. Man erbjöd sig till och med att betala den förlust på upp till 5 miljoner per år som landstinget i Norrbotten sa att BB i Kiruna genererade. Landstingets majoritet som i huvudsak bestod av socialdemokrater och moderater avböjde alla förslag, och i november klubbades nedläggningen. Majoriteten anser att det är acceptabelt med ett avstånd på 12 mil från Kirunas centralort till närmaste BB i Gällivare. Om du bor utanför centralorten kan det som längst handla om ett avstånd på 20 mil. I ekonomiska termer handlar det om att befolkningsunderlaget är för litet, en term som många kommun och landstingspolitiker väl känner till. Kiruna är inte ensamt om att gå igenom konsekvenserna av en befolkningsminskning. 2001 beräknar man att det finns ett 130-tal kommuner som haft en befolkningsminskning som överstiger 2 % de senaste tio åren. På vilket sätt har befolkningsminskningen uppmärksammats i statliga utredningar på senare tid? Den regionalpolitiska utredningen, SOU 2000:87, bagatelliserar problemen med befolkningsminskning. Man pekar på att medelinkomsten stiger när arbetslösa och ungdomar flyttar från kommunen. Visserligen erkänner man att utflyttningen leder till minskade skatteinkomster för kommunen, men man pekar på att kommunen kan spara pengar genom att behovet av service minskar när invånarna blir färre. Att kommuner inte i ett huj kan göra sig av med fasta kostnader är inget problem, anser utredningen, eftersom det kommunala utjämningssystemet ska kompensera för detta. Verkligheten har visat sig vara mer hårdhänt än vad den regionalpolitiska utredningen beskriver. Två statliga utredningar om översyn av gällande utjämningssystem, Förenklad kommunal utjämning och Rättvis kommunal utjämning, har inte lyckats komma med några handfasta förslag. Den förstnämnda utredningen förenklar systemet till förmån för tillväxtkommunerna. Den andra utredningen, som jag själv deltagit i, föreslår att en ytterligare utredning tillsätts för att "göra en samlad bedömning vilket ekonomiskt stöd som kan behövas för att kommuner med långsiktigt vikande folkmängd och en utsatt regional position ska kunna upprätthålla en likvärdig kvalitet i den kommunala verksamheten." Det finns en öppning. Man pekar på att "om befolkningsminskningen i vissa särskilt utsatta kommuner fortsätter och kompensationen för detta behöver öka anser delegationen att staten bör ta ansvar för detta". Kommunförbundet anser att utjämningssystemet inte kan lösa de problem som följer av flyttströmmarna. I ett pressmeddelande från den 5 januari anser man att staten måste ta ett ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av befolkningsförändringarna. Då avser man både in och utflyttningskommunerna. Fru talman! Det finns olika sätt att lösa de problem som jag har tagit upp. Den i särklass absolut sämsta lösningen är att göra som den moderatledda kommunledningen i Stockholm gjort. Stockholms kommun tillsatte med skattepengar en PR-kampanj som fick i uppdrag att framställa stockholmarna som de stora offren. Budskapet handlade om att det är mest synd om huvudstadens innevånare. De kan inte bygga bostäder därför att det finns ett kommunalt utjämningssystem som tar alla pengarna. Bl.a. lyckades PR-firman få kändisar att skriva under en färdigskriven debattartikel. Den kritik som Stockholms kommun fått verkar inte skrämma partibröderna i Stockholms läns landsting. De planerar att göra en liknande kampanj. Utjämningssystemet blir syndabocken. Stockholms kommun och landstingsledning är partilojala med sina moderpartier i riksdagen och ställer sig bakom budgetförslag som går ut på att ytterligare reducera statsbidrag till kommunsektorn. Då är det är ganska självklart att mot den bakgrunden återstår det bara att skylla på utjämningssystemet för att det inte finns tillräckligt med resurser i kommunsektorn. Avslutningsvis, fru talman, står kommunsektorn inför stora utmaningar. Med fler människor som lever längre och kommande pensionsavgångar behövs det mer resurser för att ha en framförhållning för att klara rekryteringen av personal till äldreomsorgen. Det handlar också om att lönenivån bland de kvinnodominerade yrkena i framför allt vården och omsorgen behöver lyftas. Till det behöver kommunsektorn mer resurser. I detta finns också en regional dimension. Svårast blir det i de kommuner och landsting som ingår i starka tillväxtområden.

Fru talman! Som ett mantra upprepar regeringen och dess företrädare att det går bra för Sverige och att hela landet ska leva. Trots det envisas regeringen med att försämra villkoren för de svagaste i samhället, för glesbygdens folk. I de glesbygdsboendes öron klingar regeringens budskap mycket falskt. Det går inte bra för alla i Sverige. Alltför många beslut i regering och riksdag har under senare år kraftigt försämrat levnadsvillkoren på landsbygden. Man höjer exempelvis dieselskatten - för miljöns skull, säger man. Men tillstå att det är oerhört svårt för de två dieselbilägarna i Porjus att förstå att de skulle vara orsak till miljöförstöringen - de som behöver sina bilar för att ta sig till arbetsplatsen och för att kunna nå övrig samhällsservice. Det är hög tid att ändra på politiken och sätta kraft och konkret handling bakom orden om att hela landet ska leva. Då, och först då, kan också landsbygdens befolkning stämma in i kören och säga: Det går bra för Sverige. Fru talman! Det råder en något paradoxal situation för Norrlandslänen. Å ena sidan har man relativt hög arbetslöshet och befolkningsminskning. Man har också lägre utbildningsnivå, sämre kommunikationer, dåliga vägar och högre levnadskostnader bl.a. på grund av ett hårt klimat och längre reseavstånd än i många andra delar av landet. Å andra sidan skapas en relativt sett hög andel av välfärden för det moderna samhället just i dessa län. Vattenkraften, skogen, malmen och järnet är fortfarande av mycket stor betydelse för landet. Vinsterna från det rika Norrland överförs i stor utsträckning till det övriga Sverige. Samtidigt överförs förvisso ekonomiska resurser till Norrland från övriga Sverige i form av skatteutjämning, även om utflödet av resurserna från Norrlandslänen är betydligt större än inflödet. Fru talman! Självklart behövs ett batteri av åtgärder för att komma tillrätta med glesbygdens problem. Jag vill här lyfta fram några områden som är särskilt viktiga för att också Norrlandslänen och glesbygden ska bli delaktiga i uppgången i ekonomin. Under jul och nyårshelgen, fru talman, besökte jag USA. Flygresan mellan Luleå och Portland kostade 8 600 kr. En resa mellan Luleå och Stockholm kostar 4 400 kr. Drygt halva kostnaden till USA får jag betala för resan inom landet - från Luleå till Stockholm. Detta är inte rimligt! Att de höga flygpriserna också är besvärande för näringslivet i norrlänen borde alla förstå. Staten måste ta sitt ansvar för att få flygtrafik till rimliga priser i Norrland och glesbygden, bl.a. genom beslut som stimulerar konkurrensen. De långa avstånden och de dåliga allmänna kommunikationerna i glesbygdslänen gör bilen till det enda kommunikationsalternativet till arbetsplatser, serviceinrättningar och andra samhällsfunktioner. Undersökningar visar att exempelvis en tvåbarnsfamilj i Arjeplog betalar ca 40 000 kr i drivmedelsskatt varje år. Motsvarande Stockholmsfamilj betalar 13 500 kr. En differentiering av drivmedelsskatten borde vara rimlig. I stället väljer regeringen att med hjälp av sina stödpartier höja drivmedelsskatten och därmed göra existensmöjligheterna ännu svårare i glesbygden. Höga drivmedelsskatter ökar också klassklyftorna. De rika kommer alltid att ha råd att köra bil, medan de fattiga blir tvungna att avstå. Längst uppe i norr konkurrerar många svenska företag med motsvarande finska företagare - det har redan nämnts här. Sverige har en arbetsgivaravgift på 34 %, medan den är 25 % i Finland. I EU-sammanhang, fru talman, talas det ofta om harmonisering av skatter och avgifter. Ända fram till årsskiftet 1999/2000 praktiserades en harmonisering genom att tillverkande företagare längst uppe i norr, i gränsområdet, hade 8 % rabatt på arbetsgivaravgiften - den sociala delen. Tyvärr valde regeringen att avveckla denna rabatt - och i förtid dessutom. I ett enda slag försämrades de svenska företagens möjlighet att konkurrera med de finska. En förbättring av konkurrensvillkoren för företagarna är ett måste. Kristdemokraterna vill återställa rabatten och dessutom generellt sänka arbetsgivaravgiften för lönesummor upp till 900 000 kr med 10 procentenheter. Vi tror också att en överföring av delar av vattenkraftsvinsterna till de kraftproducerande länen är en annan åtgärd som skulle förbättra villkoren i glesbygden. Tyvärr vill regeringen inte ens undersöka möjligheten att hitta en modell för hur en sådan överföring skulle kunna ske. Turismen är en annan viktig näring för glesbygden. Inte minst fjällvärlden är ett attraktivt resmål för turister från Europa. Tyvärr är det eftersatta vägunderhållet ett allvarligt hot mot turistnäringen. Detta gäller inte minst vägen till det s.k. Laponiaområdet, men också inlandsvägen börjar få så låg standard att den är ett allvarligt hot mot den viktiga turistnäringen. Det är också viktigt att vägnätet är bra för den inhemska industrin. En upprustning av järnvägen, den s.k. Haparandabanan som också har nämnts här, är en annan åtgärd som skulle förbättra villkoren för näringslivet i Norrbotten. Tyvärr dröjer regeringen med den utlovade infrastrukturpropositionen. Regeringen har valt att skjuta propositionen på framtiden. Det senaste budet är september i år. Det återstår att se om det blir så. Fru talman! Det här är några enkla förslag på åtgärder som ger bättre villkor för glesbygden och Det är inte ökade resurser i form av bidrag som behövs, utan bättre villkor, bättre företagsklimat, mindre byråkrati, sänkta avgifter och skatter och konkurrensneutralitet mellan de nordiska länderna. Det behövs ökade infrastruktursatsningar och sänkta energi och drivmedelsskatter, rimligare transportkostnader för ett rundare Sverige, som statsministern uttryckte det i partiledardebatten. Fru talman! Glesbygdslänen behöver utveckling och framtidsinriktad politik - inte gammal skåpmat i form av allmosor och bidrag som bara leder till stagnation och avveckling. Vi behöver en ny aktiv regionalpolitik som leder till att det går bra för Sverige - för hela Sverige. Möjligheterna finns, bara viljan finns. Tack!

Fru talman! Det går en urbaniseringsvåg genom Sverige. Befolkningen i starka områden ökar och stärks, svaga glesbygdsområden försvagas alltmer. Det är allvarligt, och det äventyrar stolta paroller om att hela Sverige ska leva. Om en region ska fungera behövs det minst fem K. Kommunikation, där vägarna spelar den största rollen. Kunskap, och då avser jag den eftergymnasiala utbildning som bör vara nåbar. Kapital som stöttar och hjälper den lilla företagsamheten. Kultur som är nåbar för glesbygden. Kvinnor, dvs. en arbetsmarknad där också kvinnor kan få jobb. En liberal grundtanke är att låta besluten fattas närmare medborgarna. Mer lokalt beslutsfattande är, enligt min uppfattning, en nyckelfaktor för att åstadkomma lokal mobilisering. Det gäller inte minst makt också över regionalpolitiken, där medborgarnas inflytande på den regionala nivån bör stärkas genom nya direktvalda regionfullmäktige. De ska ersätta landstingen och dessutom överta betydande delar av länsstyrelsernas och andra statliga organs uppgifter. Folkpartiet anser vidare ett en särskild glesbygdsombudsman bör inrättas. I dag har vi pressombudsman, jämställdhetsombudsman m.fl. Den verksamheten fyller en demokratisk rättighetsfunktion. Samma arbetssätt som för de övriga ombudsmännen bör ligga till grund för inrättandet av en glesbygdsombudsman. Möjligheten att koppla denna funktion till Glesbygdsverket bör undersökas. Glesbygdsverkets material för bedömning av landsbygden bör utgöra ombudsmannens rättesnöre vid bedömningar. En sådan ombudsman bör kunna engageras av en enskild person, ett företag, en åkare, en småbrukare eller en kommun som anser att statens skyldigheter inte följs eller kan bedömas som rimliga sett ur medborgarnas synpunkt. Siv Holma gav en engagerad beskrivning av sin hemkommun. Hon reste stora frågor och gav intressanta svar. Siv Holma sade att Socialdemokraterna med stabil majoritet har styrt, men inte för en socialistisk politik. Hon gav det privata näringslivet i Kiruna beröm. Det är inte illa att få beröm av en marxistisk politiker. Visst lever vi i en annorlunda tid. Fru talman! Jag vill påstå att statens ansvar för medborgarna och regionerna sviktar. Jag ska ge några exempel. Vägarna är den regionalpolitiskt svaga punkten. De har nedrustats under de senare åren. Regionalpolitiskt är det förödande. El och teleledningar har brutits i det senaste vintervädret vilket isolerat byar och tusentals människor i dagar och veckor. Poliser i tjänst saknas på landskapsstora områden. Tingsrätter läggs ned, och det sker i hög grad i administrativ ordning. Inskrivningsärenden förvisas till ett fåtal centralorter. Postens kassaservice lever i ett äventyrligt skede där utfallet och servicegraden är högst osäker. Den statliga satsningen har under motsvarande tid inskränkt sig till mer spektakulära insatser. Jag tror inte, fru talman, att statliga kasinon eller fler systembutiker löser regionalpolitiska problem. Sverige är en förebild, sade statsministern när han inledde partiledardebatten i går. Har han rätt? Det är frågan. När vi som riksdagsledamöter reser runt i Sverige har vi mött en hel del som ger ett annat intryck. När jag hemifrån Dalsland reser norrut upp till Värmland och Dalarna möter jag människor som lever under stor vånda över de brister som finns. Politiken ger inte hela Sverige rättvisa. Jag vill påpeka att uttrycket "ge hela Sverige rättvisa" som statsministern använder är starkt ifrågasatt. Det är inte gott och väl bara med vackra tal från denna talarstol. De hjälper inte, utan det måste föras en politik som följer upp de vackra orden. Företagare, lärare och vårdpersonal i glesbygdsregioner ser inte någon föredömlig förträfflighet i politiken. Vägarna är långa tider avstängda, så att en lastbilsåkare med en timmerbil värd 2 à 3 miljoner kan få sitta hemma utan att skapa någon inkomst medan ränta och bilskatt tickar ut. Sågverket får vänta förgäves på det prima virket från den egna skogen i närområdet, eftersom det inte kommer fram. Alternativet är nu ofta import från Baltikum eller Ryssland, eftersom vägarna från hamnarna ofta är bättre. Är det god regionalpolitik? Är det en förebildlig politik? Sverige har världens längsta EU-gräns, riksgränsen mellan Sverige och Norge. Det är viktigt att se hur villkoren ser ut på båda sidor i en situation där gränslösheten blir påtaglig såväl i EU som i Norden. Norge har ett särskilt EES-avtal, men icke förty går reglerna emot Sverige, och det känner man av från Bohuslän och Dalsland i söder till Norrbotten längst i norr. En beräkning visar t.ex. att man i Jämtland har nära en halv miljard kronor högre arbetskraftskostnad än om man hade haft samma Europavillkor som de norska grannkommunerna har. Bara turistnäringen belastas i Jämtland med 30 miljoner mer än vad som skulle vara fallet med de sociala avgifter som finns i För ungefär ett år sedan drog den svenska regeringen - med stöd från en majoritet här i riksdagen - tyvärr in den nedsättning av arbetsgivaravgifter som tidigare hade beviljats i stödområdena i Norrland. Det som man kan fråga sig är om regeringen bl.a. i kraft av sin ordföranderoll i EU kommer att aktualisera och driva kravet att vi får behålla den tidigare regeln, som gynnade Sverige. I dagsläget drar vårt grannland Norge stora växlar på bättre villkor än vårt land, som är med i EU. Jaga tror att det behövs en rad insatser om arbete, företagande och god kultur ska kunna få sin chans. För Folkpartiets del vill vi leva upp till devisen "Bo där du vill", och vi vill ge den ett reellt innehåll.

Fru talman! Jag kommer från Västernorrlands län, ett län som åter har fått sin befolkning minskad. Under år 2000 har länet förlorat drygt 2 000 invånare. Jag tror inte att det behövs någon särskild beskrivning av hur det påverkar vårt landsting och våra kommuner. Var och en kan oavsett vad utredningar säger själv räkna ut konsekvenserna. T.ex. ligger kostnaderna för vård, skola och omsorg på i stort samma nivå oavsett antalet invånare. De som flyttar är personer mellan 19 och 30 år. Dessutom är de flesta kvinnor, alltså personer som ej förorsakar sin kommun kostnader. Jag vill ge en kort beskrivning av förhållandena i mitt hemlän Västernorrland. Västernorrlands län har drabbats av många dråpslag. Inte minst innebar förra årets försvarsbeslut ett djupt ingrepp. Jag kan utan överdrift säga att luften gick ur oss för ett tag. Regering och riksdag har dock på ett föredömligt sätt agerat för att motverka de negativa effekterna. Omställningsarbetet i framför allt Sollefteå går över förväntan. Jag vill ge en eloge och ett tack till alla berörda. Fru talman! Jag övergår efter denna korta bakgrund till vad som bör göras för att vårt län och vår landsända ska överleva. Jag tror inte för ett ögonblick att vare sig kommuner eller rikspolitiker ensamma kan lösa problematiken. Vad vi som politiker kan göra är att skapa förutsättningar för företag att verka på våra orter - sluta gnöla och aktivt marknadsföra våra unika möjligheter. Jag tänker i första hand på vår miljö och våra låga boendekostnader. Vi har kompetent arbetskraft och därtill en trogen sådan. Vad riksdag och regering kan göra är att mycket snabbt bygga om och förstärka vårt vägnät. Det är inte rimligt att en stor del av våra vägar under tjällossningsperioden ska vara avstängd för tung trafik. Det drabbar våra basnäringar väldigt hårt. Betänk att den norrländska industrin svarar för en betydande del av landets export! Vårt län är sett per capita ett av de mest produktiva länen. Vår vägstandard förorsakar en merkostnad även för de enskilda som har långa pendelresor. De drabbas av högre underhålls och reparationskostnader. Fru talman! En stor och för näringslivet viktig överlevnadsfråga är hur det skapas kapital, inte minst riskvilligt kapital. Under de senaste åren har möjligheterna att låna drastiskt försämrats, ja nästan utraderats. Det är ett ofta förbisett faktum att till en fungerande infrastruktur hör också ett väl fungerande finansieringssystem. På det området har hela landsorten drabbats av en kraftig nedrustning genom att de lokalt förankrade bankerna fusionerats, ombildats och blivit styrda från huvudstaden. Bankernas kreditgivning i landsorten fjärrstyrs numera med regler i stället för av lokala personer och riskbedömningar. Detta har lett till kraftigt försämrade finansieringsmöjligheter i landsorten, ett förhållande som inte kan accepteras. Här kommer statens roll in i bilden. Staten måste på ett aktivt sätt medverka till att företagare ges möjligheter att på rimliga villkor få tillgång till kapital. Statsrådet Messing, som i dag har deltagit i debatten, var i början av december förra året med på en konferens i Härnösand där problem och möjligheter i denna fråga belystes. Jag är tacksam över att statsrådet deltagit i debatten och har dessutom en förhoppning om att hon aktivt ska verka för en lösning av denna viktiga fråga. Jag vill lämna en kort beskrivning av vad som enligt mitt synsätt behöver göras. Staten måste på olika sätt stödja regionalt förankrade finansieringsinstitut, så att landsortens företag får tillgång till en fungerande kedja av finansieringsmöjligheter. Den svenska staten borde i likhet med den kanadensiska övergå till att bedriva regionalpolitik i samarbete med lokala entreprenörer, så att företag med finansieringsbehov inte bara får pengar utan också ett fungerande kontaktnät. I Kanada har också regionala tillväxtfonder där staten stöder ett regionalt sparande i onoterade företag visat sig vara mycket framgångsrikt. Ett liknande system borde övervägas i Sverige. Fru talman! Vi måste pröva nya vägar i regionalpolitiken. Den politik som vi bedrivit i 30 år har tyvärr inte lyckats skapa tillväxt i alla regioner. Det är skäl nog att pröva någonting nytt.

Fru talman! I en rapport, Måla Norrland blått, har vi moderata riksdagsledamöter från de fyra nordligaste länen diskuterat svagheterna i den politik som bedrivs i och för Norrland. Våra förslag återkommer jag till längre fram. Vissa samhällen i Norrland har i dag ingen ungdom kvar. Födelsetalen har sjunkit nästan ned till noll. I Dorotea föddes 9 barn förra året och i Rajastrand 0. Det är lätt att räkna ut vilken framtid de här samhällena går till mötes. Den med socialdemokratiska förtecken förda regionalpolitiken har misslyckats trots miljarder i insatser av alla möjliga slag. Jag har i mitt tidigare arbete haft möjlighet att granska en lång rad kommuner i de fyra nordligaste länen. Jag har kunnat notera hur de socialdemokratiska ledningarna påhejade av kommunisterna låtit de norrländska högskattekommunerna i kommunal regi anställa målare, murare, plåtslagare och snickare i stället för att stötta upp småföretagen. Man har köpt bilar, grävmaskiner och traktorer i stället för att köpa tjänsterna från företagen i regionen. Man har byggt hotell, driver restauranger och kaféer som konkurrerat med de privata på ett sätt som slagit undan fötterna för de privata företagarna. Man har anställt fotvårdare och dödat marknader för de som privat vill erbjuda den typen av tjänster. Man har i kommunal regi drivit biltvättar och produktionskök i stället för att med förtroende överlåta allt detta till kommunens företagare. Fru talman! Vi ser nu resultatet. Företagarmiljön i de norrländska kommunerna har utarmats. Företagarkulturen har klingat av. Kommuner med socialdemokratiska kommunalråd har blivit dagens brukspatroner. Nytänkandet har försvunnit. Allt ska klaras av kommunen. Det är inte underligt att kommunalskatten är hög. Den socialdemokratiska kulturen och detta partis värderingar som de kommer till uttryck i norrlandslänen har inte undergått några märkbara förändringar under årens lopp trots allt det som hänt vad gäller teknik, ekonomi, marknad och konkurrens. Gamla nattståndna dogmer förhindrar nytänkande. Fru talman! Ljuset kommer inte från norr. Det enda som kommer därifrån är ett kallt norrsken på en i övrigt mörk himmel. I stället kommer ändrade politiska värderingar från söder, där socialdemokrater i varierande majoriteter utmanas av andra partier. Socialdemokraterna pratar mycket om regionalpolitik. Just nu underkänner samtliga landshövdingar i de fyra nordligaste länen rakt över den i sig mycket välgjorda regionalpolitiska utredning som kom i höstas. Man ska göra en egen. Vad kan det bli av den? Ingenting nytt! Bara krav på mera bidrag och mera skatteutjämningspengar. Allt ska vara vid det gamla enligt de nattståndna dogmerna. Det som socialdemokraterna pratar minst om är behovet av bra kommunikationer. Bra vägar är ett måste om Norrland ska fortsätta att leva. Bra kommunikationer är en bra regionalpolitik. Men vad gör regeringen? Den drar ned på anslagen år efter år. Vägarna förfaller, och under tjällossningstider är de avstängda i stort antal. Låt mig redogöra för vägsituationen i mitt eget hemlän, Västernorrlands län. På grund av bristfälligt underhåll och otillräckliga investeringar är ungefär 40 % av det allmänna vägnätet i Västernorrland avstängt för tung trafik under tjällossningsperioden. Det är ungefär samma relationer i de andra länen något söder om Västerbotten och Norrbotten, som har bättre markförhållanden. Skogsindustrins merkostnader på grund av de dåliga vägarna har beräknats till ungefär 200 miljoner kronor per år. Det kostar 200 miljoner kronor mer för skogsindustrin i Västernorrland. I Västerbotten och Norrbotten kostar det ungefär 175 miljoner kronor mer. Hur ska vi kunna tro att den svenska skogsindustrin vill bygga ut och investera i regioner där den inte kan få fram färsk skogsråvara till sina industrier under flera månader under hösten och våren? Hur ska vi tro att människor i inlandets många byar vill bo kvar om det kostar dem - vilket Vägverket självt räknat ut - 10 kr mera per mil att köra bil än vad det kostar i andra delar av Sverige? Hur ska vi tro att turister ska söka sig upp till fjällvärlden under senvåren, då vägarna mera ser ut som leråkrar än vägar? Hur ska vi kunna inbilla oss att ungdomar och unga familjer stannar kvar i de norrländska högskattekommunerna när inte ens vägarna är framkomliga under delar av året? Hur ska vi kunna tro att företagare söderifrån ska söka sig upp till en kommun i Norrland där vägnätet har raserats på grund av en missriktad socialdemokratisk trafikpolitik? Det vi moderater vill - som också framkommer i vår rapport Måla Norrland blått, i motsats till det röda vi har i dag - är en upprustning av vägar. Vi vill vidare att flygpriserna ska pressas ned så att det kostar mindre att flyga från Sundsvall till Karlskrona eller Göteborg än vad det kostar att åka till New York. Vi vill också att de regionala högskolorna ges ökade resurser och därmed görs mera lockande för studenter att studera och forska vid. Man bör också enligt vår mening utreda om det inte är möjligt att låta en rimlig del av vattenkraftens inkomster från älvarna i norr tillfalla de kommuner där vattenkraften finns. Vi vill ta bort den fastighetsskatt som socialdemokraterna vill höja för att göra det billigare att bo i Vi vill att den kommunala egenregiverksamheten avvecklas så att vi på nytt kan bygga upp ett företagarklimat i Norrlandskommunerna. Vi vill se mera av privata vårdcentraler, friskolor och privata äldrevårdsinrättningar i Norrland. Jag kan se hur socialminister Lars Engqvist får knottror på ryggen när jag säger något sådant. Det är valfriheten och mångfalden och inte den socialdemokratiska enfalden i Norrlandslänen som ska kunna bana väg för en positivare utveckling i Norrland. Fru talman! Inte minst vill vi moderater från Norrlandslänen att bensin och dieselskatter sänks med uppemot ett par kronor så att det blir billigare att använda bilen för resor till affär och arbete i ett Norrland med långa avstånd och därmed orimligt höga resekostnader. Vi vill inte, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, medverka till höjda diesel och besinskatter för att på det sättet öppna möjligheten bara för de rika att på något sätt använda bil i Norrland. Ökat företagande, mer av marknad, bättre kommunikationer och ökad satsning på de regionala högskolorna stoppar utflyttningen och bidrar därmed till att sänka en alltför hög kommunalskatt. Det är så vi, enligt moderat uppfattning, på nytt ska få hjulen att rulla i de fyra Norrlandslänen.
Fru talman! Jag ska bara kommentera en sak. Det var en mycket nattsvart bild, som tyvärr till stor del stämmer. Sedan fanns det några små ljusglimtar som även vi vänsterpartister ser - eller kommunister, som Per-Richard Molén valde att kalla delar av oss. Det gällde återbäring av vissa vinster från vattenkraft. Det var ett intressant förslag som också vi tycker att man ska belysa ytterligare. Sedan säger Per-Richard Molén att det är fel att kommunerna konkurrerar med privata företag. Men det är uppenbart helt rätt enligt moderat politik att privata företag ska konkurrera inom det som i vanliga fall brukar betraktas som den offentliga sektorns verksamhet, t.ex. vård, skola och omsorg. Det finns inga som helst betänkligheter att det privata träder in med sina vinstintressen på den marknaden. I min hemkommun fick vi under den tid jag var kommunalråd gå in med skattepengar och rädda många mindre företag genom att t.ex. köpa upp fastigheten där företaget fanns för att det skulle kunna bedriva fortsatt verksamhet. Är det fel ur ideologisk synpunkt? Menar Per-Richard Molén och moderaterna att alla kommunpolitiker, oavsett om de är moderater eller socialdemokrater, bara ska säga att marknaden ska styra i Arjeplog? Går företagen dåligt ska de läggas ned. Ni får flytta till ett annat ställe där det fungerar bättre. Är det vad Per-Richard Molén menar, eller finns det vissa tillfällen då det faktiskt är bra att stat, kommuner och landsting kompletterar den finansiering som de privata företagen inte kan få på annat sätt och därmed räddar vissa företag och jobb för framtiden under en kortare krisperiod? Är det fel ur ideologisk synpunkt enligt Per-Richard Molén?
Fru talman! Skillnaden i uppfattning mellan er kommunister och oss moderater är ljusår. Det är väldigt svårt för mig att kunna övertyga och på något sätt kunna få Peter Pedersen att inse att även privata möjligheter när det gäller vård, omsorg och skola är väl på sin plats vid sidan av en landstingskommunal eller en förstatligad vård, omsorg eller skola. Jag förstår att Peter Pedersen var tvingad att köpa loss fastigheter från de små företagen i kommunen. Jag är helt övertygad om att kommunen bedrev verksamhet med egen transportcentral, eget kök och mycket annat som på något sätt minskade möjligheten för de små företagen att kunna utföra sina tjänster och tjäna pengar. Jag har upplevt så många gånger inom företagsamheten att om det är någonting som befrämjar utvecklingen av företagarviljan är det just möjligheten att kunna sitta vid köksbordet och prata med den kommande generationen. Det missar ni.
Fru talman! Nu var det faktiskt så att det var Vänsterpartiet och Gudrun Schyman som introducerade det här med vikten av att sitta vid köksbord, men knappast Moderaterna. Jag kan säga att vi vänsterpartister, till skillnad från er i högern, inte ser allting i svart eller vitt, rött eller blått. Jag sade att det finns vissa korn i den moderata politiken som Per-Richard Molén nämnde som jag tycker är värda att beakta. Jag säger inte att jag utesluter alla privata initiativ men jag har svårt att förstå den här lösningen; vi bygger mer motorvägar. Mer vägar, mindre skatter - så löser vi alla samhälleliga problem. Som svar på frågan om vilken typ av verksamhet det var så var det faktiskt verkstadsindustri som behövde räddas. Det var ingen övrig kommunal inblandning mer än att vi så att säga hjälpte till med att ta över vissa fastigheter under en viss period för att se till att vi inte tappade ytterligare jobb på den här lilla orten. Det var enda orsaken. Det har vi nu kunnat ändra i och med att det går något bättre.
Fru talman! Vi har kunnat notera hur man från Vänsterpartiets sida har bedrivit politiken när det gäller ett av de viktigare inslagen i regionalpolitiken. Det är frågan om att anslå tillräckligt med medel för vägar. Vid varje tillfälle där vi från moderat sida eller borgerlig sida har velat medverka och försöka övertyga om just behovet av bättre och större väganslag för att inte vägnätet ska förfalla så har man från hela tiden - motsatt sig det hela. Man har tvärtom nästan hellre velat verka för att på något sätt ta bort pengar från vägar, och även från flyg, för att på det sättet skapa järnvägar. Jag har svårt att tänka mig att vi ska kunna bygga järnvägar till i stort sett alla kommuner i Sverige. Hela den vänsterpartistiska politiken är fullständigt i konflikt med de ambitioner vi har när det gäller att lösa de regionalpolitiska problemen.
Fru talman! Per-Richard Molén och jag kommer från samma län. Jag försökte, trots de problem vi har, måla upp en något ljusare bild än Per-Richard. För det är precis som Peder Pedersen säger: Vi kan inte se allting i svart. Eftersom Per-Richard anser att jag representerar de enfaldiga vänder jag mig till Per-Richard Molén i egenskap av expert och ledamot av trafikutskottet. Om vi leker med tanken att vi över en natt skulle få alla pengar som behövs för att rusta upp vårt vägnät så görs det ändå inte på en gång. Frågan till Per Richard är då: Vad kan vi göra för att inte totalt köra sönder vårt vägnät? Jag tänker på den tunga trafiken och de lastbilar som har enkla hjul, som enligt min uppfattning är en stor bov när det gäller att vägarna körs sönder mer än vad som skulle behövas.
Fru talman! Det är just genom att vägarna inte är underhållna som man kör sönder dem ännu mer. De orkar inte ett axel och boggitryck på 60 i dag. När vägarna byggdes på 30-, 40 och 50-talen, kunde de erbjuda ett axeltryck på kanske 36-40 ton. Det är den socialdemokratiska politiken, där man medvetet håller tillbaka väganslagen, som har bidragit till det elände vi har. Jag tyckte på något sätt, om jag lyssnade ordentligt på Göran Norlander, att han klagade på vägnätets standard i Västernorrland. Då har jag en intressant fråga. Om det nu är på det sättet att den socialdemokratiska regeringen har ett lågt anslag till vägar, vad röstade Göran Norlander på? Var det på Moderaterna, Kristdemokraterna eller Centern, som kunde erbjuda mer pengar, eller var det på det snåla regeringsförslaget när det gäller väganslag?
Fru talman! Frågan som Per-Richard Molén skulle svara på behagade han inte svara på. Retoriskt vänder han i stället mot mig och ställer motfrågor. Jag har den uppfattningen att det är den som har replikrätten som ställer frågorna. Därför ställer jag än en gång frågan till Per-Richard: Nu när vi har så dåligt vägnät, framför allt under tjällossningen, kan vi då vidta någon åtgärd, t.ex. begränsa fordonens last under den här perioden, för att inte ytterligare förstöra vägnätet?
Fru talman! Eftersom en så stor andel av vägnätet är avstängt under tjällossningstid och under regniga perioder på hösten behöver vi inte ytterligare medverka till att den tunga trafiken ska beläggas med restriktioner. Det är svårt nog ändå för den skogsindustri, den basindustri, som vi har inte minst uppe i Västernorrland att tillgodose behovet av färskvara, färsk skogsråvara, vilket är nödvändigt för att de ska kunna hålla sin produktion i gång. Därför tycker jag, fru talman, att den tanke som Göran Norlander har är helt fel. Vi har i dag inget val. Vi måste alla medverka till att väganslagen blir så stora att de på något sätt ger möjligheter till enskilda människor att snabbt, enkelt och utan extra kostnader ta sig från bostad till arbete eller till affärer. För skogsindustrin och sågverken gäller det bl.a. att förse sig med den råvara som är nödvändig för att de ska kunna bedriva sin verksamhet däruppe. Annars förlorar vi investeringar, sysselsättning och därmed kommunala skattepengar.

Fru talman! Klass 6b på Strömtorpsskolan i Degerfors kommer med olika tips för att rädda orten: "Nu får det vara slut på att invånarna flyttar från Degerfors" säger eleverna i en av lokaltidningarna. Och jag förstår deras oro. Åren 1995-2000 tappade personer. Och så är det på de flesta mindre orter i många län. Det gäller Norrland, men det gäller även många Bergslagskommuner, som ofta hamnar i bakvattnet av det stora problemet i Norrland. Jag konstaterar också att statsministern i gårdagens debatt sade att vi måste förbättra regionalpolitiken. Han flaggar för infrastrukturinvesteringar och säger att detta är ". åtgärder som håller Sverige samman och som gör att ett avlångt, glest befolkat land upplevs som mer runt." Han lyfter fram den produktiva rättvisan även vad gäller regionala frågor och säger bl.a.: ". idén om att ett samhälle blir framgångsrikare om man håller ihop det så att inte våldsamma regionala skillnader växer fram - den idén, välfärdspolitikens idé, visar sig vara någonting som inte bara går att förena med en ekonomisk utveckling utan också någonting som driver en god ekonomisk utveckling." Jag tror att det är mycket kloka ord. Tyvärr funkar det inte riktigt så i verkligheten. De flesta kan vara överens om, tror jag, statsministerns syn att vi måste göra något åt tudelningen av Sverige. Statsrådet Ulrica Messing, som deltog i debatten tidigare, hade ungefär samma ståndpunkt. Det behövs dock mycket mer konkretion. Vi kan inte år ut och år in från den här talarstolen och andra talarstolar bara prata om att det finns en olycklig regional obalans. Vi måste försöka hitta åtgärder för att göra något åt det här, konkreta åtgärder som skapar rimliga förutsättningar för att medborgarna i vårt avlånga land ska kunna växa upp, åldras, bo, arbeta och studera i hela landet. En jämnare fördelning av tillväxt och befolkningsutveckling är till nytta för hela landet, för dem som bor på landsbygden och i mindre orter och även för dem som bor i de större städerna men tyvärr väldigt sällan deltar i den här typen av debatter. Vi kan alltså inte bara se att satsningen leder till att vi får ökad tillväxt i vissa centrum och sedan förvånas över konsekvenserna, t.ex. att man här i Stockholm drabbas av trafikstockningar, akut bostadsbrist, skyhöga boendekostnader, sociala problem, kriminalitet osv. Det finns konsekvenser, orsak och verkan, i allt det här. I avfolkningsbygd tvingas vi i stället riva ett stort antal fullt funktionsdugliga hyreshus där kommunerna, som redan har stora ekonomiska problem, tvingas till stora upplåningar för att finansiera rivning. Det är alltså en destruktiv, defensiv politik som inte skapar den här framåtandan och framtidstron eller viljan att stanna kvar i de här kommunerna. Fru talman! Jämfört med de värsta åren under 90 talet går det förhållandevis bra för Sverige som nation betraktat. Men som många har sagt är det här ojämnt fördelat. På många håll är arbetslösheten fortfarande alltför hög, inte minst bland invandrare och ungdomar. Förutom att befolkningen minskar, som vi ser på många ställen, leder det här till att skatteunderlaget minskar, att den kommunala servicen försämras, att ungdomar flyttar, osv. i en ständigt nedåtgående spiral. Trots framför allt den moderna informationstekniken, trots lägre kostnader för byggande, mark, löner och i stort sett allt som det innebär att bo på de mindre orterna eller på landsbygden jämfört med storstäderna, så väljer de allra flesta företag fortfarande att lokalisera sig till olika centrum i regionerna eller i huvudstaden. Många marknadsfaktorer talar alltså för det omvända förhållandet, alltså att man skulle lokalisera sig till de mindre orterna. Men den verkliga marknaden, och det är den som är intressant, struntar uppenbart i dessa fördelar. Det är många som är jättetrötta på att höra detta ständiga tal om de stora fördelarna med att bo ute på landet och kunna bedriva billigare verksamhet men samtidigt se att de flesta lokaliseringar sker i de större städerna. Detta tyder på att det krävs ytterligare åtgärder för att stimulera tillväxt och nya jobb utanför de ekonomiska centrumen. Basindustrierna talar vi nästan aldrig om nu för tiden. De spelar fortfarande en mycket stor roll för många arbetstagare, för landet som helhet, när det gäller exportinkomster osv. De har många underleverantörer som har en stor betydelse för både sysselsättning och inkomster. Här kan man då tycka att man borde kunna satsa på en starkare betoning på vidareförädling av befintliga produkter och framtagande av nya produkter. Som gammal lärare tycker jag också att det är utmärkt att ungdomar även i glesbygd utbildar sig, även om det sker utanför den egna hemorten eller den egna regionen, att de flyttar någonstans för att skaffa sig en bra utbildning. Det trista är ju att de alltför sällan flyttar tillbaka. Och det beror ju på att det väldigt sällan finns den typen av efterfrågan på den typen av arbetskraft, civilingenjörer osv. Dessa poster är i regel redan upptagna i den mån de finns på de mindre orterna. Man kan ju inte tvinga människor att stanna kvar på en ort mot deras vilja. Men i dag tvingas bevisligen många människor flytta mot sin vilja. Dagens Industri gjorde en undersökning för några år sedan. Och jag tror att det var 63 % av dem som fick frågan om de ville bo kvar eller flytta som svarade att de gärna ville bo kvar, oavsett om de bodde i storstad eller på landet. Tyvärr tvingas många, såvitt jag uppfattar det, att flytta mot sin vilja. Jag är för min egen del helt övertygad om att möjligheten till arbete och utbildning är helt avgörande. Sedan kan man linda in detta i termer av något slags självuppfyllande profetia. När man väl har flyttat säger man att man ville flytta, inte för att äntligen få ett jobb efter tio års arbetslöshet eller för att skaffa sig utbildning utan för att man blev kär eller för att man ville byta miljö. Det har alltså en viss betydelse att det finns ett arbete, en bra bostad osv. att flytta till. Jag tycker att den regionalpolitiska utredningen delvis missar värdet av ett arbete. Rätten till ett arbete trumfas nästan varje dag ut från den här talarstolen, inte minst av statsministern. Och jag tror att det är helt grundläggande om vi ska försöka lösa de regionalpolitiska frågorna också. Vi behöver alltså en bra yrkesutbildning och en bra utbildning över lag ute i landet. Det krävs åtgärder för att stimulera efterfrågan på arbetskraft, inte minst högt utbildad arbetskraft i hela landet, och olika åtgärder för att skapa möjligheter till kapital utanför storstäderna. I detta sammanhang tycker jag att man skulle kunna, precis som Göran Norlander sade, titta lite mer på dessa investeringsfonder i USA och Kanada som skapar tillväxt i regionerna, där man kan satsa egna pengar i lokala och regionala investeringsfonder. Man ska givetvis satsa på bra vägar. Men Vänsterpartiet prioriterar då faktiskt underhåll av befintliga vägar mer än dessa storskaliga jätteprojekt som ofta förekommer. Vi vill också ha en fungerande kollektivtrafik. Jag skulle för min egen del vilja se fler försök med nolltaxa i en stor skala i ett län eller i flera län som det försök som man har haft inom kollektivtrafiken i Kristinehamns kommun i Värmland som har fått väldigt påtagliga och goda resultat, där man så att säga kan överföra onödig trafik i privatbilismens regi till kollektivtrafik. Där man kan frakta människor och gods på tåg så är det faktiskt att föredra framför att man kör t.ex. gods på lastbil, oavsett om de är 18 eller 25 meter långa. Jag utgår från att Stig Eriksson som är uppsatt på talarlistan kommer att svara på de mer konkreta frågorna när det gäller vår syn på trafik, längd på lastbilar, osv. Det är också viktigt att betona att om den offentliga sektorns andel av BNP minskar genom politiska beslut drabbar det också de många avfolkningskommunerna, där den offentliga sektorn trots det får en ökad betydelse i och med att det blir större problem inom den privata sektorn. Här jobbar många av våra duktiga kvinnor, tyvärr ofta på deltid, vilket gör att de har svårt att försörja sig. De har mycket sämre villkor än männen i den privata sektorn när det gäller ersättning för övertidsarbete, jobb på storhelger, osv. De får ständigt höra att de tillhör den tärande och inte den närande sektorn. Om vi ska kunna lösa de problem som vi ställs inför med en ökande äldre befolkning måste vi faktiskt bjuda till och göra det mer attraktivt att jobba även inom den gemensamma sektorn, ett jobb som ofta innebär att man jobbar med människor. Fru talman! Jag håller med statsrådet Messing om att det inte finns någon anledning att ställa storstadsbor mot glesbygdsbor, eller att säga att det är storstadsbornas, stockholmarnas, fel att det går dåligt i Degerfors eller i Arjeplog eller var det kan vara. Det gäller nog att en gång för alla inse att alla vi som bor i det här avlånga landet faktiskt skulle tjäna på att se en mer jämn tillväxt över hela landet, att flyttströmmarna faktiskt dämpas något och framför allt att flyttströmmarna inte så ensidigt går från periferin in till centrum och att inte bara några flyttar in i de finare herrgårdarna som kan finnas ute på landet för att få en fin utsikt vid en fin sjö. Vi skulle faktiskt behöva fler stockholmare och andra som flyttar ut på landet och inser att vi faktiskt har ganska fungerande kommunikationer som gör att man kan bo en bit utanför på landet och ändå kunna jobba i Stockholm om så krävs. Jag ser fram emot den regionalpolitiska propositionen i höst och hoppas att den kommer att visa på ett under av konkretion, så att vi nu kan gå från vackert tal till konkret handling som ger verkliga möjligheter att bo i hela landet.
Fru talman! Peter Pedersen instämde i Göran Norlanders inlägg om att man ska bygga upp olika typer av riskkapitalfonder som finns ute i världen. De må väl vara bra. Men jag är intresserad av att höra på vilket sätt Peter Pedersen kan bidra till att vi också får företagare som inte bara har behov av kapital utan även av företagsidéer. Det räcker inte med kapital. Det måste också finnas driftiga människor. På vilket sätt får vi dem till Norrland eller till glesbygden?
Fru talman! Det gäller då att kunna påvisa de fördelar som finns med att bo i Norrland. Jag har själv bott i Norrland, så jag vet att det finns många fördelar med att bo där jämfört med att bo i en storstad. Vi som är här bor ju några dagar i Stockholm och några dagar på något annat ställe, och vi kan säkert se de fördelar som finns i Stockholm och förstå att många ungdomar flyttar hit. Men det finns också väldigt stora fördelar med att bo utanför Stockholm, och dessa fördelar måste vi lyfta fram. Det är uppenbart så att det finns problem med att få fram riskkapital utanför storstäderna. Jag menar då att det måste vara en glädje för de människor som bor i en region att de kan satsa egna pengar i egna jobb på den egna orten och ställa den typen av krav som Kanadafonderna gör, nämligen krav på lönsamhet, en affärsidé, jämställdhet. Man kan ställa en mängd krav på de företag i vilka man aktivt går in och satsar sina pengar genom fria val, inte till lycksökare som bara ska ha bidrag från något håll. Här talar vi om att vi faktiskt sätter in egna pengar i olika företag. Och varför skulle vi inte kunna göra det lika gärna som att sätta in dem i något slags anonym fond som vi egentligen inte alls vet om den på något vis gynnar jobben och utvecklingen i den egna kommunen.
Fru talman! Om jag känner till innehållet rätt i Vänsterpartiets partiprogram så strävar ni väl efter att på något sätt i princip lägga allt i samhällets regi. Det hotet finns hela tiden. Tror Peter Pedersen att det är frestande och lockande att vara företagare och låna dessa pengar och samtidigt någon gång i framtiden få klart för sig att man från Vänsterpartiets sida gärna skulle vilja socialisera eller ta över den här verksamheten? Det är ju ett memento trots allt när vi ser hur många duktiga företagare som söker sig utomlands. Det skattesystem som ni ställer upp gynnar inte företagare. Det är därför ganska meningslöst att bygga upp ett riskkapital om ni inte samtidigt också ser konsekvenserna och den logiska följden av det, att man på något sätt måste bidra till någonting annat för att ge människor lust att starta företag, driva företag och anställa människor.
Fru talman! Eftersom jag satt med i den gamla programkommissionen vet jag att vi inte alls utesluter privat företagsamhet. Vi konstaterar bara att det inte finns någon som helst balans vad gäller den privata företagsamheten, dess makt och inflytande i Sverige och globalt och det inflytande som löntagare som jobbar i dessa företag har. Är man företagare tror jag inte att det är någon större skillnad på att de anställda och andra i regionen sätter in sina pengar därför att de tror på det företaget. Jag pratar inte om någon konfiskation eller socialisering här. Här har vi gjort om ett helt pensionssystem för att vi ska sätta in våra pengar vare sig vi vill eller inte i olika fonder där vi har väldigt små möjligheter att styra var de hamnar. Det är väl ett frihetsmått som moderaterna brukar prata om att jag själv kan bestämma att jag använder mina pengar, t.ex. mina pensionspengar, för att satsa i ett företag och kan då få vissa skattemässiga fördelar, som exemplet med Kanada visar på. Det är ingen konfiskation. Det är investeringar i ett företag som man tror kan gynna dels orten, dels den egna ekonomin på sikt.

Fru talman! Det har varit intressant att se de senaste timmarna varifrån ledamöterna har varit som har dykt upp i talarstolen. Jag tycker att jag sett en viss riktning. Skulle det vara den här sammansättningen av riksdagen normalt skulle vi kanske ha en annan utveckling även av regionalpolitiken. Ofta säger socialdemokrater i sina tal att det går bra för Sverige. Vi kunde höra statsministern i gårdagens inledning, hans inriktning var också sådan. Men känner alla att det är så? Är det den mening och de kommentarer som jag möter då jag går upp på Dalarna? Är det så folk säger och kommenterar då man möter dem, skriver eller ringer och tar kontakt? Nej, jag håller med dagens ledare i Göteborgs Posten som har rubriken: "Persson bör inte vara nöjd. Bidrag är inte bästa bot mot nyfattigdomen och ska hela landet leva kan inte vägsatsningar ständigt skjutas upp". Jag vill också börja med att instämma i vad Ola Sundell sade i inledningen av den regionalpolitiska avdelningen i kväll. Per-Richard Molén har sagt att man ska måla Norrland blått. Så vill jag måla den nordligaste biten av Svealand och instämma i vad han sade i sitt anförande. Verkligheten är alltså en annan här i Stockholm, på Drottninggatan, kring Sergels Torg och vid Norrlandsgatan där jag bor under veckorna och andra centrala platser här i huvudstaden och den här regionen och säkert på andra större orter i vårt land än hemma på en landsbygdsort eller i ett län som tyvärr blöder befolkningsmässigt. Nu har vi i en och en halv mandatperiod prövat socialdemokraternas politik med hjälp av Vänstern och Miljöpartiet. Då frågar man sig om det har blivit bättre. Svaret gav jag just. Vilka frågor har man då haft att sköta? Att bara prata regionalpolitik och vad som innefattas av det vet jag inte, men det är allting egentligen. Ett ärende i dag handlar om monopolet inom sjukvården, en person som inte orkade stå i kö för att få sin hörapparat. Den här personen hade pengar, och med det socialistiska styressätt som finns hemma i landstinget i Dalarna, där socialdemokrater och Vänstern har majoritet, kan de som har pengar köpa sig förbi vårdköerna. Detta eftersom den monopolmodellen, den socialistiska modellen, är skräddarsydd för alla som har pengar. Men den dam som betalat undrade om det var rätt och riktigt att göra så. Hon hade ju betalat in massor av pengar i landstingsskatt tidigare. Hade hon då inte rätt nu när hon hörde illa att få hjälp med en hörapparat? Ett annat ärende i dag gällde en person som sade sig fått mindre i plånboken då den nya pensionen, årets första lön, hade kommit. Det blev minus, sa han som ringde. Han hade fått minus 34 kr jämfört med i fjol. Jag slog då en signal till mina föräldrar, pensionärer efter att ha haft ett jobb som varken har givit storkovan på bankboken eller bra pension. Mina föräldrar brukar vara referensobjekt i pensionsfrågor åt mig. Min mor har arbetat inom sjukvården som sjukvårdsbiträde närmare 50 år, och pensionen är alltså usel. Men hon var glad. Hon hade fått en ökning med 42 kr denna gång. Att det var ett plus var en glädje. Min far hade däremot smolk i pensionsglädjebägaren. Det blev minus 8 kr för honom. Men så bor de i en kommun som är socialdemokratiskt styrd och där man nyss har höjt skatten. Detta var två exempel. Men de var hämtade från landsbygden och verkligheten, långt från Riksdagshuset och Sergels Torg. Kanske är det ändock som Thage G Peterson sade och skrev i sin bok - det har citerats tidigare flera gånger i kväll: "Socialdemokratin tömde landsbygden på folk och har aldrig haft någon politik för en levande landsbygd". Vi har t.o.m. hört socialdemokrater som i kväll har förkunnat att man är missnöjd med regionalpolitiken. Och jag tycker att det är ett hälsotecken att man vågar säga det. Ola Sundell har tidigare varit inne på det här med bidrag, bidrag och bidrag i olika former och att det inte har blivit några stora ljusningar av den formen. Det är inte lätt, det är t.o.m. svårt, att få folk på gott och positivt humör. Vi som valt att bosätta oss på landsbygden har det svårt då mycket handlar om storstäderna. Precis som jag sade i min inledning kan man se på hur talare är fördelade, varifrån de kommer, var intresset för regionalpolitiken finns. Det gäller helt klart att vända trenden. Jag hoppas att alla partier är ute efter att ha den inriktningen. Vi kan se på mitt hemlän Dalarna. Nu kommer jag trots allt från ett län som har ett namn som vi ska kunna jobba vidare på positivt och som kan ge optimism. Men 2000-talet måste ge ett nytänkande! Det negativa tänkandet måste bort, och bidragspolitiken måste få ett slut, som flera har sagt. Det finns många punkter och ämnen som man vill ta med en sådan här dag. Vi som sitter i försvarsutskottet har inte så många ämnen här i kammaren i vanliga fall. Därför är det naturligtvis mycket som inryms inom regionalpolitik. Jag skäms, oavsett vilken regim som styr i kommuner och landsting, då man läser och får kontakt med äldre människor som får ligga länge om dagarna då det saknas resurser att ta upp dem. Ibland saknas det t.o.m. de som vill jobba med den här typen av arbete på utflyttningsorter. Det är ett kommande stort problem. Det ser jag i min hemtrakt. Det saknas resurser för att åldringar ska få duscha. Bensinskatten har nämnts av flera talare. Det är en stor sak. Ta det här att man måste använda bilen. Man säger att vi ska använda kollektiva trafikmedel och skattesubventionera det, men det går inte. Det går inte i min hemby. Jag har varit idrottsledare i cirka tio år. Jag har åkt tusentals mil som idrottsledare. Men jag ser en tendens i den lilla ort där jag bor att folk inte har råd att skjutsa sina barn längre. Det är bra att man samordnar det. Men när det går så långt att man inte har råd att skjutsa fem mil tur och retur till vår centralort Falun exempelvis, och då bor jag ganska centralt, då har det gått väldigt långt. Jag vill gärna notera i riksdagsprotokollet att jag är en vän av bilen så länge inga vettiga alternativ finns, och definitivt på den typ av orter där jag bor. Sänkningen av arbetsgivaravgiften inom stödområdet är en aktuell fråga. Det gäller turismen. Statsrådet Messing har tidigare varit inne på detta och berättat vilka ansträngningar man har gjort. Det är en mycket viktig fråga för den norra och västra delen av det län jag kommer ifrån där turistindustrin är mycket stor och väldigt beroende av den här frågans lösning. Jag är fortfarande optimist och hoppas att det ska lösas. Krisen inom polisväsendet är en annan fråga som gäller även vårt län, ett glesbygdslän där det saknas poliser på kvälls och nattetid. Jag tänker inte tala mer om polisen just nu eftersom jag ska ha en interpellationsdebatt nästa vecka med justitieministern. Så vägarna. Man blir egentligen en upprepare när man får den här platsen på talarlistan, men vägarna är en oerhört prioriterad fråga, den måste prioriteras. Vi bor i ett län som verkligen lider av dåliga vägar. Man måste vara lite optimistisk, man kan inte bara säga att det är dåligt, dåligt, dåligt. Till slut blir det någonting som ingen kan ta sig ur. Det finns många småföretagare som väntar på de rätta intentionerna och de rätta underlagen för att kunna leva och blomstra. Överallt i länet finns det ljusglimtar. Regionalpolitiken måste, som både Ola Sundell och andra har sagt, få en annan inriktning. Man måste vara optimist. Vi som anmälde oss till den allmänpolitiska debatten var så ärliga att vi sade att vi skulle tala om regionalpolitik, och då hamnar vi alltså i en sen kvällsdebatt. "Hembygdens röst" sade en föraktfullt då jag mötte henne i korridoren i dag. Ja, möjligen är det så. Jag är rädd för att Sveriges riksdag håller på att bli en storstadsriksdag. Men det finns så många som talar om de stora frågorna, så även vi från "källaravdelningen", om uttrycket tillåts, måste få säga vårt. Jag kommer i alla fall så länge jag har förtroendet från väljarna hemma att diskutera även den här typen av frågor. För mig känns de mycket viktiga.

Fru talman! Jag är mycket glad att en socialdemokrat, och framför allt från Dalarna, aktiverar sig i debatten. Man ser inte ofta till er. Jag tackar verkligen Per Erik Granström för att han aktiverar sig i regionalpolitiken. Jag såg att Granström fick kritik i en hemmatidning just för att vara lite passiv. Men det här är mycket bra. När jag tog upp de problem som har varit i Dalarna var Göran Norlander, partikamrat till Per Erik Granström, uppe i samma ärende och avslutade sitt anförande med att säga att han var kritisk till regionalpolitiken. Det är ju Per Erik Granströms vänner och partikamrater som har makten i ett tiotal kommuner och i landstinget i Dalarna. De har ju möjlighet att förändra regionalpolitiken. Det sker en utflyttning från samtliga kommuner i Dalarna. Jag måste fråga Per Erik Granström om jag hörde eller fattade fel, att Per Erik Granström är nöjd med vad ni socialdemokrater har gjort för Dalarnas län de senaste sex åren.

Fru talman! Jag är fortfarande glad över Per Erik Jag tar den sista frågan först. Vi har i vår moderata budget - det går att läsa när protokollet kommer ut i morgon - en satsning på vägarna med 30 miljarder, 14 miljarder de närmaste tre åren. Detta finns finansierat i vår budget. Sedan tar vi detta med bensinpriset. En socialdemokratisk ledamot från Dalarna väckte en motion om sänkning av bensinpriset. Jag vet inte vad som hände med den. Den passerade obemärkt i riksdagen. Den avslogs och det blev ingenting. Det är lite förvånande att man kan föra ett sådant dubbelspel och agerar så. Även en sänkning av bensinpriset finns med i vår budget. Jag refererade tidigare till Per-Richard Moléns anförande och instämmer helt i det. Vi har ju ett stort skattepaket. På en minut hinner jag inte redogöra för det. Men vi vill sänka bensinskatten.

Herr talman! Det går bra för Sverige, javisst, men inte för hela landet och inte för alla medborgare. Landet klyvs och kantrar. I samtliga kommuner mitt hemlän Dalarna fortsätter befolkningsminskningen. För skogslänen gäller att utvecklingen är precis lika dyster som den varit alla år sedan omsvängningen 1995. Fortsätter minskningen i samma takt som under de senaste åren finns det ingen fast boende i Dalarna om 100 år. Alla är stora förlorare vid koncentration och centralisering. Skatteintäkter och underlag för service minskar i län som mitt medan koncentrationsstäderna får problem med att klara service, bostäder, trafiken och miljön. Regeringen måste inse allvaret och ta sitt ansvar för en politik för utveckling i hela landet. Centerpartiet arbetar hårt för att vi ska ha livskraft i hela landet och för att alla ska få del av välfärden och tryggheten. Vi kräver bättre kommunikationer, utbildnings och kultursatsningar, förbättrade förutsättningar för framför allt småföretagandet och åtgärder för ett starkt jord och skogsbruk som ger sysselsättning och öppet landskap. Vi arbetar för en vårdoch omsorgsverksamhet som ska vara av hög kvalitet och ligga nära till och för en service i övrigt som är värd namnet. Tyvärr är vi för få som inser nödvändigheten av en målmedveten decentraliseringspolitik för livskraft och framtidstro i hela landet. När jag gör företagsbesök hemma i Dalarna träffar jag kreativa entreprenörer, människor engagerade i lokala utvecklingsgrupper, kommunala företrädare m.m. Då känns det trots allt hoppfullt. Idéer, engagemang, vilja och kraft finns. Glesbygdsforskaren Ronny Svensson har i några debattartiklar på senare tid på ett som jag tycker bra sätt presenterat såväl strategi som konkreta förslag till åtgärder för att vända utvecklingen. Jag delar i mångt och mycket hans tankar. För Dalarnas del, och det är överförbart på andra län, anmodas bl.a. kraftsamling och samsyn, långsiktig uthållighet och satsningar på länets "guldägg". Hela befolkningens engagemang krävs för att lyckas skapa ett stabilt utvecklingslän. Ronny Svensson har många kloka synpunkter på regionalpolitik och på hur landsbygden och Småortssverige kan utvecklas. Regeringen borde ta till sig hans åsikter och kompetens. Politikens viktiga uppgift måste vara att ge bästa tänkbara förutsättningar. Villkoren mellan stad och land måste göras mer rättvisa. Det bara måste vi klara. Herr talman! Då krävs handling. Jag har några exempel på åtgärder som jag tycker är mycket angelägna. Det är att rusta vägarna och göra dem körbara året om samt att satsa på vägsträckor som länen prioriterar, t.ex. i Dalarnas fall att åtgärda den s.k. Salaproppen. Det handlar om att höja reseavdragen, om att utreda en differentiering av bränsle och fordonsskatt och om bredband till alla hushåll. Det handlar också om att underlätta småföretagsamhet på landsbygden, om att sänka arbetsgivaravgiften och om att förenkla regelverket. Ge lantbruket klara och långsiktiga riktlinjer och stimulera lokal, småskalig produktion. Vi behöver lagstifta om grundservice i hela landet. Vi behöver ge mer resurser till vård och omsorg samt stimulera mångfald och förnyelsearbete. Vi behöver kraftsatsa på utbildning. Det handlar om att bygga ut distansutbildningen, inrätta Dalauniversitetet och förstärka resurserna för regional forskning. Vi behöver stärka och utveckla den sociala ekonomin och stimulera den kooperativa företagsformen, som många gånger är mycket värdefull just på landsbygden. Vi behöver satsa på folkrörelserna, gamla som nya. De måste få större och friare resurser för lokal utveckling av service, kultur och utbildning. Vi ska satsa på samlingslokaler, som är mycket viktiga träffpunkter i bygden. Jag tycker självfallet också att vi ska försvara skatteutjämningen, vars syfte är att bidra till att ge likvärdiga livsvillkor i hela landet. Till sist i min exempelsamling: Vi ska återföra en del av vattenkraftsproduktionen till kommuner, regioner, där den produceras. 90 % av vattenkraften kommer från skogslänen, bl.a. Dalarna. Herr talman ! Det här är exempel på åtgärder som skulle ge förutsättningar för livskraft i hela landet. Lokal mobilisering är avgörande viktigt. Kraven är som framgått inte i första hand bidrag utan rättvisa villkor och en regering som tar ansvar för hela landets utveckling.

Herr talman! Jag tackar för de goda råden, och, i den senare delen av inlägget, en klarsynt analys. När det gäller våra satsningar på arbetsmarknaden och studiesatsningarna har vi en annan inriktning. Vi satsar på långsiktighet. Vi satsar på att ge näringslivet goda förutsättningar. På det sättet löser vi långsiktigt de problem som onekligen finns att lösa. Sedan har vi ett batteri av åtgärder - bredband till alla hushåll och flera andra förslag som jag har redovisat här, förslag som finns inrymda i det budgetalternativ som Centerpartiet har redovisat och står för.

Herr talman! Jag har redovisat delar av Centerpartiets förslag när det gäller regional utveckling som bygger på en mycket klar och tydlig decentraliseringspolitik. Jag har också redovisat de förslag som vi har förankrat helt i vårt budgetalternativ. Och vi står verkligen med båda fötterna på jorden. Det kännetecknar Centerpartiet att vi rättar munnen efter matsäcken och ser till att vi för en realistisk politik.
Herr talman! Det var ett intressant anförande som Kenneth Johansson höll utifrån den utgångspunkten att det kunde ha hållits i vilket parlament som helst i den industrialiserade världen, och det är det som är vårt problem. Marknadskrafterna och centraliseringskrafterna i de industrialiserade länderna är så oerhört starka, och få vet vad man egentligen ska göra åt dem. I grunden är det ett jättelikt problem att ingen vet det. Det är på samma sätt i USA och i Tyskland. I Tyskland som man upplever som mycket tättbefolkat har man precis samma problem i vissa delar av landet. Jag noterade hastigt att Kenneth Johansson vill rusta upp vägarna, höja reseavdragen, ge bredband till alla, sänka arbetsgivaravgifterna, satsa på vård, omsorg och mer utbildning, ha differentierad fordonsskatt, ge mer resurser för lokal utveckling, ge mer pengar till samlingslokaler och försvara skatteutjämningen. Det sista tycker jag är jättebra. Men jag har två frågor: Med vad ska detta betalas? Med vem ska Kenneth Johansson försvara skatteutjämningen?
Herr talman! Svaret är att marknadskrafterna är starka, och koncentrationstendenserna är tydliga. Den regering som vi för närvarande har har väldigt svårt att göra någonting åt det. Därför krävs det en kraftsamling från många partier. Och Centerpartiet vill verkligen vara en deltagande part för att se till att vi ska få en livskraft i hela vårt land och se till att vi ska ge likvärdiga förutsättningar så att regional utveckling och de åtgärder som jag har gett exempel på ska kunna leda till det. De förslag till åtgärder som jag har redovisat finns med i Centerpartiets budgetalternativ. En del föreslår vi på lite längre sikt, och en del föreslår vi omedelbart. En del behöver utredas, och en del är tankar och idéer. Jag utgår ifrån att Arne Kjörnsberg och jag är överens om att det är i detta forum som de tankar och idéer som vi har ska mötas och stötas.
Herr talman! Självklart är det så, Kenneth Johansson. Det är därför som jag går hit och diskuterar regionalpolitik med en företrädare för Dalarna. Men problemet är: Med vad ska detta betalas? Med vem ska han göra upp om detta? Ska han göra det med det parti som på tre års sikt ska sänka skatterna med 100 miljarder och på tio års sikt ska ta bort var tredje skattekrona? Jag antar nämligen att inte ens Kenneth Johansson vågar tro att Centerpartiet ska ha egen majoritet efter nästa val. Välkommen, låt oss lugnt och sansat resonera om dessa saker. Men, Kenneth Johansson, en sak är ett oeftergivligt krav från oss: Räkna inte med några dynamiska effekter. Pengarna ska in. Sedan kan vi resonera om hur vi ska använda dem. Då tycker jag att många av de förslag som Kenneth Johansson har är alldeles utomordentligt bra. Men slarva inte med pengarna en gång till.
Herr talman! Centerpartiet står inte för några drastiska skattesänkningar som vi inte har möjligheter att finansiera och som riskerar att försämra förutsättningarna för service, vård, omsorg och andra nödvändiga satsningar som ska göras. Vi tycker att man ska göra skattesänkningar, men i den takt och på den nivå att vi ser att vi klarar av både de utgifter och de kostnader som finns, och på det sättet se till att vi värnar en bra fortsatt service. Däremot finns det områden där skattesänkningar är nödvändiga, och det gäller inte minst i fråga om företagandet - arbetsgivaravgifter etc. När det gäller skatteutjämning, som var ett område som Arne Kjörnsberg tog upp, tror jag att vi mellan våra partier, och jag hoppas att det även finns fler, är mycket klara över att vi ska ha en fortsatt skatteutjämning så att vi ska kunna ha en bra service och verksamhet oavsett var i landet som vi bor och verkar.

Herr talman! Gårdagskvällens debatt om de regionalpolitiska frågorna har berört många viktiga områden som är av avgörande betydelse för landsbygdens utveckling. Vi kan alla konstatera att många av landets små kommuner även under år 2000 förlorat befolkning. De största förlorarna är skogslänen i norr som förlorat 11 000-12 000 personer under det gångna året. Men även andra delar av landets gles och jordbruksbygder har drabbats mycket hårt. Många ungdomar flyr landsbygden för utbildning och arbete på annat håll, och befolkningen blir allt äldre. Även om boendekostnaderna är lägre på landsbygden, så leder de höga drivmedelskostnaderna och bristen på arbetstillfällen till vikande befolkningstal. Förutsättningarna för företagande och investeringar måste förbättras om en vändning i positiv riktning ska kunna ske på landsbygden. De areella näringarna har något nämnts tidigare i debatten som viktiga för landsbygdsutvecklingen. Och jag vill påstå att det också måste gälla för framtiden. Vi vet ju alla att där jordbruk och livsmedelsproduktion drivs vidare vinner vi också ett öppet och varierande landskap. Härigenom skapas också fortsatta möjligheter för en god utveckling inom andra näringar, inte minst för turismen i vårt land. Herr talman! Den senaste tidens debatt kring livsmedelsproduktion, inte minst köttkonsumtionen och BSE-situationen i Europa, har bidragit till att många ställer frågor om hur produktionen sker och om vi som konsumenter kan lita på den mat som saluförs i vårt land. Vi har upplevt en yvig debatt som också innehållit en hel del överdrifter som skapat oro av helt omotiverat slag. Då statsministern i samband med julhelgen gjorde uttalanden om olust inför köttätande och oro för djurs lidande bidrog han till en debatt som skadar den svenska produktionens förutsättningar. Det är särskilt betänkligt mot bakgrund av att statsministern måste veta att det regelverk som gäller för djurhållning, slakt och vidareförädling samt miljö i Sverige är bland de allra hårdaste som gäller i världen. Självklart har statsministern sin fulla rätt att tycka och äta vad han vill, men nog kan man begära av en statsminister att han ska vara mera aktsam om orden och spela mindre på de strängar som leder till en osaklig debatt och en oro som inte är motiverad. Vi har t.ex. ett livsmedelsverk i Sverige som på ett ansvarsfullt och oberoende sätt står för den övergripande livsmedelskontrollen i landet. Livsmedelssäkerheten står i centrum, och så har det varit i Sverige sedan 50-talet. Vi kan erinra oss salmonellautbrottet som satte fart på dessa frågor. Då det gäller den allvarliga BSE-situationen, som skapat oro i många EU-länder, kan dock konstateras att de åtgärder som nu vidtas också här i Sverige, där vi ännu inte haft något fall, sker på ett betryggande sätt. Jag ska inte nu fördjupa mig ytterligare i frågan utan hoppas återkomma vid den särskilda debatt som ska hållas i riksdagen om ett par veckor. Jag vill, herr talman, i stället ta upp den viktiga frågan om det svenska jordbrukets konkurrensförutsättningar. Det har avgörande betydelse för landsbygdens utveckling att det svenska jordbruket får förutsättningar att konkurrera på rimligt lika villkor. Skatter och avgifter måste harmoniseras med vad som gäller inom övriga EU-länder. Konkurrens på lika villkor kommer att leda till att svenska konsumenter också i framtiden ska få tillgång till svenskproducerat. Det är nu över tre år sedan den s.k. Björkska utredningen om det svenska jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrensförhållanden lades fram med förslag till åtgärder, men ännu har mycket lite genomförts. Fortfarande ligger den höga dieselskatten kvar, och den har t.o.m. ökat vid årsskiftet. Detsamma gäller de höga handelsgödselskatterna som ligger kvar och som inte har sin motsvarighet i övriga EU-länder. Jag känner stor oro för att strukturomvandlingen inom svensk livsmedelsproduktion går så snabbt, om inga konkreta förslag läggs fram, att landsbygden kommer att drabbas mycket hårt. Vi moderater kommer fortsatt att kräva såväl sänkta dieselskatter som att handelsgödselskatter sänks kraftigt. Dieselskatten bör sänkas till 53 öre per liter, och kväveskatten bör över huvud taget inte tas ut. Om det är så som det sägs att regeringen har för avsikt att lägga fram förslag om en återföring av kväveskatten och gödselskatten, menar vi att det är en administrativt krånglig väg. Det är mycket enklare att i stället återföring inte ta ut skatten. Det blir billigare och enklare och ger resultatet att man får en stärkt konkurrenskraft för det svenska jordbruket. Till sist, herr talman, vill jag be alla betänka hur det svenska landskapet och den svenska landsbygden skulle komma att se ut om våra köttproducerande djur försvinner från hagarna. Det gäller allt att vi politiker försöker bidra till att vi framöver får en saklig debatt kring livsmedelsproduktionen i Sverige. Jag är övertygad om att en vetenskapligt underbyggd kunskap tillsammans med den beprövade erfarenhet som vi har i vårt land kring djur och matproduktion ska kunna säkra en levande landsbygd även i framtiden. Vi har alla ett stort ansvar. Dessa frågor är bland de viktigaste också vad gäller regionalpolitiken. Det är tyvärr så att dessa frågor inte efter tjänst och vikt har uppmärksammats i årets allmänpolitiska debatt.

Herr talman! Som stockholmare får man passa sig lite grann när man deltar i en regionalpolitisk debatt. Det är så lätt att bli beskylld för att raljera, att inte ta problemen på allvar. Men jag med mitt lantliga förflutna kanske kan göra anspråk på att bli trodd när jag säger att vi stockholmare förstår att glesbygden har problem. Det råder ingen tvekan om det. Det råder brist på arbete, brist på ungdomar, brist på vägar och brist på mycket mer. Mot den bakgrunden är det mycket tungt att konstatera att flera av de åtgärder som vidtagits i syfte att ge glesbygden bättre förutsättningar ibland resulterar i dess motsats. Det är inte bara hoten från växande vargflockar - förlåt, det kanske var raljerande - som ökar i glesbygden. Även de ekonomiska hoten från tomma lägenheter ökar. I förrgår offentliggjorde SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation, en rapport om hur det faktiskt förhåller sig i de områden som har förbyggt sig. 42 500 lägenheter beräknar SABO kommer att vara tomma år 2010 därför att prognoserna för det framtida bostadsbehovet slagit fel eller kommer att slå fel i 145 av de mest utsatta SABO företagen. Detta är inte gratis. Sammanlagt beräknar SABO att det hela går på 28,8 miljarder kronor. SA BO har den principiella uppfattningen att staten på ett eller annat sätt borde ta den kostnaden. Men kommunala bostadsföretag är lika kommersiellt ansvariga juridiska personer som vilket annat företag som helst. Så det som ligger närmast till hands är naturligtvis omfattande konkurser, kan man tycka! SABO hävdar dock i rapporten att det borde vara ett statligt ansvar att klara dessa förluster. Ser man det hela principiellt kan det faktiskt finnas vissa argument för ett sådant synsätt, även om de kanske inte håller ända fram. Den socialdemokratiska bostadspolitiken har varit en huvudanledning till att resultatet har blivit som det har blivit. Den centraldirigerade bostadspolitiken har lett kommunerna i en överproduktion av lägenheter - kanske borde man säga förlett kommunerna. I många kommuner har säkert ambitionen varit att förleda bostadsproduktionen in i en överproduktion av hyresbostäder på andra bostadstypers bekostnad. Vad än orsaken är har det lett till en allmän överproduktion av bostäder. Inte är det meriterande för den förda socialdemokratiska bostadspolitiken. Man kan naturligtvis inte heller frånkänna de enskilda kommunerna sitt ansvar för resultatet. De borde inte ha låtit sig ledas av en ideologiskt ambitiös statsmakt. Lika lite då som de bör göra det i dag. Man kan också säga att det är styrelserna och företagsledningarna i dessa företag som brustit mest. Aktiebolagslagen lägger ett tämligen tydligt och självständigt ansvar på styrelseledamöterna. De har brustit i marknadsansvar och inte i tid sagt nej till de uppmaningar - stundtals uttalade som order - från kommunfullmäktige och kommunstyrelser i dessa kommuner. Investeringarna är nu förlorade pengar, och ytterligare pengar kommer att förloras i samband med kostnaderna för byggnadernas undanröjande. Förlusten blir dubbel. Glesbygdskommunerna dignar under det ekonomiska trycket. Gud give att man lär sig av detta och drar de rätta marknadskonsekvenserna för framtiden. Mycket har varit fel, men glesbygdens bostadsöverskott är ett exempel på att regionalpolitik inte endast är en fråga om större investeringar med hjälp av skattepengar. Skulle man ta de pengar som behövs för att fylla de förlusthål som jag nu talat om blir det lika mycket pengar som Dennispaketet skulle ha kostat, inte staten för det var ju huvudsakligen bilisterna som skulle betala det. Men det stoppades ju av den dåvarande socialdemokratiska politiken, vilket i sin tur lett till att, förutom att trafiken i Stockholmsområdet nu inte fungerar, vi i Stockholm inte har möjlighet att ta emot de glesbygdsbor som söker sig till Stockholmsområdet för att få jobb och lön eller av andra skäl. Nu blev det alltså inte något Dennispaket. Trafikapparaten är nedkörd. Stockholmarna får ägna 47 timmar eller en hel arbetsvecka mer årligen åt arbetsresor än den genomsnittlige svensken. Ingen järnvägsbana över Mälaren har tillkommit på över 130 år. För att få i gång ett omfattande bostadsbyggande för dem som vill bo i Stockholm eller dess omedelbara närhet krävs att man skaffar sig ett delvis nytt perspektiv på den centrala mellansvenska bebyggelsen. Regionen visar redan i dag tendenser till tillväxt som tar till vara de stora möjligheterna för ett flerkärnigt bostads och arbetsplatsområde runt Mälarens stränder. Eskilstuna och Västerås är de första stegen mot en sådan utveckling, och det är steg som redan har blivit en framgång i form av stor resandeström på de nya kommunikationerna. Men naturligtvis skulle en mycket större effektivitet kunna åstadkommas för detta kommunikationssystem om sammanbindningen mellan Västerås och Eskilstuna gjordes tillgänglig för höghastighetståg och om all motorvägstrafik gick över Kvicksund. Mälardalen skulle inom detta begränsade område faktiskt kunna bereda goda alternativ till en alltför koncentrerad bosättning och arbetsplatsetablering i omedelbar anslutning till Stockholms stads nuvarande jurisdiktionsområde. Bostads och arbetsplatsmiljöerna i detta område är bland de mest attraktiva i norra Europa. Vi kan ta vara på denna möjlighet och låta storstadsområdet tämligen harmoniskt expandera - ett område där många av dem som flyttat från glesbygden och också framtida näringsbranscher kommer att kunna känna sig väl till mods i en flerkärnig region med många friområden. Regionalpolitik, herr talman, är nämligen också en fråga om hur man utan förlamande restriktioner låter tillväxtregionerna utvecklas och hur de kan kompletteras och stimuleras.

Herr talman! Jag kommer att fokusera mitt anförande på situationen i mitt hemlän Blekinge och då särskilt tala om infrastrukturens betydelse för utveckling och välfärd. Då menar jag den fysiska infrastrukturen. Jag kommer också att anknyta till regeringens tre "E:n" som är huvudfrågorna för EU Environment, eller på svenska: arbetstillfällen, utvidgningen samt miljön. Tidigare har Blekinge haft prägeln av ett krislän som varit helt beroende av statliga åtgärder. Stora industrier och militär verksamhet har dominerat länet och i rationaliseringens tidevarv krymper nu dessa arbetstillfällen drastiskt. Den senaste nedläggningen skedde den 31 oktober 2000, då KA 2 med närmare I ett längre perspektiv kan man ändå säga att trenden nu har vänt. Utvecklingen av Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med IT och telekomföretagen betytt att flera tusen nya jobb skapats som i viss mån kompenserar industrins och militärens tillbakagång. Trots detta är den öppna arbetslösheten i Blekinge fortfarande högre än genomsnittet i landet, och många äldre arbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden igen. Employment handlar om arbetstillfällen. För att fler företagare ska våga expandera och anställa fler människor, för att högskolan ska kunna utvecklas till universitet och vara attraktiv och för att fler turister ska kunna njuta av Sveriges trädgård behövs det en utbyggd infrastruktur. Överallt i världen där man bygger ett samhälle bygger man vägar, både av asfalt och av järn, eller så använder man sjövägen eller luften för att bedriva handel och bygger på så sätt upp en välfärd. Infrastrukturen är alltså fundamentalt viktig för välfärden i ett samhälle, särskilt för Sverige som är ett glest befolkat, avlångt land i utkanten av Europa, särskilt också för Blekinge som är ett litet län beläget i ett hörn av Sverige, ofta bortglömt när man planerar infrastruktur. Blekinges geografiska läge har före järnridåns fall varit en nackdel för länet. För kommunikationerna har sydöstra hörnet varit en ändstation, en återvändsgränd. Men nu är det annorlunda. Nya färjeförbindelser har startat till Polen och Lettland. Många företag i södra Sverige handlar nu med dessa länder och även med Litauen. De är beroende av goda kommunikationer. Enlargement handlar om utvidgning. Ska vi eller ska vi inte öka handeln med ansökarländerna runt Östersjön? Om det ligger allvar i Sveriges strävan att påskynda EU-utvidgningen, måste det innebära en strategi för ökat handelsutbyte med dessa länder och med dagens EU-länder. Det leder då till att vi behöver en infrastruktur för detta och då är, enligt min mening, sydöstra Sverige en viktig del att satsa på. Sydsverige, men också för miljöns skull. Efter många års kamp har regering och riksdag äntligen beslutat att en elektrifiering ska ske. Men eftersom inte några pengar - vad jag känner till - har öronmärkts för detta och Banverket saknar pengar för redan uppgjorda planer finns det anledning att bevaka detta ärende. Kustpilen är en tågsuccé som numera har fått problem med överfulla tåg och har svårt att hålla tiderna. Kustpilen är omtalad över hela landet. Men hur många har hört talas om "komfortkometen"? Det är SJ:s omtalade rälsbuss mellan Karlskrona och Emmaboda som fått detta namn av resenärerna. Jag åkte häromdagen med "komfortkometen". Det var kallt, skakigt, bullrigt och det gick långsamt. Det har utlovats nya eltåg till denna bana, men vi har nu fått veta att de ska gå till Mälardalen. SJ slår ut med händerna och skyller på Rikstrafiken och Näringsdepartementet. Ingen vet vem som har ansvaret. Upprustningen av banan mellan Karlskrona och Emmaboda skjuts hela tiden framåt hos Banverket. Det är olyckligt. Bilturismen ökar i Blekinge och den stora genomfartsleden E 22 är olycksdrabbad och farlig att åka på. E 22 mellan Kalmar och Sölvesborg är bland det sämsta i landet vad gäller stamvägar med hög trafikintensitet. Länets företrädare har uttalat ett starkt intresse för att använda alternativ finansiering såsom PPP, Public Private Partnership, till att investera i en fyrfilig E 22. Jag har anledning att tro att min bänkkollega Karin Olsson kommer att understryka detta i sitt anförande strax. En motorväg gör förvisso intrång i miljön, men det är också allmänt känt att jämn hastighet och inga köbildningar sänker bilarnas bränsleförbrukning drastiskt, så även för miljöns skull kan man förespråka en fyrfilig väg ända från Malmö till Norrköping. Det finns fler projekt som är nödvändiga i Blekinge, att bygga ut Tvärleden - vägen mellan Olofström och Markaryd - och att bygga Sydostlänken - en ny järnvägssträckning sista biten mellan Kustbanan och Olofström. Det görs enorma infrastruktursatsningar i olika delar av landet. Det gäller t.ex. Öresund, Botniabanan och Stockholm. Även om alla företrädare tycker att det behövs mer, så satsas det mycket pengar - och det är verkligen inget fel i det. Sverige behöver tillväxt och framkomlighet överallt. Men det lilla länet i sydost är bortglömt. Växande förbindelser över Östersjön är av nationellt intresse och inte bara en fråga för vart och ett av länen längs kusten. De satsningar på järnvägarna som jag har räknat upp handlar naturligtvis också om miljöfrågor - environment, som det benämns i EU sammanhang. I Blekinge finns i dag en kraft hos människorna. Det är en kraft att bygga vidare på för en god livsmiljö. Vi får väl se vad Björn Rosengren presenterar här i höst med den infrastrukturproposition som vi har väntat på under lång tid. Vi vet att en trädgård växer underifrån, herr talman. Men den behöver vattnas ovanifrån. Blekinge kallas för Sveriges trädgård. Det är statens uppgift att vattna den trädgården med bättre infrastruktur.

Herr talman! Precis som Johnny Gylling kommer jag att fokusera mitt anförande på Blekinge. Den snabba utvecklingen har ändrat förutsättningarna för Blekinge och sydöstra Sverige. De positiva förändringarna i Öst och Centraleuropas länder ger helt nya möjligheter för samarbete i olika frågor. Den södra delen av Östersjön är den befolkningstätaste delen av hela regionen. Blekinge har ett strategiskt läge för att knyta samman länderna i södra Östersjön, inte minst med stöd av samarbete inom olika EU-program. Möjligheterna för länet att hävda sig i ett mer internationellt sammanhang är starkt avhängigt av om det finns goda kommunikationer. Detta har inte bara betydelse för Blekinge utan är i hög grad en viktig fråga för landets transportsystem för att optimalt kunna utveckla nya marknader i Öst och Centraleuropa. Särskilt med Polen växer handeln kraftigt. Blekinge har i dagsläget Förväntningarna på utvecklingen av Östersjöområdet är stora, och många bedömare menar att det kommer att bli en av Europas viktigaste tillväxtregioner. Regeringen har på olika sätt visat att integrationen i Östersjöområdet ska intensifieras ytterligare. Kommunikationerna i öst-västlig riktning kommer också att spela en viktig roll i utvecklingen av handel och turism mellan Baltikum och Sverige, Danmark och Nordtyskland. Redan ser vi hur transporterna ökar i detta transportstråk. Sveriges framträdande roll i det nya Östersjösamarbetet är glädjande, och måste utnyttjas på bästa sätt. För Blekinges del är detta mycket positivt. Det är dessutom viktigt att vi är med och skapar välstånd i de nya demokratierna - ett välstånd som på sikt skapar en närmarknad för våra egna produkter. Om vi inte gör något nu skapas handelsförbindelser för lång tid framöver med övriga länder i Västeuropa. Detta kan bli en ödesfråga för hela vårt land och för vår framtida välfärd. Infrastrukturinvesteringarna i sydöstra Sverige är och har varit mycket återhållsamma jämfört med Sverige i övrigt. Av flera skäl är det viktigt att förbättra sydöstra Sveriges infrastruktur och då särskilt i Blekinge. Det finns många angelägna lönsamma infrastrukturprojekt som har mycket hög s.k. samhällsekonomisk avkastning. Några exempel är väg Sverige behöver dessutom nya alternativa miljövänliga transportkorridorer för trafik riktad söderut. En av de mest uppenbara bristerna i Blekinges infrastruktur är väg E 22, precis som Johnny Gylling sade tidigare. Många avsnitt av E 22:an har undermålig standard. Vissa avsnitt har endast cirka sju meters bredd, med trafikmängder på ca 10 000 fordon per dygn. Herr talman! Med hänsyn tagen till trafikintensiteten och de svåra olyckor som skett på E 22:an bör en utbyggnad till fyra körfält, dvs. motorväg ske med det snaraste. E 22:an utgör också ett utomordenligt bra alternativ för finansiering genom PPP, publicprivate partnership, inte minst med hänsyn tagen till det stora intresse som sydsvenskt näringsliv visat för en utbyggnad av vägen. Kalmar län och ÖSTSAM, som omfattar Östergötlands län, har tillsammans med Sydsvenska Industrioch Handelskammaren och Östsvenska Handelskammaren bildat ett partnerskap för E 22:an. Syftet är att åstadkomma en upprustning av E 22:an betydligt tidigare än vad nuvarande planer medger. Det råder enighet om att E 22:an, som sträcker sig från Trelleborg/Malmö i söder vidare genom Skåne, Blekinge, Kalmar län och norrut till Norrköping, ska byggas ut till en högklassig väg. På sträckan Malmö Kalmar finns en enighet om att standarden måste vara fyrfältsväg, dvs. motorväg. I de nu gällande planerna finns betydande belopp upptagna för en ombyggnad av E 22:an, vilket skulle ha inneburit att ett antal delsträckor byggts om under den kommande 5-10-årsperioden. Men med de senareläggningar som nu sker och har skett kommer standarden på vägen under överskådlig tid att vara mycket bristfällig och därmed hämma den positiva regionala utveckling som nu sker inte minst i Blekinge. Detta vore stor till nackdel för regionen. Nya finansieringsgrepp krävs därför av staten för att möjliggöra en tidigareläggning av utbyggnaden av I enlighet med det förslag som förts fram av det partnerskap som jag nämnde tidigare yrkar vi på att E 22:an på delen Hurva-Söderåkra tas med bland de projekt som ska finansieras genom den s.k. PPP modellen. Med en sådan modell skulle det vara möjligt att denna del av E 22:an är utbyggd inom tio år. Under den senaste tiden har vi uppmärksammat att det underlag i form av sysselsättningsprognoser, trafikflödesberäkningar m.m. som bl.a. tas fram av SIKA bygger på felaktiga förutsättningar. I Blekinge förutsätts t.ex. en sysselsättningstillväxt fram till 2010 som långt understiger den redan i dag uppnådda sysselsättningen. SIKA tycks inte ha uppmärksammat den regionala förändring som sker och har skett i Satsningen på Blekinge kustbana har blivit en förebild för hela landet. Både elektrifiering och kurvrätning av banan är motiverade med hänsyn tagen till den stora trafikpotential som banan har. Kustbanan måste kunna köra över Öresundsbron som i sin tur kräver elektrifiering. Det är glädjande att regeringen nu uppdragit åt Banverket att planera så att byggstart kan ske 2004. Men utöver elektrifiering krävs ytterligare insatser för att minska restiden och öka servicen längs banan. Detta är ett exempel på att det lönar sig att arbeta långsiktigt och enträget. Under minst tio år har arbetet pågått för att få till stånd en rejäl upprustning av den pulsåder som kallas Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att Blekinges tillväxt är bland de bästa i landet. Nu måste staten se till att infrastrukturen inte blir en begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Jag instämmer i det som Johnny Gylling sade; jag hoppas att staten vill vara med och vattna Sveriges trädgård.

Herr talman! Jag är egentligen en av alltför få representanter för den svenska glesbygden och inlandet. Att bo så ger värdefulla och ibland ganska kostsamma insikter i hur det är att leva i glesbygd. För många innebär det många, långa och kostsamma resor. Bensinen är dyrare än i storstadsområdena, där kollektivtrafiken dessutom är ett verkligt och i regel fungerande alternativ. När jag hade bott i Ramsele i västra Ångermanland i Sollefteå kommun i Västernorrland ett antal år tittade jag på befolkningssiffrorna. De var minst sagt bekymmersamma. Från 1954 till 1984 hade socknen minskat från 5 500 till 2 200 personer, dvs. med över 60 % på 30 år. Jag kunde räkna ut att om det fortsatte på samma sätt och jag bodde kvar där så skulle jag bli ensam i Ramsele. Det var ett ganska dystert framtidsperspektiv. Jag tror inte att det är så många i den här kammaren som lever i en socken som har haft en så dramatiskt negativ befolkningsutveckling. Herr talman! Trots allt detta är Ramsele i dag ett kommundelscentrum med en hel del service och framtidstro. Befolkningsminskningen har bromsat upp, det har startats nya företag och det finns idéer inför framtiden. Vi som bor där försöker på ett positivt sätt att utveckla den region vi bor i. Ett mycket konkret exempel på detta är den ansökan som nu görs för att Svensk Bilprovning ska etablera en bilprovningsstation i Ramsele. Jag vill uttala ett starkt stöd för detta. Skälen för en sådan etablering är många. I det tänkta upptagningsområdet för en sådan här station finns ungefär 9 000 personer. Näringslivet i regionen domineras av skogsbruk. Råvaran levereras i stor utsträckning till kustens industrier. En vidareförädling sker också i flera sågverk och snickerier. Åkerinäringen är en stor arbetsgivare. I hela västra området finns ungefär 450 företag. Den som bor i Ramsele tätort har i dag ca 16 mil tur och retur till Sollefteå bilprovning. En bilprovning i Ramsele skulle enligt beräkningar kunna innebära inbesparingar av resor motsvarande upp till tio varv runt jorden. Miljöskälet är alltså mycket starkt. Bränslekostnaderna är ett annat skäl. Den restid och arbetstid som skulle sparas in är ytterligare ett skäl. Det finns alltså ett antal skäl för en etablering i Ramsele. Det skulle också i övrigt medföra en viktig och positiv förändring för ett inlandscentrum. Detta är viktigt för att hela Sverige ska kunna leva. Herr talman! Tidigare i debatten har vi hört en mängd exempel på problem som finns. I stället för att fylla på den raden skulle jag vilja ge ett exempel på vad som händer när man får respons för berättigade krav. Det gäller åtgärder för att förbättra vägnätet. Jag har talat med ett av de många åkerier som vi har i västra området, Brorssons Åkeri AB, som under en femårsperiod, 93 99, minskat sina kostnader för däck med drygt 40 %. Också underhålls och reparationskostnader och andra kostnader har minskat en del. Den kostnadsminskningen beror främst på den upprustning som skett av länsväg 331 mellan Ramsele och kusten. Det är en av de tyngst belastade vägarna i länet och i norr. Bättre vägar ger mindre däcksslitage, lägre kostnader för reparationer, underhåll och bränsle samt en bättre arbetsmiljö för chaufförer och en bättre totalmiljö. Det bör gälla rent generellt i andra delar av Västernorrland också. En upprustning av riksväg 90 skulle säker medföra liknande förbättringar, liksom en upprustning av vägar inom Örnsköldsviksområdet och i Medelpad. Där vägunderhållet är eftersatt kan man minska kostnaderna om man får upp vägstandarden på en rimlig och acceptabel nivå. Kritiken för att det är som det är i dag riktar jag inte mot Vägverket, som gör ett bra arbete utifrån de anslag de får. Däremot är riksdag och regering ansvariga för det. Jag vill påminna om att Kristdemokraterna anslagit sammanlagt 9 miljarder mer än regeringen till vägunderhåll för detta år och de kommande två åren. Det är allvarligt att regeringen inte är beredd att göra en kraftfull satsning på detta område. Det är synnerligen angeläget för Västernorrland och andra län med eftersatt vägunderhåll. Bra vägar är också viktiga för säkra och snabba ambulanstransporter och brandkårs och polisutryckningar. Detta är viktigt för allas vår trygghet och säkerhet. Bra vägar året runt är också viktiga för den befolkning som berörs samt för turist och besöksnäringen. En kraftfull satsning på vår infrastruktur och framför allt på vägnätet skulle minska de nackdelar som Norrlandslänen i dag dras med liksom allt prat om mer stöd. Mer jämlika förutsättningar är bättre för hela samhället. Även järnvägen är en viktig del av en fungerande infrastruktur. Botniabaneprojektet är en satsning som hela landet har nytta av, men man måste klara de miljökrav som ställs. Vi behöver så långt som möjligt samma förutsättningar för boende och företagande i vår del av landet som genomsnittssvensken har. Då blir det också lättare för oss att få livskraftiga företag och därmed jobb och förutsättningar för en levande bygd. Då blir det också lättare att få den framtidstro som krävs för att ungdomarna ska välja att stanna kvar i bygden eller komma tillbaka efter avslutad utbildning. Då blir det också lättare för företagen att erbjuda jobb. Utan framtidstro och nya jobb dör glesbygden. Herr talman! Kravet på en återbäring på vattenkraftselen var uppe till omröstning före jul och avslogs. Med stöd av Moderaterna skulle det ha blivit en utredning, liksom om Socialdemokraterna hade sagt ja. Men ingen av Västernorrlands s eller mledamöter ville ens utreda frågan. Avslutningsvis vill jag även den här gången upprepa de krav som vi kristdemokrater upprepade gånger har framfört om att transportnäringen måste få rimliga konkurrensvillkor i jämförelse med företag i andra länder. Det är djupt tragiskt med det stora antalet konkurser som drabbat åkerinäringen det senaste året. Det går inte att undvika misstanken att en del av dessa varit onödiga och berodde på att svenska företag har åtskilligt sämre villkor än företag i de främsta konkurrentländerna. Regeringen känner väl till de problem som finns både för glesbygdsboende i Västernorrlands län och för transportnäringen. Det är hög tid att handla. Det är beklagligt att den regionalpolitiska propositionen dröjer. Den behöver komma snarast. Västernorrland behöver stärkta möjligheter för att kunna fortsätta att vara ett av Sverige största exportlän.

Herr talman! Vi debatterar nu under rubriken Regional balans. Vi har hört flera talare i dag och i går kväll poängtera vikten av satsningar i alla Sveriges regioner. Jag håller med om detta, men det måste också gälla storstadsregionerna. Huvudstaden är en motor inte bara för den här regionen och dess invånare utan för Sverige som helhet. Satsningar på Stockholm står inte i motsättning till satsningar på andra orter eller i andra regioner i Sverige. Stockholm konkurrerar i första hand med storstadsregioner runt Östersjön och i övriga Europa. I tillväxtområden, inte minst i Stockholm, är bostadsbristen akut. Detta drabbar inte minst ungdomar. De med pengar och kontakter kan alltid skaffa sig en bostad, men de andra blir utan. Det drabbar också många som söker sig till storstäderna för arbetsmarknadens skull. Bostadsbristen blir därmed ett hot även mot den ekonomiska tillväxten. Vid sidan av bristen inom bostadsförsörjningen är en otillräcklig kapacitet i trafiken det som mest hotar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling av den här regionen, liksom många andra regioner. Värdet av förseningarna i Stockholmstrafiken uppgår till ungefär 7 miljarder. Det är mycket pengar. Detta är naturligtvis förödande och hotar Stockholms förmåga att vara just hela Sveriges motor. Investeringarna i utbyggnad och underhåll är för små, och det finns knappast någon annan del av landet där slitage och kapacitetsbrist är ett så påtagligt problem som i vårt län. Köer och trängsel genererar dessutom stort miljöslitage. En förutsättning för ekonomisk tillväxt och för att regionen ska ha ett fortsatt internationellt konkurrenskraftigt näringsliv är också att det i regionen finns en kvalificerad och omfattande utbildning och forskning. Men Stockholm hade läsåret 98/99 den lägsta rekryteringen i landet till högskolan. Regionen är i dag underförsörjd med platser inom den högre utbildningen. Vi har färre högskoleplatser än vad som motiveras av vår befolknings storlek och långt färre än vad arbetsmarknaden efterfrågar. En grundläggande förutsättning för kunskap, kompetens och utvecklingsmöjligheter är att regionen kan tillgodose behovet av högre utbildning. Herr talman! Jag fortsätter min probleminventering med polisen. I Stockholmsregionen finns det i genomsnitt bara en närpolis på 1 800 invånare. Säga vad man vill, men så särskilt nära känns det inte. Riket som helhet har en närpolis på 1 400 invånare. Det innebär att regeringen sviker områden där brottsligheten är som högst och det förebyggande arbetet behövs som bäst. Förutom de nedskärningar inom polisen som tyvärr drabbat alla polisdistrikt får Stockholm tilldelning av resurser efter folkmängd, inte efter faktiska behov. Stockholmspolisen tvingas därför ta resurser från närpolisen till akut utryckningsverksamhet och evenemang. Stockholmsregionens utveckling är i dag i många avseenden beroende av den nationella politiken. Enligt min mening är det rimligt att stockholmarna själva får mer att säga till om när det gäller utvecklingen av den egna regionen. En av grundstenarna i kristdemokratisk politik innebär just detta, nämligen den s.k. subsidiaritetsprincipen som säger att det en gemenskap, t.ex. kommunen, på ett ändamålsenligt sätt kan sköta ska den också få sköta. De överordnade gemenskaperna, t.ex. staten, har en skyldighet att stödja där så behövs. I stället för att medverka till en förstärkt lokal demokrati har den kommunala självständigheten naggats i kanten på olika sätt av den socialdemokratiska regeringen. Regeringen har hittills inte respekterat väljarna i Stockholm och den utveckling de vill se för sin region. Det är inget annat än skamligt att det är på det viset. Borgarråd och landstingsråd är precis lika demokratiskt valda som våra statsråd. Herr talman! Jag har därför en fråga till representanten för den socialdemokratiska regeringen. Är man beredd att stödja de många initiativ som här tas för en positiv utveckling av huvudstadsregionen, eller tänker man fortsätta med den konfrontation som hittills präglat regeringens ageranden? I Stockholms stad anvisas mark till bostadsbyggen. Under en femårsperiod kommer det att byggas 16 000 nya bostäder bara i Stockholms stad. Men för att kunna angripa de problem som finns på bostadsmarknaden mer effektivt måste vi underlätta för kommunerna att ta ansvar för bostadsförsörjningen. Fastighetsskatten bör trappas ned och på sikt slopas. En låg fastighetsavgift bör i stället kunna tas ut av kommunerna för att de, i stället för via skattsedeln, ska kunna täcka kostnader för vatten, avlopp, gator osv. Dessutom måste skatteutjämningssystemet justeras så att kommunerna åtminstone inte har en nackdel av att bygga nya bostäder och öka sin befolkning. Att ta på sig kostnader för att öka bostadsbyggandet ger små förtjänster i form av ökade skatteintäkter. Ja, i vissa lägen kan det t.o.m. innebära att kommunernas inkomster minskar. Under decennier har satsningar på Stockholmstraktens kommunikationer varit eftersatta. Investeringar i ny kapacitet är nödvändiga. Staten måste ta ett större ansvar för huvudstadsregionen som i dag är missgynnad vad gäller statliga anslag. Regionen får ca 10 % av de nationella trafikanslagen trots att Stockholms andel av befolkningen och trafikarbetet är ca 20 %. Med nuvarande nivå på de ordinarie statliga anslagen skulle de mest nödvändiga investeringarna inte kunna vara genomförda förrän om 50 år. Det är naturligtvis helt ohållbart. Överst på listan över viktiga investeringar står Förbifart Stockholm, men också en ökad järnvägskapacitet över Riddarholmen så att tågtrafiken kan expandera. Även regionens möjligheter till kompetensutveckling är i många avseenden beroende av den nationella politiken. Utbildningspolitiken har under 1990-talet missgynnat storstadsregionerna som fått en minskande andel av nya utbildningsplatser och minskade resurser till forskning. Regionen behöver uppskattningsvis ett tillskot på 15 000-20 000 nya utbildningsplatser för att de ungdomar som finns i regionen i dag ska ha samma möjligheter som ungdomar i andra län. Den mycket oroande situationen inom polisen är kanske det tydligaste exemplet på hur staten inte tagit sitt ansvar och stöttat Stockholmsregionen. Trygghet på gator och torg är en grundläggande medborgerlig rättighet. För att närpolisen ska kunna utföra sitt uppdrag krävs inom de närmaste åren resurser så att det åtminstone finns en närpolis på 1 000 invånare. Vi kristdemokrater föreslog i vårt budgetförslag 1 miljard kronor mer per år till rättsväsendet än vad regeringen gjorde, varav nästan 300 miljoner till polisen. Slutligen, herr talman, ställer storstadsregionens komplexitet krav på regionala lösningar. Det innebär ofta samordning mellan olika aktörer och stora finansiella åtaganden. Det finns i dag inte något erkänt politiskt organ med ett grundläggande helhetsansvar för att inte bara planera utan även samordna och i vissa fall genomföra regionala insatser när det gäller t.ex. bostäder, trafik och utbildning. Det är uppenbart att Stockholmsregionen har haft svårigheter att såväl fatta beslut om som att genomföra viktiga insatser. Detta måste vi naturligtvis ändra på. Vi kristdemokrater vill se att regionen ges större frihet att organisera sig i enlighet med sina särskilda förutsättningar. Vi önskar utveckla landstinget eller kanske skapa ett nytt direktvalt regionparlament. På så vis kan förutsättningar skapas för stockholmarna att påverka och ta ansvar för sin regions utveckling. Herr talman! Sammanfattningsvis behövs det strukturella åtgärder som ger huvudstadsregionen stöd och bättre förutsättningar för en positiv utveckling. Ett fungerande Stockholm är en förutsättning för att hela Sverige ska leva.

Herr talman! Att komma sist i en lång debatt känns besvärligt eftersom risken är stor att allt redan är sagt när man går till talarstolen. Men jag tror att en del av sakerna ändå behöver upprepas. "Det är tillväxtmöjligheterna som är avgörande för att en växande befolkning ska kunna få ökad levnadsstandard." Det kan man läsa i företagarnas näringspolitiska program från mitt hemlän Gävleborg. Utan tillväxt i alla delar av vårt land kan vi inte räkna med fortsatt goda tider. Socialdemokraterna slår sig ofta för bröstet och säger att de fått Sverige på fötter. Det är inte sant, för utan alla de företag som givit och ger Sverige goda inkomster på olika sätt och den internationella högkonjunktur som vi nu har men som vi tyvärr börjar se en avmattning på hade vi inte haft den ekonomi vi har. Mitt hemlän i södra Norrland tillhör de delar av landet som har en hög bruttoregionalprodukt, dvs. ett högt samlat värde av produktionen av varor och tjänster. Men vi har likafullt en fortsatt stor avflyttning och fortsatt arbetslöshet. Alla kommuner utom en, Gävle, har under de senaste åren haft en negativ befolkningsutveckling. Och tyvärr har de flesta kommunerna också mer eller mindre allvarliga ekonomiska problem att brottas med. Statsminister Persson har sagt att en av regeringens uppgifter är att motverka splittringen mellan storstäder och resten av landet. Det låter bra, men vad gör regeringen för att uppfylla sina löften? Ja, inte särskilt mycket. Det mesta är tomt prat. Näringsministern har lovat infrastruktursatsningar under den tid han har varit ansvarig minister, men det enda som händer är att han skjuter upp frågan. I förrgår i partiledardebatten sade statsministern: Det är en konkretion när vi talar om vägbyggen, och nu har vi skattemedel att fördela. De ska komma till hösten. Kanske är biträdande näringsminister Messing mer trovärdig som strax före jul sade: Vi har gett sken av att kunna fixa och återställa med politiska instrument, men de möjligheterna är mycket begränsade. Skogsnäringen förlorar 900 miljoner årligen på den dåliga vägstandarden i Norrland, så låt oss hoppas att man nu gör verklighet av sina löften. Hur skapar vi då en bra tillväxtmiljö i de delar av vårt land som ännu inte känner av att det går så bra för Sverige? De tillväxtregioner som finns både i Europa och i USA har växt utan politisk strategi eller regionalpolitiska inslag. Tillväxtregioner har uppstått utan politisk inblandning. Internationella undersökningar tyder på att många av de regioner som bygger upp den nationella ekonomin är de som är självgående. Men självklart kan kommunerna t.ex. också påverka det lokala företagsklimatet. Socialdemokraterna tar alltid upp hotet från den förda politiken i Stockholm. Men jag skulle vilja att någon förklarade för mig varför inte Norrlandskommunerna går bättre än Stockholm, om politiken här är så fel. I Norrland styrs ju de flesta kommunerna av socialister av olika valörer. Är det ändå så att det är just den politiken, med höga kommunalskatter och många konkurrerande kommunala bolag som driver allt från sömnad och krogar till äventyrsaktiviteter, som ändå inte är bra - det som tar incitament och engagemang från alltför många med egna initiativ. EU-kommissionen har sagt nej till lägre sociala avgifter för tjänsteföretag i Norrland. Men det behöver inte betyda att vi inte kan sänka avgifterna. Varför inte sänka avgifter och skatter och därmed öka konkurrensen för alla våra företag. Höga skatter påverkar inte bara glesbygden negativt, utan hela landet. I går i debatten sade statsrådet Messing att regionalpolitiken inte får bli en politik för omfördelning från storstäderna. Bra! Statsrådet håller tydligen med om att vi måste sänka avgifter och skatter för alla. Företagarna i Norrland vill inte ha bidrag utan reducering av skatter och enklare regler. Regeringen har lovat att småföretagen inom en treårsperiod ska märka att de administrativa kostnaderna minskar, men tyvärr upplever inte företagen att så skett, utan tvärtom att administration och avgifter ökat. Enligt Demoskop är kostnaderna för datorer, programvara och personal för att klara administrationen av miljö-, arbetsrätts och skattelagstiftning mer än 50 miljarder för de 34 000 företag som ingick i undersökningen. Herr talman! 50 miljarder är en hisnande summa, inte minst för alla de företag som drabbas av de extra kostnaderna. Norrland har, precis som andra delar av vårt land, många vackra och för turister attraktiva platser. Men tyvärr tillhör inte Sverige toppländerna vad gäller turistnäringen. Vi tillhör snarare bottenländerna. Turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen, och vi kan också dra till oss betydligt fler turister än i dag om förutsättningarna ändras. T.ex. är turistsektorn tjänsteintensiv, och därför är de höga skatterna på tjänster ett mycket stort problem. Men det saknas politisk vilja att göra någonting åt det. Europa står för 60 % av all turism i världen, och turistnäringen i Europa står för i snitt 7 % av BNP, men vi når bara upp till hälften av den siffran. Och även om vi klandrar vädret för en del av problemet, uppvisar våra nordiska grannländer med samma klimat upp bättre siffror. Den regionalpolitiska utredningen föreslog att dagens regionalpolitik skulle avskaffas, och det vore det absolut bästa. I en studie där man jämfört företag som får stöd och dem som inte får stöd visas att produktiviteten över tiden är sämre i stödföretagen än i dem som inte fått stöd. Det visar på att stöden oftast har en negativ effekt. Ulrica Messing har sagt "att det är viktigt att regionalpolitiken inriktas på att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet och att den inte bara upplevs som ett bidragssystem som håller förlustverksamheter under armarna". Herr talman! Jag hoppas att statsrådet Messing lyckas i sina föresatser, går från ord till handling och ser till att våra företag får de bättre villkor som sänkta skatter och avgifter, förenklade regler, minskade momssatser och inte minst snabba åtgärder för de infrastrukturella problem som finns innebär. Då får vi fart på hela Sverige, och då har Ulrica Messing levererat mer än enbart det prat som vi hittills har fått från

Herr talman! Skillnaden mellan verkligheten här i kammaren och verkligheten utanför kammaren är ofta ganska betydande. Vi fick här i förrgår prov på att statistikpolitiken ofta firar triumfer. Statsminister Göran Persson berömde sig i förrgår av att 4 verkligheten utanför kammaren går nästan en miljon människor utan ett riktigt jobb. Det saknas 300 000 jobb för att lika många ska ha ett arbete i dag som för tio år sedan. Sanningen bakom statistikpolitiken är den att Sverige faktiskt aldrig har haft en högre arbetslöshet i en högkonjunktur än vad vi har i dag. Det pratas väldigt mycket, men det händer alltför lite. Herr talman! Den främsta symbolen för den regering som mest pratar är just det statsråd som står anmält på talarlistan, statsrådet Mona Sahlin. Hon begår gärna intervjuer, hon ler hult mot kameran och hon pratar mycket, men hon uträttar föga. Det gäller inte bara på arbetsmarknadsområdet. Det gäller kanske i ännu högre grad på det integrationsområde som hon är ansvarig minister för. Det enda som har åstadkommits sedan hon fick det uppdraget är en meningslös lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Här inne pratas det och lagstiftas det, där ute tilltar segregationen. Jag vågar hävda att inte minst många invandrare reagerar mot det. De vill inte buntas ihop oavsett bakgrund. De vill inte kvoteras. De vill exempelvis inte betraktas som invandrarföretagare som sitter på ett invandrarkafé och läser svenska för invandrare utan vill betraktas som företagare som sitter på ett kafé och läser svenska. Nu är det inte bara det att regeringen gör väldigt lite. Det som den gör gör den dessutom fel, och det är om möjligt ännu allvarligare. Att bryta segregation handlar inte om att fördela olika grupper i samhället jämnt på olika geografiska områden och på olika yrken, utan det handlar om att ge var och en som lever i Sverige makt att forma sitt liv och sin framtid. Där har vi grundligt misslyckats i Sverige. Visst finns det en massa människor som hals över huvud har fått fly från krig, nöd och umbäranden och ta sig varthelst de kunde komma, men väldigt många av de människor som har kommit till vårt land har ju visat prov på en dådkraft som infödda svenskar bara kan ana sig till. Det är människor som har brutit upp från hela sin bakgrund, från sina vänner och släktingar, från sin kultur, från sitt land och från sitt språk och som sökt sig hit till Sverige till ett främmande klimat, ett främmande land, ett främmande språk och delvis en främmande kultur, i ambitionen att här förverkliga sin framtid och sina livsdrömmar. Det enda som vi i Sverige klarar av är att peka med hela armen och säga: Där borta har du socialbyrån! I boendet ökar segregationen. Segregation i boendet är inte att människor med likartad bakgrund söker sig till samma bostadsområden. Det är naturligt. Så har också svenskar gjort när de har emigrerat till andra länder. Nej, segregation i boendet är när vissa människor hänvisas till vissa bostadsområden utan möjlighet att ta sig därifrån ens om de skulle vilja det. Den segregationen har vi gott om. Vad är socialdemokraternas svar? Jag har läst en intervju i en tidning i går med Göran Johansson, socialdemokraternas starke man i Göteborg. Vad hade han att komma med? Jo, han ville förbjuda flyktingar från att flytta till Bergsjön. Bergsjön är ett bostadsområde utanför Göteborg som i likhet med en rad andra bostadsområden runt om våra stora städer är en produkt av socialdemokratisk bostadspolitik. Men människor flyttar inte till Bergsjön och bor inte nödvändigtvis kvar i Bergsjön därför att de vill det utan därför att socialdemokratisk bostadspolitik faktiskt inte ger dem något val. De har ingen bytesrätt som vi andra. Det framgår om man sätter in en annons i tidningen: Trea i Bergsjön byts mot likvärdig lägenhet i Göteborgs innerstad, gärna vid Götaplatsen, och ser hur många svar som kommer in på den annonsen. Vi har i skolan en segregation som tilltar. 1 av 3 med invandrarbakgrund i grundskolan lämnar i dag grundskolan utan att ha Godkänd i svenska. 4 av 10 med invandrarbakgrund hoppar av från gymnasieskolan. Det här är oerhört allvarligt, eftersom en bra grundläggande utbildning i allmänhet och hyggligt bra kunskaper i svenska språket är helt avgörande för att inte ytterligare en generation av människor med invandrarbakgrund ska dömas till utanförskap och arbetslöshet. Vad gör då socialdemokraterna? Jo, de ägnar sig i stort sett bara åt att angripa den enskilt viktigaste skolreform som har genomförts under 1990-talet och som har gett enskilda människor ökad makt, nämligen friskolereformen och det fria skolvalet. Här har vi en reform som har utsträckt den valfrihet som tidigare var förbehållen de människor som hade en bra ställning i det svenska samhället. De har alltid kunnat välja skola och gå till ett alternativ till den kommunala skolan. De som inte har haft det lika bra förspänt har varit hänvisade till det skolval som politikerna har träffat åt oss. Med friskolereformen och med skolpengen har alla människor fått en möjlighet att ha makt över sina egna barns skolgång. Nu hotas den friskolereformen på olika sätt av socialdemokratiska politiker i regeringen och runt om i våra kommuner. Vad slutligen gäller arbetsmarknaden ser vi också där en tilltagande segregation, ett tilltagande utanförskap och en tilltagande tudelning. Arbetslösheten bland invandrargrupper är tre gånger så hög som bland infödda svenskar. Bland de människor som har kommit till vårt land efter 1995 är det bara 3 av 10 som i dag har ett riktigt arbete. Inte ens högt utbildade människor som kommer hit får chansen på den svenska arbetsmarknaden. Vi klarar inte att förmedla vettiga kunskaper i svenska språket till dem som kommer hit. Vi klarar inte att rätt värdera den utbildning som de kommer hit och visar upp. Vi klarar inte av att ge dem chansen. Jag läste en uppgift om den oerhört höga sysselsättningsgraden bland somalier i London, att jämföra med den extrema arbetslöshet som råder i den somaliska invandrargruppen i Sverige. Jag säger inte att vi ska importera det engelska regelsystemet på arbetsmarknaden. Men det är oerhört viktigt att utforma regelsystemet på ett sådant sätt att också de som står utanför ges en chans att komma in på arbetsmarknaden. Också härvidlag har vi misslyckats i Sverige med den skattepolitik som vi bedriver, de offentliga monopol som förhärskar och den arbetsrättsliga lagstiftning vi har, som är uppbyggd med goda ambitioner men som i realiteten bygger murar mot invandrare och andra som befinner sig i ett underläge och vill in på arbetsmarknaden. Mitt budskap är därför: Riv murarna.

Herr talman! Jag ska naturligtvis ta till mig Hans Anderssons kritik mot att jag talar yvigt. Han är förvisso en auktoritet på detta område. Arbetslösheten på helårsbasis kom förra året ned till 5,3 %. Det är 1,3 procentenheter över 4 Men det spelar inte så stor roll, eftersom det är den öppna arbetslösheten. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen under en exempellöst stark konjunktur våldsamt ökat de arbetsmarknandspolitiska åtgärderna för att på det sättet styra om de arbetslösa i statistikkolumnerna. Det viktiga för mig är att det bakom alla siffror fortfarande är nästan 1 miljon människor som saknar ett riktigt jobb. Det krävs 300 000 nya jobb för att lika många ska ha ett arbete i dag som för tio år sedan.

Herr talman! Det är tragiskt att Hans Andersson inte förstår att drivkraften för oss är upprördhet över att vi faktiskt inte har kommit längre än att det fortfarande saknas 300 000 jobb innan vi är tillbaka i det läge vi hade för tio år sedan. Det är inte jag som tramsar om 4 %. Det är Hans Andersson och Göran Persson som tramsar om 4 %! Jag är den förste att gratulera att vi har kommit ned så pass i öppen arbetslöshet som vi har gjort. Men jag vill inte gömma att en del av förklaringen är att vi har flyttat de arbetslösa till andra kolumner i statistiken. De är inte hjälpta av att flyttas i statistikkolumnerna. De är bara hjälpta av riktiga jobb, och riktiga jobb skapar man inte med prat i kammaren.
Herr talman! Låt mig till att börja med vara enig med Mikael Odenberg i upprördheten över att vi inte har kommit längre. Det kan vi vara eniga om. Det är enkelt. Men när det gäller lösningarna står vi trots allt på djupt skilda sidor. På vilket sätt skulle skattelättnader för dem som har arbete hjälpa dem som inte har arbete när det gäller de förorter som Mikael Odenberg talar om? På vilket sätt skulle en inställd storstadssatsning, med mindre pengar för den svenskundervisning som Mikael Odenberg talar så varmt om i övrigt, hjälpa till att befria människor i våra förorter? På vilket sätt skulle nedläggningen av Rinkeby Folkets hus, som kanske är ett resultat av en moderat politik förd i Stockholm, innebära fler möten mellan människor och ökad integration?
Herr talman! Jag hoppas att vi står långt ifrån varandra. Jag är stolt om jag inte har så särskilt mycket gemensamt med en bekännande kommunist. Det är viktigt att se individerna bakom statistiken. Vi ska se de människor som kommit hit för att försöka förverkliga en framtid och också bedriva en politik som ger dem chansen att göra det. Det har vi misslyckats med i Sverige.
Herr talman! Om Mikael Odenberg tror att det räcker att slänga ur sig en eller annan utsaga om vad jag bekänner mig till eller inte och därmed undvika att svara på samtliga frågor vet jag inte vem han gör en otjänst, kammaren, sig själv eller Moderata samlingspartiet. Mina frågor kvarstår. På vilket sätt blir det fler mötesplatser och ökad integration som Rinkeby Folkets hus tvingas stänga till följd av moderat politik? På vilket sätt blir svenskundervisningen i våra förorter bättre om den moderata varianten att ställa in hela storstadssatsningen skulle genomföras? På vilket sätt skulle bostadssegregationen minska om de rika fick köpa sina lägenheter i innerstan? Svara på frågorna i stället för att undvika dem,

Herr talman! Mikael Odenberg raljerar lite kring de 4 procenten. Det gjorde också Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt i talarstolen när den socialdemokratiska regeringen tillträdde år 1994. Han talade om att vi inte skulle kunna klara att leda landet ur krisen. En annan företrädare för Moderata samlingspartiet jämförde de 4 procenten med böckling, osv. Hela tiden har man försökt att raljera om de mål som vi socialdemokrater har satt upp. Kan Mikael Odenberg säga hur moderaterna kan lösa problemen bättre? De har sagt ju att socialdemokraterna inte skulle kunna lösa dem.
Herr talman! Jag tror att jag någon gång uttryckte det så, att de rökta är inte böcklingarna utan de arbetslösa som luras av den statistikekvilibristik som ni socialdemokrater är så förtjusta i. Jag är den förste att gratulera till att den öppna arbetslösheten sjunker. Men jag menar att det är ett falsarium att försöka lura i människor att man löser problem i den utsträckning som man flyttar människor i statistikkolumnerna. Vi har nu en exempellös stark konjunktur. I många branscher ropar företagen efter mer folk. Alla åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område borde i det läget vara inriktade på att försöka tillgodose behovet av arbetskraft på arbetsmarknaden. I stället gör ni i statistikpolitikens tecken tvärtom. Ni drar bort människor från arbetsmarknaden och sätter dem i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trots att vi har en stark konjunktur ökar de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kraftigt. Det är tvärtemot vad vi skulle ha behövt i detta konjunkturläge.
Herr talman! Det var likadant med Kunskapslyftet. Flera moderater sade att det var ett vuxendagis. Under den tid vi hade oerhört hög arbetslöshet och det var svårt att få ut människor i arbete och konjunkturen var låg såg vi till att utbilda väldigt många i De står nu till arbetsmarknadens förfogande och har fått en höjd kompetens. Mikael Odenberg säger här att det är att gömma undan den öppna arbetslösheten. Det gäller att utbilda. Där skiljer sig den moderata politiken från den socialdemokratiska. Det gäller att utbilda människor under arbetslöshet för att de ska kunna ta de jobb som finns. Det kallar Mikael Odenberg för att gömma undan arbetslösheten.
Herr talman! Där har den värderade kollegan fel. Det är ju just utbildningsinsatser som är kärnan i vår arbetsmarknadspolitik. Den kritik vi riktar mot er går ut på att ni även i en brinnande högkonjunktur fortsätter med arbetsmarknadspolitiska volymåtgärder, som har dokumenterat dåliga effekter när det gäller att få ut folk i riktiga jobb. Det är fortfarande så att nästan 100 000 människor befinner sig inom det s.k. kunskapslyftet. Huvuddelen av dem skulle, om Kunskapslyftet inte hade funnits, redovisats som öppet arbetslösa. Det är kanske också därför som Kunskapslyftet finns.

Herr talman! Den del av den allmänpolitiska debatten som just har inletts går under temat Integration och sysselsättning. Låt mig just därför tala om kön och klass. Ibland speglas samhällets förändringar tydligt i språkbruket. För 10-15 år sedan talades det inte mycket om klassamhället. En och annan socialdemokrat kunde nog höras viska om det på interna möten, men i huvudsak var det Vänstern som lyfte fram att klyftorna mellan människor i makt och rikedom ingalunda var utraderade. Numera talar t.o.m. moderater om klassklyftorna - hycklande, lismande och med samma gamla reaktionära lösningar som förr, men de tvingas tala om klassamhället. För 10-15 år sedan var det inte många som talade om feminismen och om kampen mot kvinnors strukturella underordning. Förutom vad gäller Vänstern och kvinnorörelsen användes ordet av de flesta mest som ett illa riktat skällsord. Numera vill t.o.m. folkpartister och kristdemokrater vara feminister. Det är skenheligt och utan insikt om dess sprängkraft, men de tvingas ta ordet feminism i sina munnar. Samhällsklimatet, och alltså därmed samtalsklimatet, har förändrats. De klyftor mellan män och kvinnor och mellan arbetarklass och överklass som under 90-talet t.o.m. ökat sätter sina spår på debatten. Men det räcker inte att tala. Ord måste följas av handling och en politik som faktiskt förmår bryta kvinnors strukturella underordning och klassklyftorna. Inte minst bör man noga lyssna efter om de nyvakna feministerna och de som helt nyligen upptäckt klassamhället förmår se konflikten mellan olika intressen som perspektiven rymmer och vilken sida de då väljer att ställa sig på. Herr talman! Den rikaste tiondelen av befolkningen i Sverige hade år 1981 en disponibel inkomst som låg 50 % över det genomsnittliga hushållets inkomst. År 1998 hade den siffran vuxit till 75 %. Den fattigaste tiondelens andel av genomsnittet hade i stället krympt från 63 till 53 %. De rika har blivit rikare och de fattiga har blivit fattigare om man får tro den förre utredaren i LO Ingemar Lindberg och rapportboken Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande stora, och också ibland ökande. Om man ser till SCB:s rapport Kvinnors och mäns löner tjänade kvinnor 83 % av männens löner 1996, men 82 % 1998. Ibland kallas dessa skillnader för oförklarliga, men de går att förklara om man inser att det handlar om grundläggande maktskillnader mellan män och kvinnor i samhället. Herr talman! Det är ingen slump att det ser ut så här - ingen tillfällighet. Det handlar om grundläggande systemfel i samhället. De ekonomiska makthavarna tjänar naturligtvis på att systemet upprätthålls. Om antalet elever per skolklass ökar, om dagispersonalen inte hinner se efter barnen eller om 90-åriga Agda måste tillbringa de sista åren av sitt liv i förnedring och smuts är det inget problem för kapitalet. För kapitalet har andra prioriteringar och måste ha andra prioriteringar. Det som är rationellt handlat av den enskilde kapitalisten blir ett problem för det övriga samhället. Det som inte syns i resultaträkningen finns inte i kapitalismens verklighet. Men dagisbarnen finns och Agda finns. Verkligheten är inte bara välfyllda aktieportföljer och golfrundor på arbetstid - verkligheten är också att var fjärde arbetarfamilj inte har råd att åka på semester ens i sitt eget land. Herr talman! På ett liknande sätt fungerar patriarkatet. Kvinnor är systemets reservarmé av arbetskraft. När det behövs för att hålla i gång produktionen lockas kvinnor ut i arbetslivet, men till sämre lön på en könsuppdelad arbetsmarknad, och fortfarande med huvudsansvaret för det obetalda hemarbetet. När klinikchefer på Akademiska sjukhuset i Uppsala enligt Upsala Nya Tidning förklarar att kvinnliga överläkare i genomsnitt tjänar 3 500 kr mindre än manliga med att kvinnorna har varit hemma och fött barn är det ingen tillfällig sinnesförvirring. Det är resultatet av ett samhällssystem där män har lön och kvinnor har kön. Att kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland dem med korttidsanställningar är ingen slump. Inte heller att just denna grupp enligt Arbetslivsinstitutet lider betydligt mer av psykisk ohälsa, mag-, rygg och nackbesvär, huvudvärk, trötthet och håglöshet. Det är ett uttryck för kvinnors strukturella underordning. När LO säger att inte heller den nya jämställdhetslagen räcker till är det en uppmaning till politisk handling. Verkligheten är inte bara piffiga relationsseminarier om manligt och kvinnligt, om Mars och Venus; verkligheten är också tusentals kronor mindre i lönekuvertet för att man är kvinna. Kön genomfärgar klass. Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt. Klass genomfärgar kön. Herr talman! Jag inledde med att meddela att jag är medveten om rubriken på dagens debatt. Också integrationspolitiken måste ses ur ett köns och klassperspektiv. För problemet med segregation är inte att Wallenberg bjuder Refaat El-Sayed på middag för sällan. Problemet är inte heller i första hand att Alexandra Pascalidou inte syns i TV. För även om den som har invandrarbakgrund måste ha samma rätt som vilken infödd svensk som helst att bli finansman och även om det säkert är bra med TV-profiler med utländsk bakgrund löser det inte de grundläggande systemfelen. I våra storstäders förorter bär underordningen och vanmakten en invandrad kvinnas ansikte. Bara en politik som vill avskaffa den etniska diskrimineringen och förmår utmana klassamhället och ge kvinnor samma rätt som män till makt, arbete och utbildning kommer att kunna bryta denna underordning. Utan att vilja tillskriva den några åsikter i övrigt kan jag säga att redaktionen på den feministiska tidskriften Bang formulerar det utmärkt i sitt senaste nummer när man skriver så här: "Vi är till exempel lika upprörda över att Silvia nolltaxerar som att kungen gör det." På samma sätt blir jag lika upprörd om det är en invandrad man som slår sin hustru som om det är en infödd svensk man, och lika upprörd oavsett om den man eller kvinna som diskriminerar en annan människa på grund av hudfärg själv tillhör arbetarklassen eller äger ett storföretag. Herr talman! Det handlar om att välja sida. En feministisk politik innebär att mäns makt minskas därför att kvinnor tar sig sin rätt till makt och att mäns löneutrymme minskar när kvinnor tar sig i kapp. En socialistisk politik innebär att makten över produktionen demokratiseras och därmed att det fåtal som i dag äger och kontrollerar de stora företagen fråntas den makten och att de rikaste får betala mer till det gemensamma. Herr talman! Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt. Det räcker inte att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden - kvinnors strukturella underordning måste brytas. Det räcker inte att minska klassskillnaderna - klassamhället måste avskaffas.
Herr talman! Jag kände ett visst behov av att försöka återföra Kalle Larsson till verkligheten. Han talar om att det är andra som nu tvingas kalla sig för feminister, men själva problemställningen för er handlar ju om att ni så förtvivlat gärna vill ha en annan ism än den gamla att lyfta fram. De flesta av er inom Vänstern vill ju inte längre kalla er för kommunister. Jag förstår inte riktigt Kalle Larssons problematik i det här fallet, eftersom han gärna kallar sig för kommunist. Men ert problem är ju att ni alltid låter klass gå före kön. Historiskt har ju kommunismen och socialismen världen över aldrig kunnat befria kvinnan. Man kan gå tillbaka till de tänkare som har tänkt långt tidigare än Kalle Larsson började tänka om feminism och liberalism, t.ex. Mary Wollstonecraft, den liberala feminismens urmoder. Hon skriver just om att kvinnor ska ha ett oberoende. Det oberoendet för kvinnor ska vara detsamma som det oberoende som en man har till en annan man. Men ni tycker alltid att lösningen ska vara mer makt till staten. Men för oss liberaler handlar det om mer makt åt kvinnan själv.
Herr talman! Man skulle kanske kunna börja med att ändå ge ett litet erkännande till den liberala feminismen, om man så vill. Någon gång i seklets början och även en tid före det var faktiskt även liberalismen en progressiv ideologi som hade en del att säga om framtiden. Problemet för Karin Pilsäter och andra liberaler nu är ju att den tiden sedan länge är över. Nu hävdar ni att denna värld är den bästa av alla världar och att detta samhälle kanske behöver justeras här och där, med en liten skattesats som ska ned, men att stora grundläggande förändringar inte längre behöver genomföras. Så tala inte med mig om att vi vill ge makt till staten när det som vi faktiskt vill är att ge varje människa möjlighet att bryta vanmakten och ge dem, oavsett kön och klass, samma möjligheter att förverkliga sina liv.
Herr talman! Det är mycket stora ord, men det är lite konkretion. Sanningen är ju den att det är ni som styr i flertalet av de kommuner runt om i Sverige där just de kvinnor som Kalle Larsson refererar till finns. Det gäller de kvinnor som har korttidsanställningarna, som har de dåliga arbetsmiljöerna och som inte har någon makt över sitt arbete men däremot har uselt betalt. Där är det ju ni som styr. Vi är verkligen inte nöjda, tvärtom. Vi vill ha mycket radikala förändringar i vårt samhälle, bl.a. för att kvinnor ska kunna få mer makt i sin egen vardag, för att de ska kunna tjäna sina egna pengar och för att de ska kunna vara oberoende inte bara av sin egen man utan faktiskt också av Kalle Larsson och alla andra män som styr i de kommuner där ni styr och här i staten. Det är det som är skillnaden.
Herr talman! Karin Pilsäter kan visa mig den kommun där Vänsterpartiet har ensam majoritet och definierar politiken. Då är jag beredd att ställa upp på hennes fråga. Men vi har fortfarande att dras med en mängd andra samhälleliga problem som vi inte har möjlighet att med politisk makt styra, just därför att Karin Pilsäter och hennes vänner bland de borgerliga partierna med många socialdemokraters hjälp under åren har varit med om att se till att politikens makt har minskat. Man har påstått att det ska vara till förmån för den enskildes makt, men poängen har snarare blivit den att det inte bara är patriarkatet utan också de stora företagen som i stället har erövrat den makt som politiken tidigare hade. Om det ska bli möjligt med kvinnofrigörelse och frigörelse från klassamhället måste människor gå samman. Jag tror på politiska lösningar. Jag tror på att enighet ger styrka. Där skiljer jag mig i grunden från liberaler. Jag har inga problem med det. Snarare ser jag det som någonting mycket gott.

Herr talman! När det gäller synen på sysselsättningspolitiken och näringspolitiken finns det gamla kända motsättningar. Synsätten är olika när det gäller företag och företagande, men på senare tid har retoriken, orden, kommit att låta mer samstämd från de olika partiernas håll. Men det gäller förstås att skilja på anföranden, orden, och den faktiska politiken. När det gäller det konkreta innehållet kvarstår väldigt mycket av skilda synsätt. Det brukar heta att det går bra för Sverige. Och i vissa avseenden och för många personer är det förvisso sant. Men nog borde vi lite till mans bekymra oss över sysselsättningen. Under den senaste tioårsperioden har en dramatisk förändring skett. Det har blivit bättre, men sysselsättningen har sjunkit från ungefär 4 1⁄2 miljoner jobb 1990 till 4,2 miljoner jobb i november förra året. Den stora frågan, som borde diskuteras, är naturligtvis vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att vi ska kunna hämta in den här mycket stora minskningen av sysselsättningen, som har skett under 90-talet. Det här är nämligen av oerhört stor betydelse, i första hand för enskilda människor men också för välfärdens utveckling i vårt land i stort. Alla borde ha ett intresse av att lösa det här. När lågkonjunkturen kommer - frågan är ju inte om den kommer utan när - gäller det att vår nation står stark. Statsskuldens nivå och sysselsättningstalen är stora bekymmer i det sammanhanget. Det är det som är ingångsvärden när vi går in i nästa lågkonjunktur, och det är utifrån det som försämringarna kommer att ske. Arbetslösheten och underskotten när det gäller sysselsättningen och statsskuldens nivå är då bekymmer. Pedagogiskt befinner sig socialdemokraterna och deras stödpartier naturligtvis i en svår situation. Man har genom åren - det har vi hört här tidigare i dag - målat upp tydliga motsättningar mellan å ena sidan företagare och å andra sidan en politik i de mångas intresse. Det här begränsar självklart möjligheten att vidta riktiga åtgärder som skapar ett bättre klimat för företag och företagande, eftersom det strider mot partiernas affärsidé. Den viktigaste fördelningspolitiska uppgiften i dag är självklart att åstadkomma fler jobb i en hårdnande internationell konkurrens. I en värld där nationsgränserna spelar en allt mindre roll, där kapital rör sig över gränserna blixtsnabbt, där människor flyttar väldigt enkelt om de så vill och där företag byter nationalitet väldigt enkelt ställs det naturligtvis utomordentliga krav på varje nation att hävda sig i den konkurrensen. Politiker är inte de som skapar jobb. Vad vi i bästa fall kan göra är att skapa ett klimat som gör att företag, människor och kapital dras till vårt land för att man tycker att det är där man kan utvecklas och finnas. Och det är i den här konkurrensen som Sverige finns. Men därför spelar de här oroande sysselsättningstalen en väldigt stor roll. Fler människor måste komma i arbete inom näringslivet. Varför? Jo, näringslivet behöver förstås expandera, och människor behöver få jobb, men det behövs också för att vi ska kunna finansiera ökande utgifter framöver. När det gäller sjukvården och äldreomsorgen, där andelen äldre äldre ökar kraftigt, osv. behövs det mer pengar, och för det fordras fler människor i arbete. Människor som har utländskt ursprung eller som har för svenskar ovanliga namn tillhör dem som har det allra svårast att få jobb. Det här är ju inte enkelt att åtgärda genom ett klubbslag i riksdagen, utan det handlar väldigt mycket om opinionsbildning och ansträngningar för att man ska få mötesplatser där kontakter skapas över etniska skiljelinjer. Många invandrare är småföretagare. Ofta finns de i tjänstesektorn. Här spelar naturligtvis företagsreglerna en stor roll. Och skolan, utbildningen, spelar naturligtvis en enormt stor roll i de här sammanhangen för att det ska bli ett sammanhållet samhälle där alla människor kan höra ihop. Sambandet mellan välfärd och företagande måste klargöras av och för varje generation. Annars kommer vi inte att förmå att upprätthålla ens en medioker ekonomisk utveckling. Företagandets betydelse måste lyftas fram, inte minst i skolan. Och även om det går att kortsiktigt göra sig mer populär genom att tala om fördelning måste vi också tala om hur den kaka som bakas ska bli större och inte bara om hur den ska fördelas. I det sammanhanget återkommer jag till sysselsättningssiffrorna. Vad vill regeringen göra? Vad föreslår regeringen konkret för att ändra på situationen med en alltför låg sysselsättningsgrad mitt under en enastående högkonjunktur?

Herr talman! Vi var kritiska när 4-procentsmålet för den öppna arbetslösheten sattes upp och sade att det borde finnas ett sysselsättningsmål. Det är egentligen en viktigare mätare. Det andra är också rasande viktigt, men sysselsättningsmålet är viktigare. Det kom också så småningom, vilket naturligtvis var oerhört positivt. Som Hans Andersson säger ökar sysselsättningen i den privata sektorn, och det är alldeles utmärkt. Men problemet är ju att vi fortfarande har ungefär 300 000 människor färre sysselsatta i dag än för tio år sedan. Tänker Hans Andersson och hans parti bidra till att det vidtas konkreta åtgärder som gör att detta ändras, och i så fall vilka? Tiden hastar. Lågkonjunkturen kan vänta om hörnet - jag hoppas att jag inte låter som någon domedagsprofet - och då hamnar vi i utomordentligt stora bekymmer. Då hamnar de människor som jag tror att både Hans Andersson och jag värnar starkt om i första hand i stora bekymmer.

Herr talman! Jag ser fram emot att höra Hans Anderssons konkreta förslag. Lagstiftning leder ju sällan med automatik till fler jobb inom den privata sektorn, och vad jag efterlyste var ju konkreta förslag för att förändra en situation där vi har 300 000 människor färre sysselsatta än för tio år sedan. Vilka åtgärder vill Hans Andersson och hans parti vidta för att förändra detta? Jag räknar med att Hans Andersson utförligt återkommer till det i sitt anförande senare.
Herr talman! Jag har två frågor i all ödmjukhet till Han nämner i sitt anförande att politiker inte skapar jobb. Jag skulle vilja veta hur Göran Hägglund tycker att de offentliganställda runtom i landet ska uppfatta det påståendet. Min andra fråga rör det Göran Hägglund säger om att man måste skapa mötesplatser över de etniska skiljelinjerna, om jag nu hörde rätt. Min fråga är hur Göran Hägglund ser på de samlingslokaler som finns runtom i kommunerna. Vilken betydelse har de? Finns det möjlighet för Göran Hägglund att gå med på att de också i någon mening bör kunna vara gemensamt finansierade genom skattepengar?
Herr talman! Jag är glad för de frågorna. Den första handlade om hur de offentliganställda ska uppfatta mitt påstående om att politikerna inte är de som skapar jobb. Ja, just så: som att politiker inte är de som skapar jobb. Vi skapar förutsättningar för jobb genom att skapa ett klimat som gör att vi får företag och får skatteintäkter genom att människor och företag tjänar pengar. Jag försökte förklara i mitt anförande, men lyckades kanske inte fullt ut, att skattepengar kommer till när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta och driva företag, människor betalar skatt och pengar kommer in som gör att vi kan ta hjälp av varandra när vi blir gamla, orkeslösa, sjuka, i behov av skola eller vad det nu kan vara. Det är ju så det hänger ihop. Här kanske det finns en skillnad mellan oss, Kalle Larsson, när det gäller synsättet. Jag ber att få återkomma till den andra frågan.
Herr talman! Det ska bli spännande att höra Göran Hägglunds svar på den andra frågan, inte minst mot bakgrund av att kd har ett visst inflytande över hur politiken drivs i Stockholm. Där läggs samlingslokaler ned på löpande band för tillfället, just därför att man anser att man inte ska stödja friska vuxnas fritidssysselsättningar. Jag har en helt annan uppfattning och ser just betydelsen av mötesplatser över de etniska skiljelinjerna. Men låt mig också säga att jag uppfattar Göran Hägglunds svar som ett lite märkligt svar. De som är anställda inom ett offentligt vårdföretag, eller helt enkelt på ett sjukhus som är offentligt finansierat och drivet, är väl att uppfatta som anställda. Deras jobb är väl att uppfatta som riktiga jobb lika mycket som om detta företag eller detta sjukhus sedan privatiseras och drivs som ett verkligt kommersiellt företag. Visst kan man också i tillverkningsindustri och produktion tänka sig att ha statliga företag som fungerar på samma sätt och kan dra in vinst och skapa arbeten. Är de arbetena då inte skapade med politikens kraft?
Herr talman! Jo, det är naturligtvis så att alla jobb är riktiga. Men jag tror inte att vi kan ha ett land - det finns tyvärr exempel på inte särskilt lyckade försök - där man inte drar nytta av de drivkrafter som privata initiativ utgör. Det visar sig att sådana ekonomier faller samman. Det fordras alltså ett aktivt näringsliv. Behövs det samlingslokaler? Ja, det behövs det. Det är också anledningen till att Kristdemokraterna, som Kalle Larsson kan läsa i vårt budgetförslag, lägger mer pengar till samlingslokaler. När det gäller Stockholmssituationen - om vi nu talar om Rinkeby Folkets hus, som nämndes här tidigare - ska det vara samma stöd som tidigare. Där finns ett ackumulerat underskott, och det har lagts fram förslag som innebär att barn, ungdomar och handikappade fortsatt kommer att ha avgiftsfri verksamhet. Kalle Larsson och jag skulle däremot, om vi ingick i en bridgeklubb, behöva betala en avgift på 1:50 kr per gång, och det tycker jag att vi kan klara.

Herr talman! Vi har nu kommit fram till rubriken Integration och sysselsättning, två områden som är viktiga och aktuella för oss alla. I ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att det är under en ganska kort tid som vårt land har förvandlats till ett land med mångfald och olika kulturer, religioner och etnicitet. Det mångkulturella samhället existerar, det finns här, men har inte vunnit legitimitet och genomslag. Det finns många barriärer kvar att bryta innan alla människor har lika möjligheter till arbete, företagande och egen försörjning. Den traditionella invandrarpolitiken har i flera avseenden försvårat för invandrare att försörja sig själva och bli en del i samhället. Ett samhälle där individer får växa sig starka måste präglas av mångfald och bejakande av skillnader och olikheter mellan människor. Människor är olika och har olika förutsättningar. Centerpartiet anser att alla människor måste ges likvärdiga möjligheter, men också att alla ska ta sin del av ansvaret för det gemensamma och för sina nära. Avgörande är att människor känner att de har kraft att förändra. Om människor däremot känner hopplöshet och har minimal möjlighet att påverka sin egen situation får vi ett uppgivet samhället. Strävan måste vara att människor ska känna sig behövda, accepterade och att de fyller en funktion i samhället. Sverige ska ha en öppen och generös flyktingpolitik. Flyktingmottagandet måste moderniseras och effektiviseras, fortfarande är väntetiderna alltför långa. Lösningar som bygger på kontakter mellan nyanlända och människor i det omgivande samhället ska stimuleras. Här kan frivilligorganisationer göra en stor och betydelsefull insats. 70-talet, var anpassad efter de förhållanden som gällde då. Under 60 och 70-talen var det många kommuner i Sverige som hade brist på arbetskraft. Hemma i min kommun, Skövde, gjordes åtskilliga resor till Finland och andra länder för att locka arbetskraft till kommunen och Volvo, som är största arbetsplats hos oss. Arbetskraftsinvandringen var annorlunda än den flyktinginvandring vi har i dag. Nu har vi omformat politiken och delat upp den i en integrationspolitik och en migrationspolitik. Men fortfarande finns alldeles för mycket av "omhändertagande" kvar. Det är väldigt vanligt att det är kommunernas socialtjänster som är huvudman för flyktingmottagandet i stället för närings eller arbetsmarknadsenheten. Integrationspolitiken bör vara en självklar del i näringspolitiken. Invandrade svenskar ska ses som en resurs som kan bidra till tillväxten. Invandrade svenskar startar och driver företag i större utsträckning än vad infödda svenskar gör. Detta bidrar till att utveckla Sverige som företagarnation. Deras erfarenheter och kulturella kompetens är en tillgång för lokal, regional och nationell tillväxt. Fru talman! Regler på arbetsmarknaden, attityder inom arbetsliv och näringsliv och en alltför stelbent arbetsmarknadspolitik har gjort att utrikes födda inte kommit in på arbetsmarknaden eller att de förlorat jobben först av alla när det gjorts nedskärningar. Trots att antalet arbetstillfällen blir fler och vi är inne i en högkonjunktur är arbetslösheten fortfarande mycket hög hos personer som invandrat till Sverige. Stora invandrargrupper fungerar i dag som en arbetskraftsreserv, och varken offentliga eller privata arbetsgivare uppfyller kraven på mångfald inom arbetslivet. Det är också uppenbart att många arbetsgivare och fackföreningsföreträdare inte ser skiftande bakgrund som en tillgång på arbetsplatsen. Att inte ha tillträde till arbetsmarknaden leder till problem och svårigheter att klara sin ekonomiska situation, till språkproblem, passivitet och maktlöshet. Därför är de viktigaste åtgärderna för att minska skillnaderna i samhället att öka förutsättningarna för deltagande i arbetslivet. Den uppenbara diskrimineringen vid rekryteringar måste åtgärdas, men inte minst krävs en omfattande attityd och opinionsförändring i hela det svenska samhället. Alla - individer, myndigheter, företag, opinionsbildare och andra demokratiska krafter - har här ett stort ansvar. Inventeringar av flyktingarnas kunskaper måste göras mycket snabbare än i dag, så att de kan gå direkt till kompletterande utbildningar. Sfiundervisningen måste förbättras och kombineras med praktik vid arbetsplatser. De som redan har högre utbildning måste få sin utbildning prövad mot svenska krav och ges möjlighet att snabbare än i dag läsa in svenska och andra ämnen på högskolenivå. I dag har vi bland våra invandrare många högutbildade personer som inte ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. I stället för att ta vara på den kompetens som redan finns här har man på flera håll i vårt land rekryterat olika yrkesgrupper, bl.a. läkare, hit till Sverige på grund av brist på utbildad svensk personal. Detta är ett resursslöseri som inte är försvarbart. Fru talman! Inom hela Europa är den största utmaningen inför framtiden den åldrande befolkningen. Det behövs fler människor i produktionen för att välfärdssamhället ska klara av att ta hand om och försörja den äldre generationen. Bl.a. mot bakgrund av detta måste alla krafter inriktas på att fler ska få möjlighet att vara en del av arbetsmarknaden. De senaste årens befolkningsutveckling beror dels på att det föds för få barn i Sverige, men också på att invandringen har minskat. Sverige är ett glest befolkat land, och vi behöver alla krafter för att klara framtidens utmaningar, både ur ett regionalpolitiskt och ur ett socialpolitiskt perspektiv. Detta får ändå inte vara grunden för hur flyktingpolitiken utformas, däremot finns det anledning att ha ett mer decentraliserat flyktingmottagande. Kommuner som vill ta emot flyktingar ska inte nekas detta. Men asylpolitiken måste grundas på gemensam nationell lagstiftning och internationella konventioner. En ökad arbetskraftsinvandring är också ett sätt att lösa framtidens utmaningar, men i första hand måste vi se till att människor som finns här kommer ut på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att det är oerhört viktigt att vi som politiska organisationer också går före med gott exempel. Vi har inte så mycket att skryta över där. Det finns invandrare hos oss, men alldeles för få, kanske inte som medlemmar, men bland dem som innehar förtroendeuppdrag. Det är en fråga som vi jobbar ganska mycket med. Men jag tycker att det ändå är viktigt att vi lyfter fram frågan och visar att även kommuner och landsting liksom privata aktörer kan agera. Vi har ändå kommit en bra bit på väg när det gäller att förbättra möjligheterna för våra nya svenskar att få jobb. Men det finns mycket kvar att göra innan vi kan tycka att vi är bra på det här området.

Fru talman! Det gäller också för oss att fortsätta att jobba och inte slå oss till ro med att vi har tagit de här stegen i rätt riktning. Det finns som jag också nämnde tidigare fortfarande oerhört mycket kvar att göra. De nya svenskarna som går utan möjlighet att komma in på arbetsmarknaden mår definitivt inte bra. Det är inte bra för någon, vare sig för dem själva eller för oss som samhälle.

Fru talman! Rubriken Integration uppfattas väldigt ofta som att vi ska likforma människor. Vi ska alla bli likadana. Jag tror att det är helt fel ingång. Det handlar om att bryta vanmakt och utanförskap och i stället skapa det som jag vill kalla ett innanförskap för oss alla, där vi själva har samma makt och möjlighet att påverka vår egen vardag och forma vårt eget liv. Det är sannerligen svårt att vara fattig, men det är ännu värre att inte kunna göra någonting åt det. Utanförskap och vanmakt är värre än de konkreta problemen. Värdighet och vardagsmakt är vad vi måste uppnå. Det handlar om att ha pengar som räcker till det viktigaste och som man har tjänat själv, men det handlar också om att kunna bestämma över sådant som är viktigt i vardagen, t.ex. barnens skola, var man ska bo och hur man ska bo, vad inkomsten ska användas till. I stället har vi en hel värld av fattigdomsfällor, beroende, brist på möjlighet att besluta om det som är viktigt för en själv, regelverk som stänger människor utan tillräcklig styrka ute. Integration - precis som jämställdhet - handlar mycket om just makt. Makt får man först och främst genom att ha ett eget jobb och genom att ha goda kunskaper, dvs. genom skolan. Det är inte bara jag som tror detta, utan det var vad den storstadskommitté kom fram till som jag har varit med och arbetat i. Den tillsattes av dåvarande socialministern Ingela Thalén. Vi kom fram till att det viktigaste var att människor skulle få makt över sin egen vardag, att riva hindren till arbetsmarknaden, de som behöver skolan bäst ska ha den bästa skolan. Det var kommitténs slutsatser. Vi lade fram massor av förslag. Ut ur detta kom tyvärr i stället mest bara en massa löjliga projekt och en ny integrationsminister. Vi var överens inom utredningen om att det behövdes mer av ett förändrat tänkesätt och att man inte kunde bita sig fast i systemet. Men socialdemokraterna biter sig fast i de system som stänger människor ute, och i stället uträttas ett antal symbolhandlingar, som t.ex. alla dessa projekt. Tyvärr verkar tillsättandet av Mona Sahlin som integrationsminister vara en av regeringens symbolhandlingar. Genom åren har vi hört Mona Sahlin säga en massa saker som jag nästan alltid håller med om. "Ja, det är jättebra. Det är rätt." Det är magnetskolor, sänkt skatt på tjänsteföretagande, förenklingar osv. Men problemet är att Bosse Ringholm, Göran Persson, Ingegerd Wärnersson och alla de ministrar som har hand om varje sådan konkret sakfråga gör precis raka motsatsen. Därför har vi en integrationsminister som säger bra saker - ja, ibland kommer det ut lite konstiga saker, t.ex. detta om kvotering - men de statsråd som sitter på makten gör raka motsatsen. Jag vill uppmana Mona Sahlin att ta fram Storstadskommitténs betänkande och leta rätt på det ställe där det står att i stället för att lägga livet till rätta ska vi ta bort det som ligger i vägen för livet. Där är skolan oerhört avgörande. I vårt delbetänkande Rosor av betong visade vi att barn och ungdomar i de mest utsatta områdena har minst lika höga ambitioner och förväntningar på sig själva, sin framtid och sin utbildning som alla andra barn. Men någonstans går det snett. Utanförskapet förs vidare till nästa generation, därför att de som behöver skolan bäst har inte den bästa skolan. En skola som tydligt har kunskap och lärande som mål ger ökad jämlikhet därför att det ger barnen förutsättningar. De barn som har stöd hemifrån klarar sig alltid, men de barn som behöver skolan för att nå kunskaperna sviks. Det gäller särskilt barn med invandrarbakgrund som dessutom behöver mycket hjälp med svenskan. Olika undersökningar visar detta jättetydligt. Det finns en lång rad exempel från svenska skolor som lyckas alldeles utmärkt. Med riktade satsningar och höga förväntningar kan elever från utsatta miljöer nå precis lika goda resultat som alla andra. Det är därför vi i Folkpartiet kräver en radikal omläggning av skolpolitiken. Kunskap och bildning måste uppvärderas. Görs inte det sviks de barn mest som behöver skolan mest. En jämlik skola ger barnen den allra bästa moroten, nämligen en förväntan att de kan lyckas. Det är därför vi kräver allmän förskola, att skolan ska höga förväntningar och våga ställa krav, en stärkning av läsning och svenskans ställning, möjlighet att välja skola även för barn från utsatta områden, magnetskolor och en större satsning på skolor i utsatta områden och bättre stöd till elever med särskilda behov. Fru talman! Jag tillhör inte dem som tror att sänkt skatt är lösningen på alla upptänkliga problem. Men när det gäller jobb, som är den andra viktiga hörnstenen i en integrationspolitik, är de höga svenska skatterna ett jätteproblem. Nya samhällsföreteelser och gamla problem kräver nya lösningar. Skattesystemet är uppbyggt för en situation där man producerar varor, dvs. ett gammaldags manligt arbetsliv. Problemet är att detta påverkar negativt kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Skatten på arbete och de höga marginaleffekterna i låga inkomstlägen drabbar individerna. I stället för att försörja sig själv blir man en börda. I stället för att bidra till välståndet måste man få bidrag. Den höga totala beskattningen på arbete gör att låg och medelinkomsttagare måste betala mycket skatt och att det är en hög arbetsgivaravgift. Fattigdomsfällorna leder till att människor inte bara är fattiga utan har mycket svårt att själva göra någonting åt det. För att få dynamik och utvecklingskraft i samhället kan inte stora grupper låsas in i bidragsberoende. Då måste det göras något även med skattesystemet. Göran Persson sade häromdagen i partiledardebatten att de inte avsäger sig skatteinstrumentet. Det var sannerligen dagens understatement. Sverige har, återigen, världens högsta skattetryck, men omfördelningen - det viktigaste argumentet - fungerar inte. Låginkomsttagare i Sverige ligger lika fullt fyra från botten i OECD. De höga skatterna gör inte att människor med låga inkomster ändå kommer upp till en bättre möjlighet att försörja sig. Det finns en annan aspekt på detta, nämligen att skattesystemet är uppbyggt efter det gamla produktionssamhället. Vi behöver kunna betala varandra för vår arbetstid. Tid är det som många människor har ont om, medan andra har alltför gott om det. Med den höga skatten på arbete har vi gjort oss för dyra för varandra. Vi har inte råd att anlita varandra professionellt. Varor blir billigare, medan tjänster blir dyrare. Det är ett jätteproblem. Ska man i grunden kunna göra någonting åt den stora mängden människor som står utanför arbetsmarknaden, måste man göra någonting åt den höga skatten på arbete. Fler människor kan få en egen lön att leva på om skatten på arbete sänks. Då går det inte att dogmatiskt bita sig fast i att de höga skatterna är alltings lösning när de i själva verket inte är det. Detta urartar ofta till en pigdebatt. Jag är mycket glad att Mona Sahlin inte tillhör dem som faller i den fällan. Problemet är att hennes kompisar i regeringen gör det. Jag skulle vilja uppmana Mona Sahlin att gå hem och jobba vidare med de frågor som verkligen är viktiga. Sänkt arbetsgivaravgift. Skattereduktion för hushållsnära tjänster. F skattsedel åt alla som vill ha det. Sänkt inkomstskatt även för låga inkomster. Riv fattigdomsfällor och marginaleffekter så att människor kan få större möjligheter att komma in. Det handlar om att i stället för att lägga livet till rätta ta bort sådant som ligger i vägen för livet.
Fru talman! Jag tyckte mig ana en liten motsägelse, men det kan också vara mitt dåliga öra som lurar mig, i det Karin Pilsäter sade. Jag hörde Karin Pilsäter säga att hon tycker att regeringen och, som jag uppfattade det, samarbetspartierna satsar på en massa löjliga projekt - som formuleringen var när det gäller storstadssatsningen. Samtidigt sade hon att riktade satsningar inom skolan till ungdomar med invandrarbakgrund är nödvändiga. Men mycket av det som storstadssatsningen handlar om är just riktade sådana satsningar. Det handlar om svenskundervisning ute i förorterna. Det handlar om läxläsningsprojekt och språkutveckling. Vi kan vara eniga om att allt verkligen inte fungerar som det ska. Vi ska inte skyla över att mycket av storstadssatsningen också har inneburit att projektledare får jobb snarare än att pengarna faktiskt används till det de är tänkta för. Vad säger Karin Pilsäter och Folkpartiet om just sådana riktade satsningar som finns inom ramen för storstadssatsningen?
Fru talman! Vi kunde i Storstadskommittén visa att de här olika projekten - man hade ju stor erfarenhet av dem - är ineffektiva, att människor är jättetrötta på dem och att de till väldigt liten del leder till någon varaktig förändring. Slutsatsen borde då vara att man i stället för att fortsätta med den typen av projekt ska gå in med mer generella satsningar som är långsiktiga. Det är hela den här projektverksamheten raka motsatsen till. Innan man har fyllt i alla pärmar med ansökningar och haft alla sammanträden med kommunalråd, statsråd och alla andra projektledare har en stor del av pengarna gått åt. Det är en mycket liten del av projektpengarna som verkligen går till det som människor själva vill. Om det ska vara öronmärkta pengar direkt till vissa orter ska de inte silas mellan den här typen av konstiga satsningar, där det i slutändan är ett handslag mellan kommunalrådet och statsrådet som avgör vilka olika aktiviteter människor ska få ta del av och vilka projektledare som ska sättas in. Det behövs ett helt annat system för dem.
Fru talman! Låt mig då säga att jag i grunden är enig med Karin Pilsäter om att det är just generell politik som kan lösa de här problemen. Samtidigt kan man konstatera att om vi inte hade genomfört någonting av det som storstadssatsningen handlar om hade många ungdomar och även äldre i förortsområdena varit utan chansen till svenskundervisning, språkutveckling och läxläsningshjälp, som de har fått trots bristerna i den administrativa hanteringen av de här bidragen. Om vi är eniga om att det är det generella som är det viktiga, är vi uppenbarligen fortfarande oeniga om storstadssatsningen har haft någon positiv effekt eller inte. Karin Pilsäter säger att Folkpartiet vill uppvärdera kunskap och bildning. Det låter utmärkt, men sanningen bakom det är att man snarare vill införa fler prov, som leder till ökade detaljkunskaper och inriktning på helt andra saker än helhetssyn i undervisningen, och fler betygssteg. Jag ser inte det som något sätt att uppvärdera verklig kunskap och bildning.
Fru talman! Om det nu är så att några procent av pengarna kommer till positiv användning är det väl dumt att slänga bort alla de andra procenten på sådant som bara irriterar och tar tid från det man verkligen borde göra. Vi har haft helt andra förslag om hur man ska lägga större vikt vid de sociala faktorerna i kostnadsutjämningssystemet. Jag tycker inte att man ska ta ifrån kommunerna det ansvaret. Varför ska det vara så, som det har varit i min hemkommun Botkyrka i alla år, att de barn som behöver förskolan mest är utestängda? Det är bara när staten, med hjälp av den här typen av pekpinnar och överenskommelser, kommer med små extrapengar som man tillfälligt inrättar förskoleplatser för de barn som behöver förskolan mest. Jag tycker att kommunerna borde ha ett ansvar för alla sina invånare och inte låta dem som är mest utsatta bara få komma med på marginalen när det är projekt på gång från statsmakterna. Det är också det som projekttänkandet leder till, att kommunerna går och väntar tills det finns någon blankett att skicka in i stället för att ta ansvar för alla sina invånare.

Fru talman! Jag tror att det handlar om väldigt många olika regelverk. Problemet är att vi kan sitta här hur mycket som helst och säga att vi vill riva hinder och lösa de problem som finns mellan olika myndigheter, sektorer osv. Men om man hela tiden som politiker låter sig stoppas så fort man får mothugg som "hur skulle det se ut om alla kom här och gjorde som de tyckte", blir det människorna som fastnar i regelverket som blir lidande. Man kan inte ta sig ur socialbidragsberoendet, t.ex. därför att man inte ens kan spara ihop den summa som krävs för att betala ett konsultarvode för att kunna ansöka om en F-skattsedel. Det är ett typiskt sådant hinder i regelverken som man har svårt att ta sig igenom. Det finns långa listor på det. Men det finns andra regelverk, t.ex. LAS, som gör att människor har svårt att komma in därför att arbetsgivarna, befogat eller obefogat, är rädda för att våga låta folk pröva. Då är det bättre att se till att arbetsmarknadslagstiftningen är till för att släppa in de utestängda, än bara till för att skydda dem som redan är inne i värmen. Kollektivavtalsrätten värnar vi om, som Hans Andersson vet, men det betyder inte att arbetsmarknadslagstiftningen i första hand ska vara till för att stänga ute, utan den ska vara till för att släppa in.

Fru talman! Man ska akta sig för att jämföra situationen i Sverige rakt av med situationen i andra länder. Vi har mycket som är bra här som andra inte har, och sedan har de saker som är bra som vi inte har. Det handlar inte om att byta paket utan om att ta till sig det som är bra som andra gör. Jag tror t.ex. att barnomsorg för alla, inte bara för de starka, och stödsystem som inte är selektiva utan generella är det allra viktigaste. Då ska vi inte snegla på att införa mer selektivitet, utan då ska vi se vad vi har kvar som vi kan ta bort. Det är det som är poängen. Det är om de systemen vi ibland träter. Det väldigt höga skattetrycket leder, med matematiskt benhård nödvändighet, till att vi också har väldigt hög skatt även på låga inkomster, och det gör att det blir väldigt höga trösklar in på arbetsmarknaden som låser ute människor. Då måste vi se att de höga skattetrycket inte är lösningen utan i detta sammanhang problemet.

Fru talman! Ämnesområdet Integration och sysselsättning är, som vi har hört i många av inläggen, något som väcker många tankar och berör många delar av samhällsutvecklingen just nu. Jag skulle ha kunnat ägna en stor del av mitt anförande här åt det goda som trots allt har hänt på det här området de senaste åren. Det är områden där det har skett en oerhörd förändring, inte bara av en händelse eller därför att det har råkat bli så, utan beroende på politiskt arbete och ett hårt sådant arbete de senaste åren. Arbetslösheten sjunker för varje dag. Den är nu nere i nivåer som få trodde var möjliga bara för en kort tid sedan. De nya jobben växer i antal för varje dag. Människor med invandrarbakgrund får jobb i snabbare takt än på många år. De utomnordiska medborgarnas arbetslöshet har t.ex. minskat med 38 % på ett år. Men, fru talman, just på grund av de här omvittnat goda förändringarna är det desto mer upprörande att så många människor fortfarande går utan jobb. Det är allvarligt nog i sig, men det är desto mer upprörande, av många skäl, om människor ställs utanför på grund av sitt etniska ursprung, sin hudfärg, sitt kön eller sin sexuella läggning. Så är det för många individer i dag, och det är en skam för Sverige. Det är förnedrande för människor och, som många har varit inne på, ett stort slöseri för hela vårt samhälle. Låt mig först säga något som också många andra har varit inne på. De som har vandrat hit till Sverige under 1900-talet har berikat Sverige. De har berikat Sverige kulturellt, ekonomiskt och socialt. De har på många sätt bidragit till att bygga upp det välfärdssamhälle som vi antingen tycker att vi har, att vi hade eller att vi vill få. Det gäller också i dag att invandrarna är en rikedom för vårt land. Men det är också på det viset som Kalle Larsson var inne på. Klassamhället har fått inte bara en könsdimension utan också en etnisk dimension. Det är också så att mycket av vårt tänkande runt det vi har kallat för integrationspolitik i alltför hög grad har byggt på projekttänkande. Det har jag inte minst diskuterat mycket med Ana Maria Narti. Det måste förändras. Integration handlar både om att ställa krav och om att ge möjligheter. Det gäller både för oss som har bott här länge och för dem som nyligen har kommit hit. Integration får, precis som Karin Pilsäter så riktigt utryckte det, inte handla om att alla ska bli som vi andra. Det är olikheten som berikar. Då måste vår uppgift som politiker i riksdag, regering, kommuner och landsting - men också om vi är arbetsgivare - i första hand vara att ta bort de hinder som finns på arbetsmarknaden. Det är ju det som är det första ämnesområdet i dag. Vi måste ta bort de hinder som finns för att alla individer ska kunna utnyttja sin egen kompetens. Vi måste också synliggöra de fördomar och den diskriminering som existerar i Sverige i dag. Bakgrunden till detta blir desto allvarligare när vi alla vet att bristen på arbetskraft växer. Vi lever längre och längre, och det är bra. Samtidigt föder vi färre och färre barn, vilket är en oerhörd sorg. Men om vi i detta läge inte ens kan förmå oss att utnyttja alla de människor i vårt land som vill arbeta och kan arbeta så är domen över bristerna i det svenska samhället desto hårdare. Den här diskussionen måste vi alla ta ett mycket mer aktivt ansvar för. Det gäller också arbetsgivarna, de kommunala såväl som landstingen och de privata. Det gäller att man på ett förnedrande sätt fortfarande inte utnyttjar kompetensen och kunskapen hos människor med en annan etnisk bakgrund. Det har vi inte råd med. Jag vill i dag nämna några av de områden som regeringen vill prioritera och som hör till de viktigare utgångspunkterna. Det är tre stycken. Det första, som också många andra har varit inne på, handlar om att bekämpa den diskriminering, den homofobi, den nazism och den rasism som fortfarande existerar i vårt land och som på många områden växer. Regeringen kommer att presentera en handlingsplan i början av februari som handlar om dessa områden. Det är bra att vi nu har skärpt diskrimineringslagen. Jag tror också att vi ännu mer behöver se över t.ex. ombudsmännens roll när det handlar om att ge möjlighet att ta till vara en anmälan om diskriminering och att fler vågar anmäla det man är utsatt för när det gäller diskriminering på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller i livet för övrigt. Vi behöver också få ett annat samarbete mellan de olika diskrimineringsombudsmännen. Jag utesluter inte heller att vi behöver gå vidare när det gäller att titta på en tuffare och tydligare lagstiftning. Jag har inte, som Karin Pilsäter sade, tänkt ordet "kvotering" en endaste gång. Däremot tänker jag fortsätta att fundera över om vi inte bara när det gäller kön utan också när det gäller etnicitet kan pröva begreppet "positiv särbehandling" - till skillnad från den negativa särbehandling som vi alla här i debatten har omvittnat existerar i vårt samhälle. Det andra området handlar om arbetsmarknaden. Där finns det många ingångar och många områden där vi som politiker både kan och måste skärpa vårt ansvar och vår tydlighet. Det gäller både lagstiftningen och hur vårt agerande på alla olika regeringsområden ser ut. Visst har Karin Pilsäter en stor poäng där. Det är precis som det här med att arbetet med jämställdhet måste flytta ut till alla politiska områden, att det inte ska finnas ekonomisk politik, utbildningspolitik, näringspolitik och så jämställdhetspolitik någonstans långt borta. Det är samma sak med synen på integration. Den måste tränga in i alla politikens olika områden. När det gäller arbetsmarknaden vill jag nämna några områden som jag tycker har förtur i dag, och som också handlar om att riva hinder. Det första är att vi kan konstatera att människor med annan etnisk bakgrund i vårt land har högre utbildningsnivå än vi "gammalinvandrare" - för vi har väl alla invandrat någon gång i vår historia. Det är högre utbildningsnivå och ändå är arbetsmarknaden så ovillig att ta vara på det. Nu satsar vi väldigt, och jag ser fram emot att kunna se effekterna av det, på att komplettera utbildning när det gäller utländska läkare, lärare, tekniker och sjukvårdspersonal så att man snabbt ska kunna få den del som fattas för att direkt gå in och arbeta på svenska arbetsmarknad. Det handlar om alla de, i det här fallet mycket bra, projekt om validering av utländsk utbildning som pågår runtom i Sverige. Men det handlar också om att skärpa innehållet i svenskundervisningen, inte bara den i grund och gymnasieskolan utan också den ibland ganska felriktade svenskundervisning som de vuxna, nyanlända flyktingarna och asylsökandena möts av. Här finns väldigt mycket att förändra. Det handlar vidare om att finna ännu mer otraditionella lösningar när det gäller de lågutbildade, nyligen anlända invandrarna med låg utbildningsnivå. Man måste ha mycket mer otraditionella lösningar tillsammans mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv för att dessa människor på ett snabbare och värdigare sätt ska få det som Karin Pilsäter sade, egna pengar, eget liv och egna val. Det tredje området är egenföretagandet, som redan i dag spelar väldigt stor roll för många människor med invandrarbakgrund. Egenföretagandet har en stark ställning, ibland för att det har varit den sista och kanske enda möjligheten att få en egen inkomst och en egen plats på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ofta en väldig tradition och ett stort kunnande i fråga om företagande bland många av dem vi kallar invandrargrupper. Här behöver vi ännu mer - för det har redan hänt mycket - ta bort hinder och förenkla regelverk. Vi måste ännu mer stödja t.ex. invandrarnas företagarförening i Sverige, där man hjälper varandra att komma över de kulturella och byråkratiska hinder som ibland möter människor med en annan etnisk bakgrund. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att segregationen i många storstadsområden leder till att många familjer lever väldigt isolerade och kulturellt fattiga liv. Trots det vill jag betona att alla familjer i vårt land måste respektera sina flickors eget värde och rätt till ett självständigt liv. Vi är många i det svenska samhället som måste se mer, och också agera, för att få en debatt om alla döttrars rätt till egna val i livet - och faktiskt också rätten att leva.

Fru talman! Jag vill börja med att verkligen instämma i det som Mona Sahlin sade om alla flickors möjligheter. Jag tror att vi skulle kunna göra betydligt mer om vi som svenska kvinnor engagerade oss mer i den kvinnosolidaritet som det faktiskt handlar om, alltså att stödja kvinnor och flickor som lever mer isolerat från den svenska kulturen att kunna stå upp för sin egen rätt till sitt liv. Sedan vill jag säga att det är bra att det kommer en lista på åtgärder här. Men jag saknar några viktiga saker i den. Det första är att Mona Sahlin inte sade ett ord om skolan. Det är verkligen något som rör barnens och ungdomarnas möjlighet att inte hamna i samma utanförskap som deras föräldrar redan har hamnat i. Jag tycker att det är allvarligt att regeringen inte ens har den frågan på dagordningen. Det andra gäller socialbidragen som för väldigt många människor, inte bara nyanlända utan även människor som har varit här i åratal eller andra eller tredje generationens invandrare, är den huvudsakliga försörjningskällan i stället för att vara den sista utposten när det uppstår problem. Där skulle jag vilja efterlysa reformer av både socialförsäkringarna och socialbidragssystemet.
Fru talman! Som en reaktion på det första som Karin Pilsäter sade, att vi många gånger har sagt att vi borde göra mer i systerlig solidaritet, vill jag säga: Varför kan vi inte träffas efter den här debatten för att försöka hitta en form för att bilda ett stödjande nätverk mellan kvinnliga politiker från olika partier för att se hur vi på ett tydligare och mer direkt sätt kan stötta de flickor som vi nu talar om? Beträffande det andra som Karin Pilsäter tog upp så är det självfallet så att eftersom integrationsfrågorna berör alla politikens områden så kunde jag i mitt anförande inte ta upp alla de områden där integrationen har en väldigt avgörande betydelse. Skolan står verkligen som bekant, i motsats till vad Karin Pilsäter sade, på regeringens dagordning, både i den politiska debatten och när det handlar om att reformera systemet, så att ingen elev ska lämna skolan utan att t.ex., som Mikael Odenberg talade om, kunna tala svenska och därmed ha tagit bort ett av hindren för att komma ut på arbetsmarknaden. Jag ska också faktiskt läsa igenom Storstadskommitténs förslag - det var nämligen ett tag sedan jag gick igenom det - för att se om det finns mer som vi redan nu kan ta upp och använda.
Fru talman! Jag tycker att det låter som en utmärkt idé. Dessutom tycker jag att det då också är vårt ansvar att se till att våra manliga kolleger känner att det är lika mycket deras ansvar som vårt. Mona Sahlin nämnde ingenting om socialbidragen. Jag hoppas att hon återkommer till dem i sitt nästa inlägg. När det gäller skolpolitiken är väl huvudproblemet, som vi ser det, att ni så att säga släpper i fråga om det som verkligen är det viktigaste för de barn och ungdomar som behöver skolan mest. Det är ju där som den skolpolitik som hittills har förts har lämnat dessa ungdomar och barn i sticket. Problemet med bristande kunskaper i svenska och beträffande utbildning är inte bara problem för dem som är nyanlända eller för dem som har kommit hit mitt i skolgången, utan det är något som går i arv generation efter generation. Både svårigheten att klara skolgången och att sedan komma in på arbetsmarknaden är ju någonting som inte längre alls hänger ihop med att vara nyanländ. Det är ju därför som det krävs radikala reformer av skattesystemet och skolsystemet och över huvud taget när det gäller möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden.
Fru talman! Även om Karin Pilsäter och jag som bekant har mycket gemensamt när det gäller synen på tjänstesektorn och jobben där, blir det ändå lite förnedrande att det är nästan bara när man diskuterar integration och arbetslöshet bland människor med invandrarbakgrund som detta nämns som en hävstång för att få ett jobb. Det finns många andra skäl till att jag tycker att vi borde ha en annan syn på tjänstejobben. Men här talar vi om människor som ofta har en högre utbildning, som vi nämnde tidigare i debatten, och det är fördomar som är de största hindren att komma ut på arbetsmarknaden. Till detta vill jag lägga synen på att skolan måste vara, som jag tror att Storstadskommittén uttryckte det, som bäst i de områden där behoven av utbildning är som störst. Så är det inte i dag. Det kräver en längre diskussion om bostadspolitiken och storstadsområdena och hur segregationen slår och hur vi ska komma åt den. Men det som jag vill koncentrera arbetet på i dag i första hand är hur man ska ta bort hindren på arbetsmarknaden för att alla ska kunna få ta till vara sin kunskap oavsett etnisk bakgrund.
Fru talman! Först vill jag hålla Mona Sahlin räkning för att hennes förnöjsamhet över framgångarna när det gäller den öppna arbetslösheten och statistikpolitiken den här gången förenades med en insikt om hur oerhört mycket som återstår att göra innan vi har kommit tillbaka till ett acceptabelt läge på arbetsmarknaden. Det tycker jag var positivt. Karin Pilsäter har berört skolpolitiken. Jag ska därför ta upp de två andra områdena, bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, som har varit föremål för diskussion nu på förmiddagen och ställa två frågor. Den första frågan gäller bostadspolitiken. Det var den socialdemokratiska bostadspolitiken som innebar att man byggde de ensidigt sammansatta miljonprogramsområden där segregationsproblemen i meningen utanförskap i dag är som allra störst. Min fråga är: Den andra frågan gäller både arbetsmarknadspolitiken och skattepolitiken, där både Karin Pilsäter och jag har pekat på att den svenska skatte och arbetsmarknadspolitiken bygger upp murar mot de svaga grupper som står utanför arbetsmarknaden - ungdomar, invandrare och lågutbildade. Vad vill socialdemokraterna göra för att börja riva dessa murar?
Fru talman! Jag tror att Mikael Odenberg är väl medveten om att en minut inte räcker för att svara särskilt grundläggande på dessa frågor. Men jag vill ändå beröra i alla fall den första delen på denna kort tid. Hur ska man bryta boendesegregationen som, precis som Karin Pilsäter var inne på tidigare, består generation efter generation? Ett av områdena handlar ju om att förstå att diskrimineringen vid sökandet efter bostad är utbredd i storstadsområdena. Otaliga är de fall som finns hos Diskrimineringsombudsmannen - människor som har sökt lägenhet och inte ens har fått komma och titta, och det enda skälet till det är hur dessa människor ser ut eller deras namn. Det andra som jag vill säga är: Tror Mikael Odenberg att det underlättar att bryta segregationen om man säljer ut de hyreslägenheter som finns i andra delar av t.ex. Stockholms innerstad? Om man vill ta ett ansvar för hela kampen mot segregation då måste också alla olika boendeformer finnas i alla delar av Stockholm, annars förstärker vi bara segregationen.
Fru talman! Jag tycker att det är bra om människor också i Stockholms innerstad, i Göteborgs innerstad, osv. får en möjlighet att ta ett ökat ansvar för sitt boende. Men min fråga gällde: Hur ska de människor som bor i de miljonprogramsområden som faktiskt socialdemokratisk bostadspolitik har skapat ges ökad makt över sitt boende? Var finns de socialdemokratiska förslagen? Var finns den socialdemokratiska bostadspolitiken? Det är trots allt ert ansvar att områdena ser ut som de gör, att de ensidigt domineras av allmännyttig hyresrätt och att den bytesrätt som formellt tillkommer varje hyresgäst de facto inte gäller i dessa områden. Därför är frågan motiverad: Var finns den socialdemokratiska bostadspolitik som kan och vill ge människor som bor i miljonprogramsområdena makt över sin situation?
Fru talman! Nej, jag tycker faktiskt inte att frågan är berättigad, som Mikael Odenberg uttryckte det. När han frågar hur vi ska ge dessa människor makt över sitt boende är ju avsikten tydlig och klar. Hur ska de också kunna sälja och köpa sina lägenheter? Är det detta som är problemet? Är det detta som är maktfrågan när vi talar om hur man, trots att man bor i ett område där segregationen är stark, ska kunna få makt över sitt eget liv, få arbete, komma bort från socialbidragsberoende och komma bort från eviga projektinsatser? Och där har vi många som har ett ansvar, både regeringen och kommunerna runt Stockholm. Det bland många här förhatliga storstadsarbetet handlar alltså just om att ta ett gemensamt ansvar för att bryta den boendesegregation som finns. Men att sälja ut de bostadsområden i Stockholms innerstad som har hyresrätter och därmed ger möjligheter också för andra individer än dem som är rika och starka att söka sig dit förstärker bara problemen.
Fru talman! Vi var ett stort antal ledamöter i utskottet som blev besvikna över att statsrådet inte kunde vara med i debatten i december. Desto gladare är jag i dag att vi har möjligheter att utbyta åsikter. Och jag hoppas att statsrådet hinner stanna under hela debatten om integration i dag. Jag skulle vilja ställa en fråga till Mona Sahlin. Är statsrådet nu beredd att bryta med den eländesindustri som dessa olika projekt har lett till, den eländesindustri som bara sysselsätter gravt medelålders manliga projektledare, och säga att det nu får vara slut med detta? Är statsrådet också beredd att bryta med den socialpolitik som har lett till en inlåsning i socialbidrag och med den, som Mikael Odenberg var inne på, bostadspolitik som har lett till att människor faktiskt har flyttförbud?
Fru talman! Först och främst vill jag protestera bestämt mot att Göran Lindblad så föraktfullt beskriver det som kallas projektindustrin till något slags eländesindustri. Det tycker jag är föraktfullt. Det finns oerhört mycket av det som vi nu kallar projektarbete som har lett fram till varaktiga förändringar i skolpolitiken och i näringspolitiken. Men det jag absolut vill arbeta för för att förändra är det som framför allt Ana Maria Narti har lärt mig - hur mycket av invandrarnas egen kraft och kompetens som inte får utrymme i det vi nu kallar projektarbete, utan det är ofta svenskar, om vi nu hårdrar beskrivningarna, som gör projekt åt de man tycker utsatta och svaga grupper. Vi måste vända på synsättet och se hur invandrargrupperna själva med den kraft och kompetens som de har, men via projektstöd, måste få starkare förankring i det svenska samhället. Det var väl föraktfullt att dra hela projektarbetet på det sätt som Göran Lindblad nu gjorde. Det är verkligen inte socialpolitiken som har låst in människor i fattigdom. Det är arbetslöshet, diskriminering, rasism, och det är det som står överst på min dagordning.
Fru talman! Vad jag frågar är om statsrådet Sahlin är beredd att medverka till att ändra socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken på ett sådant sätt att människor faktiskt får verklig makt över sina liv, får en möjlighet att bryta utanförskapet. Hittills har det mest varit ord. Statsrådet talade tidigare om att projekten nog inte var så bra. Men när det väl kommer till kritan och jag föreslår att man ska bryta den här, som det faktiskt är, eländesindustrin av projekt, då finns det inte möjligheter och då vill man inte göra det. Nu vill jag ha ett riktigt svar: Vill statsrådet verkligen vara med och förändra det här så att vi flyttar makten från politiska beslutsfattare till de enskilda människorna?
Fru talman! Ja, jag vill vara med och förändra men - jag är övertygad om det - inte ett endaste dugg i den riktning som Göran Lindblad skulle vilja att det tog sig. Det här handlar också om politik, värderingar och vilken ideologi man har som utgångspunkt för vad det vi kallar projekt faktiskt ska leda till. Det är inte, såsom Göran Lindblad upprepar hela tiden, ord, ord och ingenting som händer. Det har hänt oerhört mycket när det handlar om hur många som har fått makten över sina liv, om det nu inte är sänka skatterna som är det enda sättet att få makt över sitt liv. Det är att få egen inkomst, eget boende och egen förankring i det svenska samhället. Det är inte bara ord, Göran Lindblad. Men de problem som är kvar är många, och vägen dit är för min del inte att tro att frihet alltid är sänkta skatter.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att be om ursäkt för att jag var frånvarande från början av den här debatten, som för mig och för mitt parti är så viktig. Den rumänske utrikesministern var på kort besök. Jag lever fortfarande i två världar, och det var väldigt värdefullt att kunna vara med. Jag vill gärna ställa en fråga som har att göra med de hinder som existerar för integration. Min fråga är: Betonar vi inte för starkt mentalitetshindren när vi diskuterar detta? Glömmer vi inte bort strukturhindren? Ett strukturhinder har att göra med den enorma centraliseringen av väldigt många funktioner i samhället. Det är därför som vi har så många projekt där arbetsförmedlingen eller kommunen försöker lösa invandrarnas problem och stänger vägen för invandrarnas initiativ och förslag. Det är det jag skulle vilja ha kommenterat.
Fru talman! Jag vill hålla med om den beskrivning som Ana Maria Narti gjorde. Det är definitivt det vi kan kalla strukturella hinder som är de största hindren. Till de strukturella hindren kan man möjligen också skriva mentaliteten och synsättet inom myndighetsvärlden, inom arbetsmarknaden, inom näringslivets företrädare då de ser dem vi kallar invandrare som en grupp som är svag, utsatt och som behöver hjälp ovanifrån. Den mentaliteten har blivit ett strukturellt hinder som har gått igenom väldigt långt i det svenska samhället. Det är där jag tror att den stora förändringen av det vi kallar projektsynen måste komma, men inte gå så långt att man lyfter bort projekten som en del i integrationsarbetet. Däremot behöver innehållet i dem förändras.
Fru talman! En annan fråga är frågan om utövande av tjänster. Det finns en del tjänster som människor med andra kulturer mycket väl skulle kunna erbjuda det svenska samhället, och det är kunskapstjänster, tjänster om språk, kultur, social vardag. I alla fall i den invandrargrupp som jag oftast arbetar med har vi bittra erfarenheter från det området när vi har försökt sälja sådana tjänster. T.ex. har vi försökt att från invandrarns synvinkel presentera den nya lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Vi skickade 40-50 brev till alla förvaltningar och bolag i Stockholmstrakten. Vi fick ett svar. Man vill inte köpa tjänster av invandrarna, utan då anställer man väl kända svenska konsulter som talar vackert om integration.
Fru talman! Först vill jag hålla med om beskrivningen. Den typ av tjänster som Ana Maria Narti tar upp hör till dem som både ökar i dag och som absolut har framtiden på sig som en ännu större del av arbetsmarknaden än vad de är i dag. Men jag har fört diskussioner med frågeställaren just om synsättet att man ofta hellre avstår från att anställa än köper en tjänst när det handlar om invandrargruppers eget kunnande. Jag är verkligen med och försöker föra diskussioner med både kommuner och landsting om att man måste skaffa sig ett annat betraktelsesätt när det gäller den kompetens som frågeställaren beskriver. I den mån jag kan medverka ännu mer ska jag göra det.
Fru talman! Jag tackar Mona Sahlin för inbjudan att bilda ett nätverk om kvinnors problem och situation. Det skulle jag vilja se framöver att vi många kvinnor från olika partier kunde enas om. Min fråga till statsrådet Mona Sahlin hämtar jag från en arbetsmarknadsutredning som har gjorts om personer som kommer från utomnordiska länder. Där står det bl.a. att de utomnordiskt födda som är anmälda vid arbetsförmedlingen i högre grad är koncentrerade till åldrarna 25-44 år är svenska medborgare. Därmed har man inte många som är anmälda vid arbetsförmedlingen som är över 55 år. Det förskräcker mig lite grann när jag ser dessa siffror. Gör man inte något åt dem som är 55-plus?
Fru talman! Nu har jag inte klart för mig i vilken rapport och i vilket sammanhang de här siffrorna finns, men jag tar gärna del av det efter debatten. Men allmänt sett kan jag bara hålla med Magda Ayoub att äldre arbetssökande har svåra problem i dag, trots att man har en så stor erfarenhet och kunnande och har väldigt mycket att bidra med på arbetsmarknaden. Det här hör till de områden där Sveriges arbetsgivare också måste skaffa sig en annan syn. Vi får ingen annan befolkning än den vi har i dag. Där finns många äldre som vill jobba längre av sina liv men inte får tillfälle till det. Det kan vi säkert återkomma till i många sammanhang. Det berör verkligen invandrargrupperna också.
Fru talman! Det är väldigt många som kommer hit i den åldern och har arbetserfarenheten bakom sig. De har fått sin utbildning och har sedan jobbat väldigt länge i sina hemländer. Det ska man ta till vara. Jag vet att många kommuner har gjort det tidigare, men det gör man inte i dag, och det är beklagligt. En annan fråga som jag vill ställa till statsrådet Mona Sahlin gäller de personer som kommer på anknytning till Sverige. De hamnar lite utanför det man får kalla för systemet, man har inte börjat med svenskundervisning på en gång. Bidraget till kommunerna är riktat till asylsökande som har fått uppehållstillstånd och stannar i kommunen, inte för dem som kommer hit på grund av anknytning. Det är ett väldigt stort bekymmer. De kan få vänta upp till sex månader eller ett år tills de får komma in. Gör man något på det området?
Fru talman! Vi ska nu se över hela systemet för mottagande av flyktingar och asylsökande. I det sammanhanget ska jag väcka den fråga om Magda Ayoub tog upp om anknytningsgrupperna. Jag kan inte i dag svara på hur det ser ut, men jag lyssnar och tar till mig beskrivningen.
Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig kort vid två olika frågor. Den ena handlar om sysselsättningsläget över huvud taget i landet. Vi har tidigare under debatten diskuterat att vi har ungefär 300 000 personer färre sysselsatta i dag än för tio år sedan. Vad vill statsrådet göra åt detta? Den andra frågan handlar om regelförenklingar, som ju är en fråga som jag känner mig lite generad av att ta upp och som jag antar att statsrådet tycker att vi har talat ganska mycket om genom åren. Det är ju viktigt med regelförenklingar för alla mindre företagare naturligtvis. Men det är ju inte mindre viktigt, utan snarare betydligt viktigare för de människor som inte har svenskan som modersmål. Många upplever reglerna som ett väldigt stort hinder i deras företagande.

Fru talman! Jag har många gånger här i dag hört det upprepas att vi i dag har 300 000 färre i jobb än för tio år sedan. Nu ska jag inte uppta debatten med att fundera över hur det kommer sig. När försvann dessa jobb? Har det något att göra med den politik som bedrevs av olika regeringar under 90-talet? Och varför har vi kommit så långt i dag? Vi ska lära av misstagen, och det hoppas jag gäller såväl borgerliga politiker som socialdemokrater. Vad ska man göra i dag? Den frågan är svår att besvara på 32 sekunder. Men det som jag känner mig mest attraherad av är hur man får fram en ännu starkare entreprenörskänsla, både att det är fint och spännande att starta eget och, som Göran Hägglund och jag har pratat om många gånger, att det ska vara enkelt, begripligt och förenligt med att man får klara sig, tjäna pengar, också på eget företagande. Till detta skulle jag vilja lägga forskningen, den tekniska utvecklingen och att öppna de marknader som fortfarande är stängda, så att vi fullt ut kan vara med och konkurrera på Europas inre marknad. Jag kan inte svara på hur många punkter som är avprickade. Men vid den senaste genomgången som vi hade var det ungefär 80-85 % av Småföretagardelegationens förslag som var genomförda eller är på väg fram till konkretion.

Fru talman! Jag ska inte ta upp någon längre tid till att försvara vad som hände i början av 90-talet efter ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav under åren 1982-1991 och vad det ledde till. När det gäller frågorna om Småföretagardelegationens punkter är, om jag uppfattade saken rätt, ungefär en tredjedel av punkterna avklarade på ett eller annat sätt och ytterligare en del av dem är påbörjade. Och skam vore det ju annars, förstås. Jag tror som sagt att det här spelar en oerhört stor roll för många företagare, inte minst för dem som inte har svenskan som modersmål, vilka upplever krånglet som ett mycket besvärande hinder i det arbete som de har att utföra. Jag hoppas att statsrådet är beredd att utifrån sin position bidra till det arbete som är nödvändigt för att genomföra alla de punkter som finns på Småföretagardelegationens lista över sådant som bör åtgärdas.

Fru talman! Jag vet också att Hans Andersson och jag har samma grundsyn när det gäller många av integrationsfrågorna. Men om frågeställningen om kvantitativa mål handlar om att sätta upp procentmål för det som Hans Andersson nu kallar människor med invandrarbakgrund, tror jag inte ett dugg på det. Jag tror att det t.o.m. vore farligt att tvinga människor att definiera sig som en första eller andra generationens invandrare. Det är snarare så att man måste hitta ett sätt att beskriva vad mångfald på en arbetsplats faktiskt innebär och att också ha möjlighet att via lagstiftningen positivt särbehandla grupper som man vill få in snabbare på arbetsplatser, på samma sätt som vi har jobbat med kvinnor och män under många år. Men att sätta upp kvantitativa mål tror jag motarbetar sitt eget syfte. Frågeställningen om offentlig upphandling och dess roll i integrationsarbetet - ja, den kommer att finnas med. Det är ett ämnesområde som jag tror att man kan utveckla väldigt mycket. Frågan om Integrationsverkets och AMS förhållande tror jag att vi får återkomma till, så att jag får höra mer om vad som ligger bakom frågan.

Fru talman! Vi kan säkert återkomma till diskussionen om hur man definierar mångfald på en arbetsplats utan att tvinga människor att definiera sig på ett sätt som de kanske inte alls själva känner sig hemma med. Om en person är född i Sverige och har en svensk mor och en utländsk far måste det vara upp till den personen att beskriva sin egen etniska identitet. Det är en rättighet som vi alla måste ha. När det gäller beskrivningen av vilka grupper det är som faktiskt har fått det svårare de senaste år vill jag säga att detta var anledningen till att jag uppehöll mig vid olika typer av insatser som vi kan göra när det gäller invandrargrupper med utländsk utbildning, därför att den är en färskvara. Om de stängs ute länge från arbetsmarknaden, tappar ju den utbildning de har i värde för varje dag som går. Så jag tror att en strategiskt viktig del är att koncentrera sig på valideringen av utländsk utbildning och på påbyggnadskurser för människor med utländsk utbildning, och det måste gå fort.

Fru talman! Vi kristdemokrater är glada för att integrationsfrågorna har hamnat hos Näringsdepartementet. Det är svårt för människor som invandrat från andra länder att bli accepterade och delaktiga i det svenska samhället. Den enda möjligheten till en verklig delaktighet är att behövas, att ha ett jobb, att kunna ta ansvar för sina barn och för sin försörjning och att delta i samhällsdebatten. Nyckeln till integration är det svenska språket, och framför allt att ha ett arbete. I dag är det många med utländsk bakgrund som saknar kontakter med arbetsmarknaden. Det finns hinder på vägen för att nå ett jobb. För det första är det det svenska språket, och för det andra är det arbetserfarenheten av den svenska arbetsmarknaden. Fru talman! För att kunna undanröja hindren krävs stora insatser på utbildning när det gäller sfi, dvs. svenska för invandrare. Man måste anpassa utbildningen efter individen. I dag saknar vi språkutbildning på universiteten och högskolorna. Det går inte att sätta personer som har en akademisk utbildning bakom sig och personer som är analfabeter i samma grupp. Med all respekt för allas kunnande så måste vi ha en effektiv utbildning för att kunna nå det bästa och snabbaste resultatet. I dag är reglerna krångliga för dem som inte kan uppnå sfi-nivå. På de flesta arbetsförmedlingar vägrar man att låta en person som inte har uppnått sfi-nivå att vara arbetssökande och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Jag tycker att det är skandal. Jag förnekar inte att de som vill vidare till en högre utbildning måste ha ett intyg som visar deras kunskap i det svenska språket. Därmed är det inte sagt att man ska sänka nivån på sfi - men låt de personer som är beredda att ta ett arbete göra det! Fru talman! Ett annat problem är att få praktikplatser. Man måste skaffa sig erfarenhet och arbetsmetoder inom olika yrken. Det gör man bäst under en praktikperiod som kan kombineras med studier. Det finns redan goda exempel i olika kommuner. Vi behöver en attitydförändring bland arbetsgivare. Ett annat problem vi möter är kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Många saknar totalt förankring i arbete, och dessvärre också i det svenska språket. Kvinnornas situation måste lyftas fram och uppmärksammas på olika sätt. Lika viktigt är att vi får ungdomar med utländsk bakgrund att känna sig som en del av samhället och delaktiga i det. Vi måste bygga vårt samhälle med respekt för och tolerans mot allas olikheter. Fru talman! Målen för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det sistnämnda stämmer inte med verkligheten. Vi kan inte blunda för att alla inte har samma möjligheter. Personer som är födda i ett annat land har inte de möjligheter som personer som är födda här har. Det jag önskar är att mina barn och andra barn med föräldrar som är födda i ett annat land verkligen får samma möjligheter. Tyvärr kan vi se i skolorna i dag att vuxen personal drar alla över en kam. Det är beklagligt att hudfärgen ska ha en så avgörande och stor betydelse när människor ska mötas. Fru talman! I dag går många arbetslösa fast det är högkonjunktur i Sverige. I dag är det brist på arbetskraft inom många yrken, framför allt inom vården. För mig är det en svår ekvation att förstå. Samtidigt vill man importera arbetskraft från andra länder. Vi måste först inventera det som vi har. På de senaste tio åren har antalet flyktingar ökat här i Sverige. Många som har kommit hit har med sig sina utbildningar och sitt yrkeskunnande. Vi måste tillvarata deras kompetens. Många som jag har träffat berättar hur svårt det är att komma in på arbetsmarknaden. Senast häromdagen träffade jag en läkare som har varit i snart 18 år i Sverige. Han berättade hur svårt det är att finna den rätta platsen någonstans. Under en period skickade han ca 2 000 ansökningar innan han fick något svar. Det finns även ingenjörer som berättar liknande historier. Listan kan bli lång om jag ska dra allas berättelser om och besvikelser över det bemötandet på arbetsmarknaden. Ännu större blir besvikelsen när de får höra att man ska ta hit personer utifrån och inte inifrån. Jag har personligen en känsla av att man underskattar flyktingar som har sökt skydd i Sverige. Man tror att dessa människor ska man bara tycka synd om. Fru talman! Jag försäkrar att de flesta som har kommit hit har en styrka i sig som övervinner allt annat. Det enda de tänker på är att ge något tillbaka till det samhälle som har tagit emot dem. De vill göra sin insats såsom alla andra i samhället. Slutsatsen är att det krävs olika åtgärder för att ge alla likvärdiga förutsättningar på arbetsmarknaden. Nummer ett är satsningen på individanpassad utbildning. Nummer två är bättre studievillkor. Nummer tre är arbetsförmedlarnas roll när det gäller att skaffa fram jobb. Nummer fyra är arbetsförmedlingens och arbetsgivarens centrala roll för att påverka attityder. Nummer fem är att olika aktörer på arbetsmarknaden måste samarbeta. Nummer sex är kombinationen mellan utbildning och arbete. Nummer sju är validering. Tack för ordet!

Fru talman! Det är klart och tydligt att vi har läst två olika texter fast det gäller samma rapport. Det är också klart att jag läser med mycket speciella glasögon, nämligen de glasögon som de här permanent arbetslösa människorna har gett mig. Jag har inte sett någon förbättring för dem. Däremot hörde jag från distriktsläkare som är mycket engagerade i vardagen i arbetet med integration att man i dag på vissa försäkringskassor vägrar betala rehabilitering för arbetslösa. Nu ska länsarbetsnämnden stå för rehabiliteringsprogram för arbetslösa. Jag undrar hur detta kommer att lösas. Jag tror inte på en förbättring. Jag ser hur människorna känner sig ännu mer trängda och får det svårare och svårare för varje dag.